Herr talman! Denna bestämmelse är ju utfärdad av jordbruksverket. Nu ser man över den. Såvitt jag förstår pågår detta arbete på det sätt som man har anledning att önska. Jag utgår från att det kommer att ske med all den skyndsamhet som är nödvändig.

Herr talman! Carl-Johan Wilson har frågat mig i vilken utsträckning regeringen -- genom mig -- kan medverka till att popularisera utbildning för industrin. Som Carl-Johan Wilson har påpekat i sin fråga ligger ansvaret för gymnasieskolan inom Gymnasieskolan är så konstruerad att det är de enskilda individerna som själva avgör sin utbildningsinriktning. Berörda myndigheter och avnämare bör lämna en väl avvägd information om utbildningen och arbetsmarknaden. Industrin har tydligt visat att den känner ett ansvar för dessa frågor och har sedan länge en kontinuerlig verksamhet som syftar till att ge information om villkoren för arbete inom näringslivet. Informationen ges i olika former och riktas till elever, lärare och ansvariga inom skolmyndigheter. Jag anser att det är viktigt att näringslivet tar ansvar även i lågkonjunkturer genom att genomföra vissa rekryteringar. Därigenom undviks bristsituationer som i högkonjunktur kan bli kostnadsdrivande, och industrin försäkrar sig därigenom om ett jämnt tillflöde av kompetent arbetskraft. I mars kommer, enligt vad jag har inhämtat, Utbildningsdepartementet att vara värd för en konferens om behovet av rekrytering till tekniska och naturvetenskapliga gymnasie och högskoleutbildningar. Vidare kan jag nämna att regeringen, för att underlätta för främst småföretagen att rekrytera vissa yrkeskategorier, överväger åtgärder för att öka möjligheterna för arbetslösa civilingenjörer att komma ut på arbetsmarknaden.
Värderade talman! Värderade näringsminister! Jag är glad över att näringsministern själv svarar på min fråga och inte, som man ganska ofta råkar ut för, lämnar över den till någon annan minister med uppgift om att han eller hon har huvudansvaret. När det gäller detta ärende kunde näringsministern egentligen ha hävdat att det är utbildningsministerns ansvar. Att näringsministern över huvud taget svarar är ett bevis på att han känner ansvar även för industridelen i min fråga. Den sak det gäller är egentligen mer alarmerande än man skulle kunna uppfatta av näringsministerns svar. Ändå tror jag att han tycker att det är ganska allvarligt. Om det är så illa i hela landet som det är i Jönköpings län, skulle inte mer än 700 ungdomar vara intresserade av att studera de utmärkta utbildningslinjer som är avsedda för jobb inom industrin. Det är riktigt som näringsministern säger att man även rekryterar på annat sätt. Men om man över huvud taget skall ha ett utbildningsprogram i gymnasieskolan som utbildar för industrins behov, måste man anpassa det så att det lockar sökande. Annars är det bättre att bara ha den andra rekryteringen. Man kan säga att skolan har misslyckats, eftersom så få söker. Jag tänkte att näringsministern skulle kunna ha någon idé om hur man genom extra stimulanser från näringslivet kunde öka antalet sökande. Kan man inte ta reda på anledningen? Kan inte näringsministern initiera en undersökning om vad det beror på att så få söker?
Det är riktigt att vi har ett betydande ansvar när det gäller att skapa en ökad kompetensutveckling inom näringslivet, vilket har uppmärksammats högst påtagligt. Regeringen skall återkomma till delar av detta i den s.k. forskningspropositionen i slutet av nästa månad. Självfallet är det fråga om att anpassa utbildningen till efterfrågan. Men det gäller även att hos ungdomarna skapa motivation för att gå igenom denna typ av utbildning. Det finns i Sverige en tendens till att inte uppmuntra kompetensutveckling hos människor. Men i varje enskilt samtal som jag i dag för med näringslivets företrädare betonar jag vikten av att man hela tiden försöker höja kompetensnivåerna inom resp. företag för att skapa rätt motivationsgrund för vidareutbildning för den typ av yrken som ändå tenderar att bli bristyrken i en högkonjunktur. Det har i Sverige funnits en stark tendens till att för ett visst yrke anställa den som är billigast att anställa vid just den tidpunkten i stället för att söka höja kompetensnivåerna på varje enskild befattning i företaget. Vi kan också notera att det i Europa finns ett antal länder och bolag som har väsentligt fler akademiker anställda än vi har i Sverige, vilket är ett tecken på att vi inte tillräckligt har värnat om kompetensutvecklingen i näringslivet.
Herr talman! Här gäller det egentligen inte kompetensutveckling utan att få ungdomar, som funderar över vad de skall ägna sig åt under den yrkesverksamma delen av sitt liv, att förstå att denna utbildning för industrin är en kvalificerad utbildning. Jag tror att väldigt många människor i Sverige inte har klart för sig att denna utbildning är så kvalificerad eller att industrin nu har blivit så tekniskt utvecklad att det inte går att säga att får jag inga andra jobb kan jag i alla fall söka ett jobb på fabriksgolvet. Där har skolan misslyckats. När det gäller den information som både grundskolan och gymnasieskolan har lämnat ut under de senaste åren har det snarare varit så att man har varit mån om att ange det andra könet än det traditionella såsom yrkesverksamt i jobbet. Skulle man visa en bild på en bilmekaniker, var det viktigt att det var en flicka. Skulle man visa en bild på ett sjukvårdsbiträde, var det viktigt att det var en pojke. Sådana insatser har man gjort.
Herr talman! Det är fråga om både kompetensutveckling och att skapa bättre motivation för att gå en yrkesutbildning inriktad på näringslivet. Jag tror att en av de allvarligaste saker som inträffade i Sverige på detta område under 1970-talet var den ganska betydande arbetslösheten bland ingenjörer och civilingenjörer, vilken under lång tid medförde svårigheter att rekrytera bra studenter med goda betyg till den typen av utbildning. Om man jämför svenska och utländska företag inom samma koncern, finner man att de utländska har väsentligt fler högre utbildade anställda. Vi måste skapa en större efterfrågan, så att ungdomarna ser att de verkligen kan få jobb när de har gått igenom en yrkesinriktad utbildning för näringslivet. Sedan är detta givetvis en sak också för skolan.
Herr talman! Om det är sant att bara 700 ungdomar tror att industrin i Sverige kan ge dem jobb, är det så alarmerande att vi måste vidta åtgärder. Jag inser att näringsministern är beredd att göra någonting. Jag ville aktualisera problemet för att det skulle finnas kunskaper om detta inte bara i Utbildningsdepartementet -- där har man misslyckats -- utan även i Näringsdepartementet.
Herr talman! Jag kan försäkra Carl-Johan Wilson att vi arbetar mycket aktivt med detta. Vi har direkta program som vi nu jobbar med för att försöka få ut i näringslivet fler av dem som har genomgått utbildningar. Vi ser det såsom centralt att man skapar goda exempel och förebilder, som kan motivera ungdomar att gå igenom denna typ av utbildning.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig vilka kriterier och riktlinjer som gäller för riskkapitalbolagens verksamhet. Frågan är framställd mot bakgrund av bankernas försiktighet när det gäller lån till mindre företag. 1992 om riktlinjer för utskiftningen av vissa medel ur de förutvarande löntagarfonderna. Sex riskkapitalbolag och två portföljförvaltande bolag har tillförts totalt 6,5 miljarder kronor. Utskiftningen till privata ägare är nu i allt väsentligt genomförd. Det innebär att verksamheten bedrivs i enlighet med resp. bolagsordning. Enligt dessa skall riskkapitalbolagen på kommersiella grunder förstärka de små och medelstora företagens kapitalbas genom sina investeringar. Det ökar möjligheterna för banker att lämna lån till sådana företag. Därigenom främjas dessa företags långsiktiga utveckling. Samtidigt skall verksamheten leda till god och långsiktig avkastning för riskkapitalbolagens ägare. På grundval av proposition 1992/93:82 Kapital för nya företag, m.m. kommer nu Industri och nyföretagarfonden att tillföras ökade resurser och handlägga frågor om stöd till utvecklingsprojekt och nyföretagarlån. Det innebär viktiga komplement till riskkapitalbolagen.
Herr talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret. Det kan mycket kort sammanfattas i att det finns 6,5 miljarder kronor i riskkapitalbolagen, att de är privatiserade, att det är bolagsordningarna som bestämmer formerna och sätter upp målen för verksamheten, och att riskkapitalbolagen på kommersiella grunder skall förstärka de små och medelstora företagens kapitalbas genom sina investeringar. Detta betyder att ett av de största problem som vi har i dag, att det saknas riskkapital för många företag, inte kommer att lösas med hjälp av dessa riskkapitalbolag. Detta innebär att företag som, på grund av den ekonomiska krisen, befinner sig i tillfälliga svårigheter helt kommer att försvinna. Jag har ett färskt exempel som gäller detta: Björneborgs Jernverks AB. Det handlar om arbeten för 230 människor. Det saknas i princip 20 miljoner kronor. Detta är inte det enda exempel som jag har. När jag besöker arbetsplatser i mitt hemlän är den stående frågan: Var finns riskkapital i dag? Därför har jag ställt den här frågan till näringsministern. I normala fall är naturligtvis detta en uppgift för bankväsendet, men det fungerar i dag inte på det sätt som det skall fungera på. Det vet vi alla. Vart skall man då vända sig? Skall man vänta sig regionala insatser eller skall man vända sig till utvecklingsfonderna? Nej, där finns heller inga pengar som kan klara av det här. Man trodde kanske att de här riskkapitalbolagen skulle ställa upp med de mjuka lån som behövs, men det kommer de förmodligen inte att göra. Vad finns det för instrument för att tillgodose behovet av riskkapital?
Herr talman! Den typ av insatser som Kristina Svensson efterlyser är knappast något som bankerna skall ställa upp med. De skall syssla med kommersiella krediter. De skall få tillbaka sina utlånade pengar. Det är riktigt att de kanske omedvetet har sysslat med riskkapital under 80-talet, men det är inte det som de skall syssla med. Vi har gått in för att garantera banksystemet för att få i gång en fungerande riktig lånemarknad igen. Det kommer att ta viss tid i och med att det finns en hel del psykologiska spärrar att ta sig igenom. Vi har satsat dessa 6,5 miljarder i riskkapitalbolag. Det är inte fråga om någon form av industriakut. Det är inte fråga om någon form av industristöd, utan det är en form av villkorslån. Det är fråga om minoritetsandelar i ägande av kommersiellt riktiga företag, som kan vara lönsamma. Att Kristina Svensson dömer ut dessa bolag, genom att säga att de inte är villiga att gå in i sunda kommersiellt riktiga investeringar, är inte särskilt bra, oavsett om det gäller Björneborg eller något annat bolag. Varje bolag skall få möjlighet att visa att de kan göra riktiga kommersiella bedömningar. När det gäller industristöd eller mjuka lån som går utöver detta är min uppfattning -- den har även bekräftats av riksdagen -- att det kapital som inte kräver ränta utöver inflationen skall satsas på nya produkter och företag. Detta sysslar Industri och nyföretagarfonden med, medan företag som är i gång skall ha vanligt kommersiellt kapital. Annars snedvrids konkurrensen mellan olika bolag.
Herr talman! I dessa tider, som är långt ifrån normala, behöver många företag tillgång till mjuka lån för att överleva. Det kan röra sig om en period på två år. Sedan kan de komma in i en stabil verksamhet igen. Det här instrumentet saknas. Jag frågar återigen näringsministern: Har regeringen, i det här fallet näringsministern, några planer på något nytt instrument som kan ge oss denna möjlighet?
Herr talman! Den kommersiella satsningen på riskkapital, som skall gå till mindre eller medelstora företag, är den största som har gjorts i Västeuropa i modern tid. Det är fråga om riskbärande kapital, vilket innebär att banker kan lämna lån därunder. Det finns en del som tror att detta kan komma att innebära kapitalinjektioner i näringslivet på kanske upp till Det är självklart upp till dem som vill ha kapital från dessa bolag att kunna visa att det innebär sunda investeringar, på ett eller flera års sikt. Det är den typen av insatser som vi är beredda att göra. Därutöver har konkurrenskraften för svenskt näringsliv stärkts, genom att skatterna under föregående år sänktes med 36 miljarder, som riksdagen beslutade, och genom den de factodevalvering som nu också har skett. Detta innebär sammanlagda konkurrenskraftsförbättringar på mellan 15 och 20 % för samtliga företag. Detta är en av de största konkurrenskraftsförbättringar som i modern tid har skett i Sverige.
Herr talman! Skall jag tolka näringsministern så, att stabila företag som har råkat in i tillfälliga svårigheter medan de väntar på sådana här lån och bedömningar skall gå under och helt utplånas? Det handlar dels om att människor förlorar arbeten, dels om att hela samhällen plånas ut. Det handlar också om att en del av vår industribas försvinner. När ett företag försvinner kan det inte återuppstå igen. Skall man bara se tiden an? Jag efterlyser verkligen aktiva åtgärder.
Herr talman! Industribasen skall växa. Det bästa sättet för en industribas att växa är att företagen blir radikalt mer lönsamma. Det blir de genom ett väsentligt lägre kostnadsläge, som vi nu har fått i Sverige. Det är kanske den största förbättringen för svenskt näringsliv i modern tid, som har skett på kort tid. När det gäller räntan på lån till stabila företag vill jag säga att det just är den typen av företag som vi tänker på när vi garanterar banksystemet för att få i gång normal, kommersiell kreditgivning. Det är dem som vi tänker på när vi inrättar de s.k. riskkapitalbolagen, som kan göra investeringar på många års sikt, men de måste vara satsningar som har förutsättningar att långsiktigt kunna bli lönsamma och därmed utgöra goda investeringar. Det är den typen av satsningar som bygger välfärd.
Herr talman! Jag talar om företag som långsiktigt blir lönsamma. Jag talar om sådana företag som tillfälligt råkar in i svårigheter och om vad de i dag får för hjälp. Det handlar frågan om.
Herr talman! Företag som råkar i tillfälliga svårigheter men som har en god kommersiell idé har goda möjligheter att tjäna pengar efter en kapitalinjektion. De har också möjligheter att få pengar från riskkapitalbolagen. Men det åligger givetvis dessa företag att visa att det verkligen är en god investering. Självfallet får företagen efter några år visa att det verkligen blev bra projekt. Det får inte bara bli någon form av industriakut. Jag vill även notera att utvecklingfondernas lånekapital kvarstår i utvecklingsfonderna. Den sista redovisning som jag fick ifrån dem var att hälften av deras lånefond fortfarande inte var utlånad. Den stod på bankinlåning. De har alltså på många håll i landet fortfarande kapacitet för fortsatt kreditgivning.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har frågat mig om jag är beredd att ompröva mitt beslut om att lägga det färdiga förslaget om skuldsaneringslag åt sidan. Jag har i olika sammanhang, bl.a. här i riksdagen, under senare tid besvarat frågor om skuldsanering. Det torde vara väl bekant att jag av olika skäl är tveksam till att införa en lag om skuldsanering med inslag av tvångsmässighet. Jag har alltså ingenting emot skuldsanering, tvärtom! Det jag vänder mig emot är att på detta område genom lagstiftning gripa in och tvångsmässigt reglera människors mellanhavanden. Dessutom skulle ett införande av en skuldsaneringslag, enligt det liggande förslaget, medföra inte obetydliga kostnader för staten. I det nu rådande statsfinansiella läget är enbart detta skäl nog att vara tveksam. Ett ytterligare skäl till min tveksamhet är att en sådan skuldsaneringslag inte skulle hjälpa särskilt många människor. Det stora flertalet av dem som har ekonomiska bekymmer skulle inte beviljas skuldsanering enligt den förslagna lagen. Jag kan som exempel nämna att alla med stora skulder knutna till sitt boende i praktiken inte kommer i fråga för skuldsanering enligt förslaget. Den föreslagna skuldsaneringslagen är med andra ord inte särskilt effektiv när det gäller att komma till rätta med privatekonomiska problem. Trots dessa tveksamheter har jag inte -- som frågeställaren felaktigt påstår -- beslutat att lägga förslaget åt sidan. Vad jag har sagt tidigare, och nu upprepar, är att jag för närvarande inte är beredd att lägga fram något förslag om en skuldsaneringslag. Jag vill först avvakta och se vad olika frivilliga lösningar kan leda till. Dessa frågor bevakas därför mycket noga inom Justitiedepartementet. Skulle det visa sig att en skuldsaneringslag är nödvändig, utesluter jag inte lagstiftning. För dagen är dock någon sådan inte aktuell.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Den här frågan har debatterats mycket under det senaste året. Det beror på flera saker. För det första lade Insolvensutredningen fram ett förslag 1990. Detta förslag har remissbehandlats och stötts och blötts en hel del. För det andra befinner sig väldigt många människor just nu, mer eller mindre oförskyllt, i en svår och desperat situation. För det tredje efterlyser många, som i sin yrkesutövning möter människor med dessa problem, det här instrumentet vid sidan av möjligheten till frivilliga insatser. För det fjärde är Sverige nu sist i Norden. Norden är långt framme på det här området. Danmark har haft en skuldsaneringslag sedan 1984, och Norge och Finland kommer att få en sådan från och med januari 1993. Jag är medveten om att justitieministern besvarade frågor på det här området i april och i oktober förra året. Jag är också väl medveten om hur det är att vara minister och få stå och svara på samma frågor flera gånger om. Anledningen till att jag ställde min fråga före jul är att samtidigt som vi har fått uppleva att Gun Hellsvik har varit mycket avvisande och kallsinnig uttalade både Alf Svensson och Bengt Westerberg klara sympatier för en skuldsaneringslag och tyckte att det skulle vara bra. Jag tyckte då att jag kunde skymta ett nytt ljus i tunneln och ville veta om justitieministern hade tagit intryck av det här. Det glimtar också litet i tunneln när man läser budgetpropositionen. Skrivningen där är litet mjukare. Ljuset fortsätter att blinka litet även efter det här svaret. Man kan ha vissa förhoppningar om att det skall hända någonting. Men det får inte dröja för länge. Vi skall ha klart för oss att det är nu som väldigt många människor som befinner sig i en mycket svår situation skulle behöva en skuldsaneringslag. De människor som jobbar med att försöka reda ut dessa problem efterlyser en lagstiftning.
Herr talman! Det är helt riktigt som Maj-Lis Lööw säger att det finns väldigt många som i dag i Sverige har en mycket besvärlig privatekonomisk situation på grund av tidigare skuldsättningar. Jag tycker att det är viktigt att gång på gång poängtera att det förslag till skuldsaneringslag som lades fram 1990 skulle vara till hjälp för ytterst få av alla dem som har stora problem. Däremot skulle införandet av en sådan lag innebära en ökad kostnad för våra domstolar. Från regeringens sida var vi överens med Socialdemokraterna om -- som jag har uppfattat det -- stora och svåra sparbeting för rättsväsendets del. Skall vi lägga ytterligare kostnader på våra domstolar får vi göra besparingar någon annanstans inom rättssystemet. Detta skulle dock bara klara av att lösa en marginell del av det stora problemet. Därför menar jag att det är viktigare att i första hand söka sig fram på andra vägar. Därför har vi tillsammans med Civildepartementet satt i gång en försöksverksamhet för att öka trycket på de frivilliga uppgörelserna. Därigenom kan vi troligen hjälpa betydligt fler än vad vi kan göra med en skuldsaneringslag, som andra som är i behov av rättssystemet skulle få vara med och betala genom minskad hjälp på andra håll.
Herr talman! Låt mig bara säga till justitieministern att vi aldrig har krävt att skuldsaneringslagen skulle behöva se ut exakt så som Insolvensutredningen föreslog. Jag är också medveten om att lagen skall hjälpa toppen på isberget. Det skall vara så att de allra flesta problem klaras ut med frivilliga överenskommelser, och det tycker jag är riktigt. Ibland har farhågan framskymtat att en skuldsaneringslag skulle urholka betalningsmoralen. Denna risk är inte särskilt stor, eftersom det inte rör sig om så många människor. Jag är medveten om att i den mån det här, åtminstone initialt, kostar -- jag tror dock att folk nu är mycket försiktiga med att försätta sig i en sådan situation -- när det gäller dem som redan har hamnat i en sådan situation måste vi naturligtvis omprioritera. Vi fortsätter att tjata.
Herr talman! Låt mig göra en avslutande kommentar som också får ses som en viktig information. Vi är i dag inte utan instrument när det gäller att klara av de extrema situationer som skuldsaneringslagen också skulle kunna klara av. Vi har ackordslagen, och en av kronofogdarnas uppgifter är att medverka i den här typen av situationer. En person som särskilt har fört fram detta i debatten är den före detta riksdagsledamoten Sten Sjöholm, som har vigt sitt liv åt kronofogdeverksamheten. Han undrar varför vi skall ha ett instrument till när vi redan har ett som vi kanske inte utnyttjar på det sätt som vi borde.

Herr talman! Dan Ericsson i Kolmården har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att infria målsättningen att kriminalvårdsanstalterna skall vara fria från narkotika. Frågan är föranledd av att Kriminalvårdsstyrelsen enligt Dan Ericsson beslutat att avskaffa visitationspatrullerna. lämnade jag en utförlig redogörelse för de insatser som görs för att komma till rätta med narkotikaproblemet inom kriminalvården. Jag har inte möjlighet att inom ramen för frågeinstitutet åter redovisa samtliga de åtgärder som krävs för att nå målet med narkotikafria anstalter, utan begränsar mig till frågan om visitationspatrullerna. En arbetsgrupp inom Kriminalvårdsstyrelsen gjorde under förra året en översyn av visitationspatrullernas verksamhet och organisation. Enligt vad jag har inhämtat förslås i översynen att de särskilda visitationspatrullerna läggs ned och att verkamheten i stället inordnas i regionernas normala verksamhet. Enligt Kriminalvårdsstyrelsen innebär denna förändrade inriktning ett väsentligt ökat ansvar för vård och tillsynspersonalen att hålla fängelserna narkotikafria. Därigenom kommer den resurs som visitationspatrullerna representerar enligt styrelsens bedömning att användas effektivare än i dag. Kriminalvårdsstyrelsens syfte med åtgärderna är således att förstärka kontrollen av narkotika. Mot denna bakgrund saknar jag nu anledning att ifrågasätta åtgärderna. Jag utgår från att Kriminalvårdsstyrelsen följer upp reslutatet av verksamhetsförändringen och vidtar åtgärder om den förväntade ökade kontrollinsatsen inte uppnås. Jag avser att hålla mig underrättad om den fortsatta utvecklingen.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Som ministern sade hölls här i kammaren för två månader sedan en interpellationsdebatt om insatser mot narkotika på fängelserna. En av de intressanta delarna i den debatten var att justitieministern sade angående just dessa visitationspatruller, som kallas Svarta gänget, att utgångspunkten för översynen av dessa patrullers arbete inte var att dessa skulle försvinna utan att deras verksamhet skulle effektiviseras. I debatten drogs slutsatsen att beskedet var att visitationspatrullerna skulle behållas -- ett påstående som justitieministern då inte motsade. Bara två månader senare ges nu ett annat besked, nämligen att justitieministern inte har anledning att ifrågasätta ett förslag om att lägga ner de särskilda patrullerna. Det är känt att de få som arbetar inom dessa visitationspatruller står för en klar merpart av narkotikabeslagen på fängelserna. Man finner också ofta material och åtgärder för förberedelse till rymmning. Dessa förebyggande insatser mot rymningar är en bieffekt av visitationerna. De upptäckterna skulle kanske inte ha gjorts på annat sätt. Varför skall man då avveckla det som fungerar? Det är egentligen självklart att ordinarie vård och tillsynspersonal skall arbeta effektivt med dessa frågor. Men det motsäger inte att dessa patruller behövs. Jag tror att det är hög tid att ministern slår näven i bordet. Har ministern gett besked om att ''Svarta gänget'' skall få fortsätta kan man inte strax därefter bara acceptera att de försvinner. Om statliga verks åtgärder kan komma att gå stick i stäv med regeringens politik att rensa fängelserna från knark måste regeringen agera och säga ifrån. Min följdfråga är återigen: Vad avser ministern att göra nu?
Herr talman! Det finns en hel del missuppfattningar i den här debatten. Det är inte så att visitationspatrullerna helt försvinner. Vad som sker är en decentralisering av verksamheten och att den centrala verksamheten därigenom försvinner och resurserna fördelas. Bakgrunden till denna decentralisering är, att av de resurser som finns i dag, med 23 engagerade personer i patrullerna fördelade på 7 olika patruller, används på grund av centraliseringen oskäligt mycket tid enbart till resor. Genom att koppla dessa personer direkt till regionerna får vi en förbättrad situation. Jag kan nämna att motsvarande 1 tjänst per patrull, dvs. 7 av de 23 tjänsterna, varje år går åt till restid. När det gäller hundarna finner man motsvarande situation. Även en mycket stor del av hundarnas arbetstid används till annat än effektivt arbete. Uppgifterna visar att av den tillgängliga tiden för narkotikahundarna var i genomsnitt drygt 1 151 Det är för att effektivisera verksamheten som man nu försöker att få till stånd förändringar. En viktig förändring är att aktivera vårdarna inom fångvården så att de tar en aktiv del i bekämpningen av narkotikaproblemet.
Herr talman! Det är faktiskt nästan litet komiskt att ständigt höra detta tal om effektiviseringar. Justitieministern talar om tidsåtgång, att man reser osv. Det viktiga är väl ändå att se till resultaten. Dessa patruller står för en klar merpart av alla beslag. Det är vad det handlar om. Jag har tagit reda på litet grand vad denna verksamhet kostar. Man beräknar att den kostar ca 8 miljoner. 7 av dessa miljoner kommer nu att fördelas ut till regionerna. Den extra miljonen går till resor och traktamenten men också utbildningar. Är inte den verksamheten värd de pengar den kostar om man når en hög effektivitet? Jag är mycket rädd för, att om man avvecklar verksamheten kommer det att medföra ökat antal rymningar och större narkotikaproblem. Såvitt jag förstår vill också vårdarna ute på anstalterna behålla dessa patruller. De är en styrka och ett stöd för dem i den ordinarie verksamheten. Jag tycker inte att jag har fått svar på frågan. Varför avveckla någonting som fungerar effektivt när man heller inte sparar så mycket pengar genom denna åtgärd?
Herr talman! Vi kanske först bör göra klart för oss att vi i riksdag och regering sätter upp målen men att vi inte ens har den formella rätten, och vi bör heller inte ha den, att exakt tala om hur arbetet skall genomföras. Jag är övertygad om att vi är helt överens om att vi skall göra allt vi kan för att komma åt narkotikaproblemen på våra fängelser. Jag har också sagt att jag har för avsikt att hålla mig väl underrättad om hur verksamheten fungerar och om den förändrade verksamheten resulterar i att man minst lika bra, men helst bättre, kan klara av narkotikaproblemen på våra fängelser. Eftersom visitationspatrullerna är de som i första hand ägnar sig åt kontroll av narkotikaförekomst är det rätt självklart att merparten av beslagen också sker genom deras försorg. Men kan vi använda mer av deras tid till att verkligen arbeta med kontroll av narkotikaförekomst kan det förhoppningsvis ske ytterligare beslag. Kan vi dessutom, vilket är tänkt, använda dessa personer bättre för att utbilda vårdarna i att finna narkotika, når vi förhoppningsvis ytterligare ett steg i möjligheterna att komma åt narkotikan.
Herr talman! Justitieministern säger att hon inte har den formella rätten att gripa in. Det kan i och för sig vara korrekt. Men det anmärkningsvärda är att ministern för två månader sedan gav ett besked om att denna verksamhet inte skulle avvecklas, och ändå driver nu verket en sådan linje. Man kan då fråga sig: Skall statliga verk föra sin egen linje, eller är det regeringen som skall leda landet och ange de målsättningar och riktlinjer som gäller för hur verksamheten skall bedrivas? Självfallet skall de 2 500 vårdare som finns ute i verksamheten bli bättre och duktigare. Men det är ändå dessa 23 personer i denna grupp som står för 75--90 % av tillslagen. Varför inte fortsätta att använda den resursen effektivt som ett stöd i andras arbete? I dag skriver Justitieministern i en artikel i Svenska Dagbladet om kampen mot brottsligheten. Där står bl.a. att det är viktigt att polisen utvecklar sin förmåga att avslöja narkotikabrottslighet. Men detsamma måste ju också gälla här. Kan vi då effektivisera gruppens arbete ytterligare är detta ett verksamt medel.
Herr talman! Jag vill markera att det faktiskt inte är fråga om nedläggning utan om en förändrad organisation. Det tycker jag skall klarläggas i detta sammanhang. Sedan kommer jag, vilket jag kan påpeka igen, att mycket noga följa hur man klarar av att lösa narkotikaproblemen på våra fängelser. Självfallet är det min skyldighet att reagera om jag anser att man inte följer upp målen. Men det är inte fråga om att lägga ner, utan det är fråga om en annan organisation.
Herr talman! Jag är tacksam för att ministern skall följa utvecklingen noggrant. Men jag kommer ändå inte ifrån att det är ett ändrat ställningstagande i förhållande till vad som sades för två månader sedan, och då blir man ju litet orolig. Det hade varit bättre om justitieministern i dag hade kunnat ge beskedet att denna grupp givetvis skall finnas kvar och arbeta. Sedan kan man diskutera formerna för detta arbete. Men det viktiga är att vi har en sammanhållen och effektiv insatsgrupp. Jag vill avsluta debatten med att citera något av vad de som finns i verksamheten säger. Vid en av razziorna sade en av fångvårdarna: ''Den justitieminister som tillåter att `Svarta gänget` försvinner kan inte sträva efter att kåken ska bli knarkfri - -'' Jag tror inte att det är på det sättet. Justitieministern har en ambition. Men vad vårdaren menar är allvarligt. En avveckling innebär större svårigheter att hålla rent från knark.
Herr talman! Jag har tagit del av samtliga remissvar på Kriminalvårdsstyrelsens förslag till förändrad organisation för visitationspatrullerna. En genomgång av dessa remissvar visar att samtliga kriminalvårdsregioner ser positivt på förändringen och ser fram emot förbättrade möjligheter att utöva kontroll över narkotikan på våra fängelser.

Herr talman! Dan Ericsson i Kolmården har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att bryta brottsutvecklingen. Den fråga Dan Ericsson ställt är så omfattande att något fullständigt svar knappast kan lämnas i detta sammanhang. Inledningsvis vill jag dock understryka att ett av regeringens mål, vilket också intagits i regeringsförklaringen, är att effektivisera brottsbekämpningen och stärka brottsoffrens ställning. Regeringens redan vidtagna och planerade åtgärder ligger på olika plan och griper in på många av samhällets olika områden. Som Dan Ericsson torde känna till har jag i Justitiedepartementets avsnitt i budgetpropositionen redovisat en rad åtgärder för att uppnå det i frågan angivna syftet, nämligen att bryta brottsutvecklingen. Särskilt stor vikt läggs vid åtgärder mot vålds och narkotikabrott. I riksdagen ligger för närvarande förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning, skärpta regler för ringa narkotikabrott, särskilt sådana som gäller konsumtion av narkotika, och förslag till strängare straffskalor för en rad brott med särskild inriktning på våldsbrott, bl.a. mot kvinnor. Regeringen planerar att lägga fram förslag om sänkt promillegräns för grovt rattfylleri och skärpta straff för rattfylleribrott. Långtgående åtgärder har vidtagits för att avhjälpa polisbristen, och jag har gott hopp om att denna kommer att vara avhjälpt redan under det kommande budgetåret. Brottsoffrens ställning förstärks, bl.a. förbereds förslag till utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat stöd till offer för brott som begåtts utomlands. Brottsofferjourer och kvinnojourer erhåller fortsatt stöd. En departementspromemoria med förslag till ytterligare åtgärder för att öka stödet till dem som utsätts för brott kommer att remitteras inom kort. Allt detta är ändå bara ett axplock av vad som gjorts och görs på detta område. Jag kan försäkra Dan Ericsson om att ingen möda kommer att lämnas ospard när det gäller att bryta brottsutvecklingen. Detta är i själva verket fundamentet för regeringens kriminalpolitik.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret också på denna fråga. Som ministern säkert har sett får vi varje dag i Sverige nära 2 200 brottsoffer -- Expressen har ju haft en artikelserie om detta. Varje minut dygnet runt blir någon bestulen. Till grund för detta ligger undersökningar som gjorts av SIFO, men Statistiska centralbyrån bekräftar uppgifterna och säger att det kan handla om ännu större antal än vad de här siffrorna anger. Det här är självfallet helt oacceptabelt. Utvecklingen går ju, dess värre, tvärsemot det som är regeringens målsättning. Ministern säger i sitt svar att fundamentet för regeringens politik är att vända den här brottsutvecklingen, och det tycker jag är väldigt bra. Regeringen har nu suttit ett tag, och justitieministern har haft möjlighet att agera. Så görs också -- det skall erkännas -- i den budgetproposition som vi nyligen har fått ta del av. Frågan är ändå om åtgärderna är tillräckliga och varför det har gått så långsamt att lägga om kurs. En annan fråga är om ministern kan göra den utfästelse som faktiskt görs i det här svaret, nämligen att polisbristen kommer att vara avhjälpt under det kommande budgetåret. Det skall bli intressant att se om man når upp till detta. Jag kommer att följa den utvecklingen och hoppas kunna återkomma om något år för att se om detta verkligen har blivit verklighet. Kan det målet uppnås, har vi nått oerhört långt. Jag är emellertid rädd för att åtgärderna inte räcker. En annan fråga är det långsiktiga perspektivet, hur man skapar trygga och stabila uppväxtförhållanden för barnen och hur vi skall få in mer normtänkande i skolan. Att sätta gränser och ge normer för barn och ungdom är något som långsiktigt kan dämpa de här brotten. Vad har justitieministern gjort just på de områdena? Jag anser att ministern skall agera också där.
Herr talman! Det sista Dan Ericsson i Kolmården tar upp är det absolut viktigaste. Det gäller att vi förändrar våra attityder, att vi som vuxna lär våra barn att respekt för medmänniskor är grundläggande och ett krav i ett civiliserat samhälle. Detta är emellertid inte något man kan lagstifta fram, men debatten är ändå viktig. Jag får ofta ta emot stryk just för att jag talar så mycket om vårt gemensamma ansvar för upprätthållandet av moralen, hur viktigt det är att vi har egen heder. Det kan vi inte tvinga fram med aldrig så många poliser, men Dan Ericsson, jag och alla andra kan i debatten utöva påverkan. Det pågår också på flera andra departement ett arbete som är av särskild betydelse på det här området. Det gäller exempelvis arbetet kring skolans utformning och roll och möjligheten att välja olika skolor, som är anpassade efter olika barns behov. Barnomsorgspengen är en viktig faktor i sammanhanget. Den innebär att vi för över ansvaret och visar förtroende för föräldrarna. Det är en viktig förutsättning för att föräldrarna skall kunna leva i sin föräldraroll. Detta var några exempel. Dan Ericsson tar också upp polisen. Även om allting i dag tyder på att alla tjänster kommer att vara besatta nästa budgetår, krävs också något annat, nämligen ett nytt arbetssätt, vilket också markeras i budgetpropositionen. Det är inte meningen att så många poliser skall sitta inomhus, utan våra poliser måste vara synliga. Det är viktigt ur brottspreventiv synpunkt, och det är viktigt för att skapa trygghet.
Herr talman! I min fråga tar jag också upp litet mer om brottsoffren och deras ställning. I debatten har det ju alltmer kommit fram att brottsoffrens ställning skall stärkas, och det som står i svaret om ökade insatser för brottsoffren är bra. Jag hoppas verkligen att vi kan nå därhän. Det är bra att regeringen är på offensiven i den frågan. Jag har en liten följdfråga och kanske också en uppföljning till det som tidigare har sagts. Vilken målsättning -- om vi nu talar i de termerna -- är egentligen uppsatt när det gäller antalet brottsoffer? Bara i dag får vi över 2 000 nya offer. Finns det någon målsättning i siffror på hur många brottsoffer vi kan komma att ha om ett år, två år, osv? Kan ministern redovisa någon form av mätbar målsättning, att antalet brottsoffer skall minska så eller så mycket? Kan en halvering, till att börja med, vara en rimlig målsättning, som sedan organisationerna och resurserna skall anpassas till, eller vad har ministern för mått?
Herr talman! Som jag redan har påpekat ser vi det som en viktig fråga att finna vägar att stödja brottsoffren. När vi påbörjade vårt arbete efter regeringsskiftet såg vi av den anledningen till att avsätta en person på Justitiedepartementet som har huvudansvar för och ägnar merparten av sin tid just åt brottsofferfrågorna. Det är också detta som gör att vi nu i mars förhoppningsvis kan lägga fram ett paket som rör brottsofferfrågor. Dan Ericsson i Kolmården frågar om vi som målsättning har någon mätbar nedgång i antalet brottsoffer, men jag kan inte tänka mig att något tal är acceptabelt. Att sätta upp målet att vi skall minska antalet brottsoffer från 2 200 i dag till 2 000 nästa år är för mig otänkbart. För mig är varje brottsoffer ett för mycket. Alltså måste vi göra allt vi kan för att pressa ner brottskurvan.
Herr talman! Det är helt riktigt att målsättningen är att vi skall nå ner till noll, men man måste väl ändå säga att det är en utopi att tro att vi når därhän. Då måste vi på något sätt kunna mäta om de åtgärder regeringen har föreslagit och kommer att föreslå riksdagen ger den effekt man efterfrågar. Jag vill därför än en gång fråga: Finns det inte anledning att ha en ''inre'' målsättning, så att vi uppnår det här brottet på brottskurvan? Detta är ju, som det uttrycks i svaret, också fundamentet för regeringens politik. Då vore det kanske bra att säga att vi om ett år skall ha fått ner siffrorna från 2 200 till en lägre siffra. Jag inser att det är svårt, eftersom man då kanske får stå till svars här om ett år igen.

Herr talman! För mig är det viktigt att man funderar över vad det är för åtgärder som kan resultera i ett brott på brottskurvan. Det är bl.a. besatta polistjänster, synliga poliser och -- inte bl.a. utan huvudsakligen -- normer i samhället. Vi måste överföra en känsla för andra människor till våra barn. Jag tror inte på att sätta upp siffror. Jag tror mer på att analysera varför det är fel i dag och vad vi kan göra för att ändra på det. Sedan kommer siffrorna att visa om vi är på rätt väg eller ej.
Herr talman! Vi kommer kanske inte längre här. Vi får hoppas att vi får detta brott på brottskurvan. Jag skulle vilja återvända till vad ministern sade i sitt första inlägg om det långsiktiga perspektivet. Ministern talade om det angelägna med en barnomsorgspeng, ett vårdnadsbidrag eller en vårdlön, hur man nu vill uttrycka det. Det viktiga är att familjen själv får avgöra på vilket sätt den skall ta hand om sina barn och att vi skapar ekonomiska förutsättningar för det. Jag tar ministerns uttalande som ett löfte att verkligen vara pådrivande så att regeringen lägger fram ett sådant förslag. Jag tror att det är ett av de fundament som behövs för att skapa stabilitet och trygghet. Familjerna bör själva få välja på vilket sätt de vill ha omsorg om sina barn. Därmed tror jag att vi kan bidra till att vända brottsutvecklingen långsiktigt. Jag är tacksam för det beskedet.

Herr talman! Sigge Godin har frågat statsrådet Lundgren om regeringen avser att medverka till att vissa forskningsinsatser med anledning av plötslig död bland orienterare snarast kommer till stånd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att besvara frågan. Den ökade frekvensen av plötslig död bland elitorienterare är i många avseenden gåtfull. Det enda man tycks veta säkert är att dödsfallen har orsakats av en akut rubbning av hjärtrytmen under eller strax efter ett träningstillfälle. Dödsfallen har bl.a. lett till att vissa träningsoch tävlingsrestriktioner föreligger för orienterare i elitskiktet. Rapporter från idrottsklubbar ute i landet visar att också motionärer inom såväl orienteringssporten som andra idrotter nu avstår från träning och tävling av rädsla för att drabbas, trots att motionärer inte har bedömts tillhöra riskgruppen. I Sverige är det huvudmännen för hälso och sjukvården som ansvarar för att sjukdomar diagnostiseras och behandlas. Detta gäller naturligtvis även sådana sjukdomar som inte tidigare påträffats bland befolkningen och helt oavsett vem eller vilka som drabbas av sjukdomen. Emellertid ges sjukvårdshuvudmännen förutsättningar att fullgöra detta ansvar bl.a. genom att en del av den forskning som bedrivs på det medicinska området finansieras via statliga medel. Jag vill svara Sigge Godin att staten för sin del kommer att -- inom ramen för tillgängliga medel -- medverka till att gåtan med de plötsliga dödsfallen bland orienterare får en lösning. Jag vill i detta sammanhang informera om det arbete som pågår vid Infektionskliniken på Där bedrivs kvalificerad forskning om bl.a. orsaker till hjärtmuskelinflammation, s.k. myokardit. Man har också börjat att närmare granska de inträffade dödsfallen bland orienterare och har i detta syfte inlett diagnostik och undersökning av 240 På basis av bl.a. resultaten från denna undersökning skall ett forskningsprojekt läggas upp med syfte att utröna orsakerna bakom de plötsliga dödsfallen. Sjukvårdshuvudmännen svarar för finansieringen av projektets medicinska del. För projektets forskningsdel har det ansökts om medel på olika håll. Bl.a. har Medicinska forskningsrådet underställts en ansökan. Också regeringen har fått en förfrågan om hjälp med finansieringen. Medel till forskning av detta slag bör i första hand sökas ur de fonder, råd, stiftelser etc. som finns för att fördela bl.a. statliga medel till olika typer av forskningsprojekt. Här finns den kompetens som krävs för att bedöma ett forskningsprojekt med avseende på bl.a. dess kvalitet och ändamålsenlighet, forskarnas kompetens och kostnaderna för projektet. Jag bedömer det angeläget att forskningsinsatser i syfte att finna orsakerna bakom de plötsliga dödsfallen snarast kommer till stånd. I avvaktan på de bedömningar av aktuella forskningsprojekt som sker inom ramen för de tidigare nämnda kanalerna avser regeringen att ställa 750 000 kronor till Socialstyrelsens disposition för forskningsinsatser i syfte att lösa gåtan med de plötsliga dödsfallen bland orienterare.
Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för det mycket positiva svaret. Jag är möjligen litet förvånad över att inte idrottsministern svarade på min fråga i början av december, men jag har ju fått ett mycket positivt svar den här gången. Min väntan har väl inte varit förgäves. De plötsliga dödsfallen bland orienterarna har ju väckt en stor förstämning i idrottsrörelsen, precis som sjukvårdsministern säger. Det gäller inte minst bland orienterarna såväl på elitnivå som bland ungdomarna. Oron har också spridit sig bland de familjer som har ungdomar på orienteringsgymnasierna. Det finns faktiskt exempel på att ungdomar har tvingats sluta sin gymnasieutbildning därför att de har haft störningar i hjärtverksamheten. Orienteringssporten är ju en av våra främsta familjesporter. Där finns deltagare från 5 år och upp till 80--85 år. Det vet kanske sjukvårdsministern också. Man når ju ingen bredd inom idrotten om man inte har en bra elit. Jag betraktar orienteringssporten som en av vårt lands bredaste frisksportssatsningar. Utöver lösningen på den här angelägna frågan, är det också viktigt att vi ser till bredden och betydelsen av att människor vågar syssla med den här formen av idrott. Det är ett utmärkt initiativ av Orienteringsförbundet att gå ut så här brett och forska på såväl eliten som ungdomarna. Utöver de insamlingar som görs är dessa pengar ett gott tillskott i detta angelägna ärende. Men jag skulle vilja fråga om regeringen avser att ytterligare följa det här ärendet och se till att forskningsmedel avsätts för insatser på området. Forskningen måste också bedrivas på den höga nivå som sjukvårdsministern talade om. Det är faktiskt angeläget i denna mycket svåra fråga.
Herr talman! Låt mig först säga att oavsett vilket statsråd som skulle ha svarat på frågan, om det var jag eller min kollega idrottsministern, hade svaret självfallet varit lika positivt. När det gäller den konkreta fråga som Sigge Godin ställer, är det klart att regeringen kommer att följa det här ärendet. I ett beslut nu på torsdag kommer vi att anslå de medel som jag nämnde i svaret till Sigge Godin. Vi kommer samtidigt att be Socialstyrelsen att inkomma med en redovisning för hur pengarna används. Vi kommer förstås också att följa det hela mer allmänt. Däremot kan jag inte i dag ge något som helst löfte om att det skall avsättas extra forskningsmedel. Detta är dock, såvitt vi kan bedöma, en mycket angelägen fråga att forska i. Om det kommer in goda forskningsprojekt räknar jag med att de forskningsråd m.m. som jag nämnt i mitt svar kommer att behandla dessa frågor med samma vetenskapliga krav som man gör på andra områden. Men jag tror att man kommer att finna själva problemet mycket intressant och angeläget.
Herr talman! Det här svaret är alldeles utmärkt. Detta är en angelägenhet för hela samhället. När sådana orimliga saker upptäcks måste man ta itu med dem och göra de rätta insatserna. Jag vet att små grupper samlar in medel och skickar in dem till just det här ändamålet, därför att de känner så starkt för det. Därför är det utmärkt att också regeringen följer utvecklingen. Det är väsentligt att det fina initiativ som har tagits följs upp. Herr talman! Låt mig avsluta med att framföra ett varmt tack för en mycket angelägen och positiv lösning.

Herr talman! Gunnar Thollander har frågat mig om jag är beredd att se över reglerna för bilstöd med anledning av att Riksförsäkringsverket Uppsala beslut att bevilja en person, som är armamputerad, bilstöd. Låt mig först klargöra det formella skälet till att RFV kan gå in och begära att ett beslut av en försäkringskassa i ett bilstödsärende överprövas. Enligt 20 kap. 12 § lagen om allmän försäkring har RFV att verka för att bestämmelserna om den allmänna försäkringen tillämpas likformigt och rättvist. RFV får enligt denna paragraf överklaga domstols och allmän försäkringskassas beslut. I ärenden som kan vara av principiellt intresse och där praxis är svår att utläsa ur domar kan försäkringskassorna därför kontakta RFV för att eventuellt få till stånd en överprövning av beslut. Så till Gunnar Thollanders direkta fråga. Det har nu gått drygt fyra år sedan det nu gällande bilstödet infördes. Bilstödet är en viktig handikappolitisk stödform av stor betydelse för många funktionshindrade. Sedan de nya reglerna infördes har 14 000 personer erhållit stödet. Jag är emellertid medveten om att det finns vissa delar av stödet som är föremål för diskussion och kritik. Med hänsyn till det avser jag att inom kort ta initiativ till att en översyn av bilstödet kommer till stånd. En av de frågor som det då finns anledning att se över är möjligheterna för personer med nedsatta armfunktioner att erhålla bilstöd.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Självfallet är jag väldigt nöjd med svaret. I slutet av detta sägs det att socialministern är beredd -- trots att frågan om bilstödet har varit föremål såväl för prövning som för diskussion och kritik -- att pröva frågan. Det har nämnts att ca 14 000 personer redan har utnyttjat stödet. Bakgrunden till min fråga är ett speciellt fall. Det gäller en ung man som mistat båda armarna i en svår olycka. Den här mannen är 23 eller 24 år gammal. Hela förra året bollades hans fall fram och tillbaka mellan olika instanser. Skall denna person ha rätt till bilstöd eller inte? I förordningen står det att den som på grund av ett varaktigt funktionshinder har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Det är klart att en 23-åring som fått båda armarna skadade, eller som t.o.m. förlorat dessa, har kvar sina ben och således kan röra sig fritt. Däremot är det oerhört svårt, ja, faktiskt omöjligt, att anlita de allmänna kommunikationerna. Jag tycker dock att det är sorgligt att den här personen skall behöva uppleva att hans fall bollas fram och tillbaka. Ena dagen är det ja, andra dagen är det nej. Det har alltså gått ett helt år, så behandlingen av ärendet har inte skett särskilt snabbt. Under den tiden har den här personen fått leva i ovisshet, trots att det rör sig om en självklar sak.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Gunnar Thollander och jag har precis samma syn på problemet. Jag kommer, som sagt, att initiera en utredning så snabbt som möjligt.
Herr talman! Jag tackar ännu en gång för ministerns besked. Jag tycker att debatten har varit bra, om problemen i det här sammanhanget kan lösas för den här grabben och även för andra personer som, tyvärr, drabbats av olyckor.

Herr talman! Tack för svaret. Bakgrunden till min fråga är bl.a. en rapport som ligger på rikspolischefens bord. Av rapporten framgår att man ser framför sig ett växande problem med smugglingen österifrån. Förra regeringen lade för två år sedan fram förslag till en förändrad organisation inom Tullverket. Det skulle innebära en dramatisk nedskärning av tjänsterna på Gotland. Det handlar om en neddragning, från tolv till sju tjänster, och neddragningen har pågått en tid. I dag finns det nio anställda. Såväl länsstyrelsen som vi gotländska riksdagsledamöter har försökt att påtala de farhågor som funnits och som i dag besannas. Det gäller då farhågor för en ökad smuggling från Gotlandskusten. Smugglingen har också ökat mycket starkt. Det är naturligtvis svårt att i siffror ange hur omfattande smugglingen är. Tullchefen på Gotland befarar dock en explosionsartad tillförsel av varor -- t.ex. av sprit, cigaretter och narkotika, men också av vapen, anabola steroider och ovanliga metaller. Det finns många mindre hamnar på Gotland på den nästan 700 km långa kuststräckan. Med den låga bemanningen är det mycket som passerar utan att någon upptäcker det. Tusentals små fritidsbåtar besöker Gotland. Det finns inga möjligheter att öka den kontrollen heller. Trots den nya öppenheten gentemot öst måste jag konstatera att det öster om Gotland finns en extern gräns som helt skiljer sig från hur det är vid exempelvis gränsstationerna vid norska gränsen. Risken att Gotland i allt större utsträckning blir ett transitområde för smugglingen österifrån är helt uppenbar. Av svaret att döma förstår jag att statsrådet inte är beredd att vare sig förstärka tullen på Gotland eller att stoppa den pågående personalnedskärningen. Ett alternativ vore att omfördela resurser inom Tullverket. Jag uppfattar svaret så, att det är statsrådets besked i dag.

Herr talman! Jag inser också hur det är med tågordningen på området och med ansvarsfördelningen. Jag har noterat att det enligt statsbudgeten i och för sig inte är fråga om någon nedskärning beträffande Tullverket. Men jag får väl på annat sätt försöka göra myndigheten uppmärksam på problemet. Det bör ändå nämnas att regeringen har ett visst ansvar totalt sett när det gäller att förhindra en icke önskvärd utveckling på det här området. Jag förutsätter att statsrådet och regeringen noga följer den här utvecklingen.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet Bo Lundgren för det utförliga svaret. Det faktum att staten har infört en bankgaranti är något helt nytt. Det är klart att vi nu i olika avseenden får tänka igenom vad det betyder för bankväsendet och kreditväsendet över huvud taget, implikationen av detta bankstöd. Jag har här velat peka på att bankgarantin, åtminstone delvis som jag ser det, tar över redovisningslagstiftningens syfte att garantera att bankernas insättare och långivare får tillbaka sina pengar. Den säkerheten ges av den statliga bankgarantin. Detta förslag -- det kanske är litet ambitiöst att kalla det så -- kan bara gälla så länge som bankgarantin finns och för de institut som omfattas av bankgarantin. Låt mig emellertid också säga att detta naturligtvis skall göras helt öppet och konkurrensneutralt. Sedan kan Bo Lundgren och jag ha litet olika synpunkter i denna fråga. Bo Lundgren säger t.ex. ''tungt vägande skäl''. Jag anser att vi nu har en ganska besvärlig situation, och vad som är tungt och vad som inte är tungt är naturligtvis en bedömningsfråga. Jag är mycket glad att Bo Lundgren tog upp den här frågan på ett sådant sätt att han säger: ''Garantierna kan utformas så att institutens resultat inte belastas av orealiserade förluster på tillgångarna.'' Det är ett steg på vägen. Jag skulle gärna vilja återkomma till det som jag tror är vårt gemensamma bekymmer i detta sammanhang, nämligen att sätta en gräns för statens engagemang i bankerna. Bo Lundgren kan kanske försöka definiera det.

Herr talman! Som statsrådet sade är dessa regler till för det internationella förtroendet. Då kan man fråga sig vad som är skälet till att det statliga bankstödet har införts. Jo, det är därför att dessa regler i höstas inte räckte för att säkerställa ett internationellt förtroende för det svenska bankväsendet. I dag är det därför inte dessa redovisningsregler som är avgörande för den internationella bedömningen. Realiter är det något annat. En aspekt på detta är att man bör se vad som är det bakomliggande syftet och vad det är som realiter bestämmer bl.a. omvärldens tilltro till det svenska betalningssystemet i dag. Jag vill också säga att om man har ett sådant system där man både har bokförda värden och marknadsvärden, kan man använda detta som en mätare på hur stort det statliga engagemanget behöver vara.

Herr talman! Jag är övertygad om att det är ambitionen bakom bankstödet. Men jag skulle vilja gå vidare. Jag tror att det är mycket viktigt att vi fortsättningsvis utformar stödet till bankerna på sådant sätt att vi ger bankerna ett beting. Antingen får de skriva ned sina fastighetsvärden med en viss procent per år, eller också skall det hela vara avslutat vid en viss tidpunkt, så att bankerna får fullständigt klart för sig att de inte kan påverka ramen för sin egen verksamhet genom sitt eget beteende och på det sättet exploatera skattebetalarna och staten. De skall ha klart för sig att det är de här spelreglerna som gäller. Nu gäller det att köra ''business as usual''. Det inför på sitt sätt ett vattentätt skott mellan staten och bankerna. Jag tror att vi är överens om att vi bör ha en sådan ambition.

Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka mitt deltagande med herr talmannen för hans förkylning. Inger Lundberg har mot bakgrund av förhållanden på hyres och bostadsmarknaden frågat mig om jag är beredd att inrätta ett särskilt bostadsdepartement. Svaret på den frågan är nej. Skälet är att inrättandet av ett särskilt bostadsdepartement inte kan lösa några problem på bostadsmarknaden. Regeringen har sedan sitt tillträde infört en ny inriktning av bostadspolitiken. Bostadssektorn måste bort från detaljregleringar och statliga subventioner för att i stället fungera på mer marknadsmässiga villkor. fr.o.m. den 1 januari 1993 gäller ett nytt bidragssystem för bostadsbyggandet. Det kommer att sänka statens utgifter för bostadsbyggandet, bidra aktivt till en sanering av de offentliga finanserna och till en minskning av det statliga upplåningsbehovet och därmed bidra till att hålla räntan nere. En låg ränta är en förutsättning för låga boendekostnader för alla. Den nya bostadspolitiken innebär att särlösningar för bostadsmarknaden inte längre är möjliga. Problemen där måste i stället lösas inom ramen för politiken i övrigt. Den allmänna ekonomiska politiken och de allmänna ekonomiska villkoren för näringslivet måste ge goda förutsättningar även för bostadsmarknaden. Det är därför som t.ex. bostadsbidragen inte bör behandlas oberoende av det sociala stödet i övrigt, som subventioner och skatteregler för byggandet inte kan separeras från näringslivets skattemässiga och övriga villkor, och det är därför som planfrågorna inte kan särskiljas från miljö och naturresursfrågorna i övrigt. Dessa motiv har jag tidigare redogjort för i ett svar på en interpellation från Oskar Lindkvist. För att samordna beredningen av ärenden på bostadsområdet mellan de olika departementen har inrättats en delegation bestående av statssekreterare från berörda departement.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret på interpellationen. Statsministern är mycket tydlig i sitt svar. Det är inget tvivel om att bostadspolitiken med den nya regeringen har fått en ny inriktning. Här finns inte ett ord om social bostadspolitik, inte ett ord om att bostaden har betydelse för människors välfärd eller våra barns uppväxt. Här finns ingenting om hur människor med låga inkomster skall klara sina bostadskostnader, och inte ett ord om delaktighet och integrerat boende. Allt underordnas marknaden. Men t.o.m. marknadens aktörer underkänner regeringens bostadspolitik. Efter det att jag väckte interpellationen har regeringen beslutat inrätta en särskild delegation för bostadsfrågor. I delegationen finns statssekreterare och planeringschefer från sex departement som arbetar med bostadsfrågorna -- alla män. I direktiven precis som i statsministerns svar är bostadspolitiken helt underordnad marknaden. När delegationen inrättades i höstas anförde regeringen att syftet var att nå en tillfredsställande samordning av bostadspolitiken. Det är samtidigt ett medgivande av att beslutet om att inte ha ett särskilt departement för bostadsfrågorna inneburit förlorad kompetens och brist på samordning. Regeringsdeklarationens stolta ord om att alla skall ha möjlighet till en bra bostad till ett rimligt pris har inte kunnat förenas med regeringens praktiska politik. Byggda bostäder står outhyrda för att människor inte har råd att efterfråga dem. En kvällstidning hade för några dagar sedan ett reportage om en kvinna i 25-årsåldern som fortfarande bodde hemma -- det gjorde hennes fästman också, men hemma hos sina föräldrar. Hon hade inte råd med egen bostad. Hon var inget unikt kvällstidningsscoop utan en av många som med den politik som regeringen bedriver inte får möjlighet till ett eget hem. Skatteministern har huvudansvaret för bostadspolitiken samtidigt som han ansvarar för skattepolitik och bank och kreditfrågor. Han vill till varje pris lägga 1994 års besparing på bostadssektorn på runt 20 % av hushållen -- på dem som har de högsta bostadskostnaderna. Är det uttryck för regeringens fördelningspolitik? Det är många som frågar sig om regeringen har förstått konsekvenserna av sin politik. Jag vill fråga statsmininstern: Medger den organisation som regeringen valt att Bo Lundgren har tid att träffa hyresgäster som inte orkar med sina hyror? Hinner han träffa tvåbarnsfamiljen som i dag inte har råd att hyra en fyrarummare? När var han på pensionärsmöte och träffade den äldre kvinna som inte har råd att flytta till ett servicehus eller inte vågar göra det därför att hyrorna höjs nästa år? Regeringens brist på bostadspolitik har fördjupat den ekonomiska krisen. Argumenten för att avveckla de s.k. RBF-lånen påminner litet om resonemangen hos gubben som tycker att han inte har råd att jobba för att det är så dyrt med busskort. Centerriksdagsmannen Ivar Franzén bedömer att denna relativt begränsade besparing leder till att underhålls och reparationsverksamheten kan komma att minska med 5 miljarder. Han menar att det kan motsvara tusentals jobb i byggsektorn och att det kan öka budgetunderskottet med 3 miljarder. En besparing på 135 miljoner kan ge miljardunderskott i statsbudgeten. Detta är inte budgetpolitik, herr statsminister. Det är bara dumt. Det är också en brist på respekt för riksdagen, som i december beställde ett ROT Det är svårt för mig att bedöma om det är bristfällig organisation eller om det är brist på förstånd som får regeringen att lägga fram den typen av förslag. Eller är det helt enkelt uttryck för regeringens politiska ambitioner? Att jag ställt interpellationen beror på att jag ändå vill tro att en bättre organisation, en bättre helhetssyn skulle kunna få bort några av tokigheterna och ge regeringen litet bättre kunskap om villkoren för bostadssektorn.

Herr talman! Jag har fått i uppgift att föra ned debatten på ett mer jordnära plan -- det är tydligen de talarstolar som används vid frågestunderna som vi skall använda här i dag. Även jag tackar för svaret på den här på många sätt viktiga och kloka interpellationen. I svaret säger statsministern, som Inger Lundberg påpekat, att kursen ligger fast; regeringens politik är bra -- den behöver inte ändras. Därmed behöver man inte heller ändra arbetsfördelningen inom regeringen. Allt är gott, säger statsministern i svaret i kort sammanfattning. Häromkvällen roade jag mig med -- ja, egentligen är det fel uttryck; det var inte så särskilt lustigt -- att läsa vad som återgavs i riksdagstrycket inför det beslut om bostadspolitiken som riksdagen fattade så sent som i juni. Jag skall bara kort citera vad regeringen då själv avgav att dess egen bostadspolitik skulle leda till. Det här förslaget till ny bostadspolitik kommer, sade man, att innebära att räntorna i landet sjunker. Redan det faktum att regeringen lägger om bostadspolitiken kommer att orsaka glädjeskutt på finansmarknaden. Om man vill uttrycka sig skämtsamt kan man ju alltid hävda att det blev ett skutt, men något glädjeskutt blev det tyvärr inte. Omläggningen av bostadspolitiken hade inte den inverkan som regeringen trodde i juni. Regeringen skrev också att omläggningen skulle leda till att människor fick rimliga boendekostnader. Jag har med mig ett brev från en familj här i landet -- en av många -- som har drabbats av kraftiga boendekostnadsökningar. Den bor i en nybyggd bostadsrättslägenhet. Den minskning av subventionerna, den omläggning av bostadspolitiken, som nu sker, drabbar i första hand dem som bor i nybyggda villor och bostadsrättslägenheter. Det är framför allt de som hamnar i en mycket besvärlig situation. För den här familjen handlar det om 1 000 kr mer i månaden. Den fråga man då måste ställa är: Anser statsministern att 1 000 kr i kostnadsökning för dem som redan före höjningen bodde allra dyrast är en rimlig boendekostnadsökning? I juni skrev regeringen dessutom att bostadsbyggandet med den nya bostadspolitiken skulle leda till ett byggande på 35 000 nya lägenheter och 32 000 ombyggda lägenheter. Jag har också med mig ett annat brev, nämligen från en organisation som inte brukar vara så kritisk mot statsministerns parti. Där skriver man: Nu är smärtgränsen nådd. Produktionsvolymerna rasar, orderingången rasar, arbetslösheten stiger. Vidare beskriver man de prognoser som gjordes så sent som i höstas som glädjeprognoser. I stort sett alla byggen som går att stoppa kommer att stoppas, säger de som dagligen sysslar med det här. Slutsatsen är att allt det som riksdagen och regeringen uttalade så sent som i juni har visat sig vara felaktigt. Det har gått galet. Ytterligare en fråga till statsministern: När allt går i motsatt riktning i jämförelse med vad regeringen själv sade i juni -- kan man då med bevarande av konsekvens och trovärdighet hävda att kursen ligger fast och att det inte behövs några förändringar? För närvarande har vi här i landet, tror jag -- jag är inte särskilt bevandrad i statskunskap -- svenskt rekord i antalet bostadsministrar; vi har sju stycken. När vi har så många som var och en på sitt sätt är ansvarig för en del av bostadspolitiken borde väl rent statistiskt sett ändå någonting konstruktivt uträttas. Men så fungerar det bevisligen inte. Det gamla talesättet ''Ju fler kockar, desto sämre soppa'' stämmer tydligen bra på det här området. Den slutsats som jag drar och som jag förstod att också Inger Lundberg drar är att det behövs någon som tar ansvaret för bostadspolitiken, som håller ihop det på det här området, och det av flera skäl. Ett är att bostadspolitikens område inte är som andra marknader. Det viktigaste skälet är att det faktiskt, om alla människor skall ha rätt till en god bostad, fordras en politisk ledning, en politisk vilja, och någon som är ansvarig för att verkställa den viljan. Något som har tillkommit sedan riksdagen senast diskuterade den här frågan är att den politik som regeringen har lagt fast inte stämmer med vad regeringen tidigare har sagt. Då borde även statsministern självkritiskt fundera över om det inte är dags att tilldogose kravet på att utse någon som med fast hand kan påverka och styra bostadspolitiken.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att både Inger Lundberg och Lars Stjernkvist vill ta tillfället i akt att föra allmänna bostadspolitiska diskussioner. Det kan man mycket väl göra. Men det är inte det som interpellationen handlar om, och det är följaktligen inte sådana frågor som jag har svarat på eller avser att svara på. Interpellationen gäller organisationen av regeringen och regeringskansliet. Den handlar om huruvida ett bostadsdepartement skall inrättas eller inte. Jag har tidigare utförligt i ett svar på en interpellation från Oskar Lindkvist redovisat de skäl som ligger bakom den omorganisation av regeringskansliet som vi har gjort. Det var en omorganisation som även under den tidigare regeringens tid diskuterades flitigt internt inom regeringskansliet, mot bakgrund av de ganska dåliga erfarenheter som man hade av det gamla bostadsdepartementet. Det visade ju sig att idén om ett sammanhållande departement egentligen inte fungerade, därför att Justitiedepartementet -- för att ta det konkreta exemplet -- har ansvaret för de fastighetsrättsliga frågorna. Det måste ha det. Där finns kompetensen. Den kan och skall icke berövas Justitiedepartementet. Justitiedepartementet har också ansvar för många av de andra viktiga frågorna, t.ex. hyreslagen, hyresförhandlingslagen, hyresnämnder, Bostadsdomstolen. Detta kan man inte frikoppla från en effektiv bostadspolitik. Som jag sade, är det naturligt att frågan om stödet till individer som har det svårt handläggs av Socialdepartementet på ett samlat sätt, detta alldeles oavsett om det handlar om KBT, socialbidrag eller något annat. Det skall vara en samlad syn på samhällets stöd till dem som verkligen behöver det. Vad det gäller Finansdepartementet är få saker mera naturliga än att skattefrågorna handläggs samlade. Finansdepartementet handlägger skattefrågor för alla delar av samhällsekonomin, och det skall göra det även för bostadssektorn. Något annat vore otänkbart, och så var inte heller fallet under den tidigare organisationen. Det är också naturligt att man i ett läge när kapitalmarknadsfrågorna blir alltmer betydelsefulla -- och när vi vet hur betydelsefulla de är för bostadspolitiken -- stärker den roll som Finansdepartementet har. På samma sätt gäller detta andra departement. Näringsdepartementet har naturligen att handlägga frågor om den näring som bl.a. producerar bostäder, men också byggande i övrigt. Att särbehandla en näring -- en är redan särbehandlad av historiska skäl, nämligen jordbruket -- och lägga den under ett separat departement skulle göra att det blir svårare att ge den en bra behandling, av lätt insedda skäl. Till sist vill jag säga att det är svårt att frigöra planfrågorna från plan och byggfrågorna och miljö och naturresursfrågorna i övrigt. Vi måste ha en samlad handläggning av plan och byggfrågorna, alldeles oavsett om det gäller bostadsbyggande, dragning av vägtrafikleder, olika miljöutmaningar eller annat. Detta är motiven. De är utförligt redovisade. Inger Lundberg sade att jag gav ett klart svar. Det brukar jag göra. Jag tror inte att en organisatorisk hokus pokus-lösning har någon betydelse. Tvärtom tror jag att den skulle försvaga möjligheten att driva en effektiv politik. Låt mig till Inger Lundberg säga att jag i övrigt inte avser att gå in på hennes argumentation. Hon sade att regeringens politik beror på bristande förstånd. Jag avser inte att från riksdagens talarstol, eller i något annat sammanhang, recensera Inger Lundbergs förståndsgåvor.

Herr talman! Att jag i en diskussion om organisationen av regeringens arbete tittar på resultatet är ganska naturligt. Det kan ändå vara så att också organisatoriska frågor har samband med vilket resultat man når. Det resultat som regeringen har nått på bostadsområdet är inte ett bra resultat. Det har lett till att människor känner stor oro, och det har bidragit till den största byggarbetslöshet som vi har upplevt. Det är ingen i regeringen som är ansvarig för bostadspolitiken. Inget enskilt statsråd har en överblick. Då är det statsministern som är ansvarig. Kanske var det så att statsministern före valet såg litet för enkelt på bostadsfrågorna, att han missbedömde svårigheterna med att arbeta med ett så viktigt välfärdsområde som bostadspolitiken. Det behövs kunskap. Statsministern talade om den rationella fördelningen mellan olika departement. Är det så att Per Westerberg som har ansvaret för Näringsdepartementet -- med den stora omläggning av bostadspolitiken som nu sker -- i regeringskretsen berättar vad Byggforskningsinstitutet fått fram när det gäller kunskaper om sociala förändringar i bostadsområden och kunskaper om vad finansiella förändringar av bostadspolitiken betyder för människors vardag och barns uppväxt? Jag tror att den uppsplittring av verk och därmed av ansvaret för bostadspolitiken som regeringen har beslutat allvarligt har bidragit till att bostadspolitiken befinner sig i en djup kris. Helle Klein skrev för en tid sedan att vi har litet av högerns 1968 -- man är doktrinär i dag. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man t.o.m. är doktrinär när det gäller organisatoriska frågor. Man ser inte att förslag av den typ som man har lagt fram beträffande ombyggnader faktiskt leder till allvarliga sociala problem, allvarliga problem på arbetsmarknaden och en minskad framtidstro bland våra ungdomar.

Herr talman! Det är inte förvånande att statsministern säger att det här handlar om organisation och inte om politik. Jag hade väntat mig det svaret. Men som Inger Lundberg påpekar finns det ett samband mellan hur man organiserar det politiska arbetet och vilken politik man vill föra ut. Jag tycker att statsministern själv ger ett bra exempel när han säger att bostadsbidragen självfallet skall handläggas av samma statsråd som har ansvar för andra sociala stöd. Det är en naturlig slutsats -- om man tycker att bostadsbidrag är att betrakta som vilket annat socialt stöd som helst. Då anser man att syftet med bostadsstödet enbart är att minska standardklyftor och att ge ett konsumtionsstöd till dem som har det svårt. Men om man däremot anser att bostadsbidragen faktiskt spelar en annan roll och har en mycket bestämd betydelse, nämligen att göra det möjligt för alla människor att bo bra, är inte statsministerns organisatoriska lösning riktig. Det är då rimligt att bostadsbidragen bedöms tillsammans med de generella bostadssubventioner som riksdagen i juni sade skall finnas kvar -- låt vara på olika nivåer. Jag tycker därför att statsministern faktiskt själv lyckades visa på de argument som vi har funnit för att det behövs förändringar av organisationen inom regeringen. Jag har förstått -- vilket jag tycker bekräftas mellan raderna i statsministern svar -- att avvecklingen av Bostadsdepartementet inte i första hand var en rationell, intern, arbetsmässig fråga. Det var inte en så lättvindig och praktisk fråga som statsministern antydde. Det gällde inte bara en avveckling av bostadsministern och Bostadsdepartementet. Man ville nämligen också jämna mark för en avveckling av den sociala bostadspolitiken. Efter det beslutet har det följt en rad beslut som handlar om att man vill avveckla de instrument som har funnits för att skapa bra bostäder åt alla. Vi är därför inte särskilt insinuanta när vi ger avvecklingen den här betydelsen. Vi har faktiskt visst stöd av den verkliga utvecklingen. Avslutningsvis upprepar jag den fråga som jag inte fick svar på. Om de beslut och de mål som bostadspolitiken skulle leda till enligt regeringen själv inte visar sig kunna uppnås, är det då inte rimligt att man ändrar organisationen?

Herr talman! Den sista frågan skall jag gärna svara på. Däremot noterar jag att Inger Lundberg inte hade omdöme nog att kommentera sin omdömeslöshet. Jag lägger henne därmed åt sidan. Jag vill inte alls förneka att det i vissa sammanhang kan finnas ett samband mellan politikens faktiska innehåll och politikens organisation. Om vi går tillbaka i tiden fanns ett äldre tänkande, en äldre modell, som vi i sina mera extrema former kunde se långt till öster om oss. Där hade man ett departement för varje näring och för varje industri. Man hade t.ex. ett departement för de mindre metallindustrierna och ett för byggindustrin. I det här landet kom vi tack och lov aldrig så långt, men det fanns en tendens i den riktningen. I stället för att bedriva en allmän politik, kreditpolitik, kapitalpolitik, skattepolitik, ekonomisk poltik, politik för räntor och politik för socialt stöd för de svagaste i samhället, började vi driva sektorpolitik. Vi fick då betydande problem. Det är ingen tvekan om att vi fick problem t.ex. när man skulle behandla KBT särskiljt från socialbidrag. Det rör sig om samma typer av pengar, dvs. svenska kronor, till samma typer av människor som befinner sig i samma typer av situationer. Då bör man också kuna behandla detta samordnat inom regeringskansliet. Det här är frågor som övervägs löpande inom varje regering -- ständigt. Under större delen av den period då svensk bostadspolitik växte fram hade vi inget Bostadsdepartement. Man inrättade ett Bostadsdepartement i början av 1970-talet. Jag tror att det var 1973 eller 1974. Oskar Lindkvist kan säkert korrigera mig. Fram till dess hade det gått ganska hyggligt. Därefter gjordes olika utvärderingar internt inom regeringskansliet som entydigt sade att det här inte är bra. Man diskuterade olika omflyttningar. Detta är inte den enda förändring av regeringskansliets organisation som har gjorts eller kommer att göras. Jag har i olka sammanhang under de senaste veckorna sagt att vi gör en löpande prövning av var man bäst handlägger olika ärenden. Jag kan inte utställa någon frisedel för varje departement i framtiden. Jag tror att det kommer att ske ytterligare förändringar av departementsorganisationen som går i den här riktningen. Häromdagen gjorde vi två mindre omläggningar. Vi flyttade jämställdhetsfrågorna från Jämställdhetsfrågorna har ett starkt samband med bl.a. pensionsfrågorna, där många kvinnosynpunkter måste komma in, och delvis också med familjepolitiken. Vi gjorde en omläggning så till vida att vi flyttade ägandefunktionen vad gäller banker från finansminister Anne Wibble till statsrådet Bo Lundgren för att få en samlad hantering av bankkrisen. I det sammanhanget sade jag att vi även överväger andra förändringar av den interna arbetsorganisationen inom regeringskansliet. Ett regeringskansli som stannar upp och säger att ingenting får förändras och att man inte skall ta hänsyn till utvecklingen kommer att bli ett tilltagande irrelevant regeringskansli. Vi har förändrat och vi kommer att fortsätta att förändra regeringskansliets organisation. De förändrignar vi har gjort på bostadspolitikens område har utfallit väl.

Herr talman! Det är anmärkningsvärt att statsministern anser att förändringarna på bostadspolitikens område har utfallit väl. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är i många områden 35--40 %. Människor med låga inkomster är uppriktigt oroade och bekymrade över att de inte klarar hyrorna. Många lägenheter står tomma. Gamla människor har inte råd att fråga efter en modern servicebostad. Har bostadspolitiken utfallit väl mot denna bakgrund? Marknaden har slagit igenom, men inte kan väl statsministern vara nöjd med resultatet. Bostadspolitiken utgör ett välfärdsområde. Det är ett av de viktigaste områdena om barn skall få en god uppväxt. Vi har med rätta varit stolta över bostadspolitiken i Sverige. Det har förvisso funnits bekymmer, och allt har inte varit bra. Men vid en internationell jämförelse har vi haft betydligt mera likvärdiga förhållanden männsikor emellan. Vi har kunnat känna stolthet och glädje över våra bostadsområden. I dag finns det en risk för förfall. Det finns väldigt många människor som inte har råd att fråga efter bostad. När jag talar om förstånd, herr statsminister, menar jag att man måste förstå mekanismerna på bostadsmarknaden. En regering måste förstå att konsekvenserna av att man drar in exempelvis RBF-stödet blir stor arbetslöshet och ökade hål i statsfinanserna. Om man inte förstår det, om man inte har tid att lyssna, om man inte har tid att träffa de människor som drabbas av bostadspolitiken är det allvarligt. Det är den typen av förstånd jag efterlyser: att man lyssnar och att man är ute bland människorna. Jag efterlyser tid och vilja att lyssna på dem som kan bostadsmarknaden och på människor som bor i bostadsområdena. Det är inte oförskämt, herr statsminister; det är min skyldighet.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att det vi är oeniga om är vilken roll bostadspolitiken skall spela. Det är det som är knuten. På statsministern låter det nästan som om Bostadsdepartementet skulle vara i det närmaste grundlagsskyddat och att man för all framtid, oavsett vad som händer, skall ha ett bostadsdepartement. Det tycker inte jag. Jag tycker visst att det finns skäl att ständigt ompröva hur det politiska arbetet skall organiseras. Inger Lundbergs och min beskrivning av utvecklingen skiljer sig dramatiskt från statsministerns. Vi är inte ensamma om att hävda att det här i landet finns både en bygg och en boendekris. Både de som är beroende av bostadsmarknaden som näring och de som är beroende av en bra bostad känner sig hotade. Det är inte något som Inger Lundberg och jag hävdar av illvilja eller för att vinna politiska poäng. I stort sett alla som jag möter hävdar detta, framför allt de, som jag tidigare nämnde, som bor i nya hus där smärtgränsen är nådd för länge sedan. Alla tomma lägenheter -- ca 40.000 -- vittnar om den kris som många familjer upplever. Från område efter område -- byggentreprenörer, byggnadsarbetare, byggmästarföreningar, träindustrin hör företrädare av sig och vittnar om hur illa det är ställt och menar att den omläggning av bostadspolitiken som regeringen har drivit igenom har förvärrat och försvårat problemen. Det gäller inte bara dessa grupper och de som politiskt är orienterade åt samma håll som oppositionen, utan jag har noterat att sådana röster höjs även inom regeringen närstående kretsar. I en tidningsartikel beskrev Ivar Franzén budgetpropositionen som att man försökte piska en kedjad man för att han skulle springa fortare. Mer målande hade jag aldrig kunnat beskriva den politik som nu förs. Det är mig fullständigt främmande att beskriva statsministern, eller någon annan företrädare för borgerligheten som dum. Det handlar inte alls om det. Däremot instämmer jag i Inger Lundbergs påpekande att okänsligheten för kritik och oförmågan att lyssna är politiskt dumt.

Herr talman! Lars Stjernkvist säger att det inte finns anledning att för evigt freda tanken på ett bostadsdepartement. Vi är således överens om att regeringskansliets organisation löpande måste ses över och att man skall ha den organisation som anses bäst för att man skall kunna åstadkomma den politik som man vill föra. Men regeringskansliets organisation och politiken är två olika saker. Den organisation som vi har nu, och som jag tror är den för tiden bästa, kan användas för att driva olika typer av politik. Detta kan Lars Stjernkvist och jag ha olika uppfattningar om, och det har vi också, men det är inte ämnet för dagens debatt. Jag är ganska övertygad om att även en regering som hade för avsikt att driva en annan inriktning av bostadspolitiken -- jag tror inte att det i och för sig skulle vara mer framgångsrikt -- skulle finna att den gamla organisationen inte fungerade. Vi vet från de interna genomlysningar av regeringskansliets sätt att fungera som gjordes under den socialdemokratiska regeringen att just Bostadsdepartementets bristande förmåga var en av de saker man identifierade tydligast. Jag tror att man inser detta om man tänker igenom de logiska sammanhangen när det gäller skattepolitik, social stödpolitik, kredit och kapitalmarknadspolitik och näringspolitik vad gäller olika näringar. Att tala om att återupprätta gamla departement för alla näringar är att återfalla i gammal politik som inte fungerade särskilt bra ens på den gamla tiden. Det är ett illusionsnummer -- jag vill inte påstå att Lars Stjernkvist utförde det, men han var på väg -- att göra gällande att en ändring i departementsorganisationen skulle innebära att vi löste alla problem på bostads och byggmarknaden. Om det vore så enkelt att vi kunde lösa hela den svenska byggkrisen, med dess bakgrund i 1980 talets kasinoekonomi, genom att inrätta ett litet departement skulle jag vara beredd att allvarligt pröva förslaget. Men den typen av hokus pokuskonster fungerar inte. Man skall inte inge vare sig media, allmänhet eller kammarens ledamöter -- i den mån det över huvud taget skulle vara möjligt -- illusionen att den typen av organisatoriska maskerader skulle ha någon betydelse när det gäller de faktiska problem som vi har att lösa. Bostadspolitikens och byggnadspolitikens inriktning kan vi diskutera vid ett tillfälle när en interpellation har framställts om detta. Nu har det ställts en interpellation om regeringskansliets organisation.

Herr talman! Rosa Östh har i en interpellation ställt två frågor till mig om alternativ till burhållning inom äggproduktionen. Hon har frågat om regeringens arbete är inriktat på att riksdagens beslut från 1988 skall fullföljas. Hon vill också veta vilka åtgärder regeringen vidtar för att i praktiken möjliggöra att försöksverksamhet med alternativa metoder för äggproduktion kan genomföras. Våren 1988 beslutade riksdagen om en ny djurskyddslag. Grundsynen på djurhållningen i djurskyddslagen är att djur skall hållas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Riksdagens beslut innebär att all burhållning av värphöns är förbjuden fr.o.m. år 1999. Det gavs alltså en tioårig övergångstid för att ta fram alternativa system för att hålla värphöns. Riksdagen beslöt dessutom att inrätta en kontrollstation år 1993, alltså i år. På Rosa Ösths första fråga är mitt svar ja. Regeringen arbetar naturligtvis med den inriktningen att riksdagens beslut från 1988 skall fullföljas. Sedan mycket lång tid finns traditionella golvhönssystem i praktisk produktion. De behöver inte prövas enligt djurskyddslagens regler om ny teknik. De nya system som provas som alternativ till burhållning är främst s.k. etagesystem som består av flera etager och som därmed medger en högre djurbeläggning per kvadratmeter byggnadsyta jämfört med de traditionella golvsystemen. Av de hittills framkomna försöksresultaten kan vi konstatera att det återstår flera problem att lösa innan vi når målet. Bland annat gäller det lönsamheten, arbetsmiljön, djurdödligheten och vissa fotskador hos djuren. Det är dessa problem som forskningen nu särskilt fokuseras på. Statens jordbruksverk har utarbetat ett forsknings-, försöks och utvecklingsprogram för att förbättra djurmiljön inom alternativa äggproduktionssystem. I programmet har problemen delats in i tre huvudområden, nämligen biologi, teknik inkl. arbetsmiljö samt ekonomi. Totalt har verket avsatt 2,5 miljoner kronor för första året i detta forskningsprogram. De mer omfattande projekten är i regel treåriga, och totalt beräknas programmet under en treårsperiod kosta ca 7 miljoner kronor. Detta program finansieras av medel från Jordbruksverkets anslag Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder.

Syftet med att pröva ny teknik är att nya djurhållningsmetoder skall utvärderas från djurhälso och djurskyddssynpunkt innan de tillåts komma till allmän användning. Ett program för sådan provning av de nya alternativa systemen för hållande av värphöns har fastställts av Jordbruksverket. Tre olika etagesystem provas för närvarande i detta program. Regeringen kommer inför den av riksdagen beslutade kontrollstationen att av Jordbruksverket få en redovisning och en ingående analys av erhållna forskningsresultat och av behovet av fortsatta insatser. Verkets redovisning skall bl.a. innefatta en redogörelse för avslutade, pågående och planerade försök, försökens inriktning och finansiering samt näringens bidrag till utvecklingen av alternativa system och huruvida försök förekommer som är inriktat på en småskalig produktion. Regeringens redovisning till riksdagen i enlighet med riksdagsbeslutet kommer att lämnas i slutet av detta år.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. På en punkt var svaret direkt klargörande, nämligen när det gäller frågan om huruvida regeringens arbete är inriktat på att fullfölja riksdagens beslut. Svaret är alltså ett entydigt ja. Även om jag i och för sig inte hade väntat mig något annat svar, var det värdefullt att det blev sagt här i dag. Den andra frågan, som handlar om vad regeringen gör för att nödvändig försöksverksamhet skall kunna genomföras, kan det vara värt att diskutera något ytterligare kring. Jag återkommer strax till det. Även om jag har litet svårt för burhöns -- det skall jag gärna erkänna -- har jag naturligtvis inte den sakkunskap som innebär att jag kan döma ut vissa produktionssystem. Jag kan inte heller säga att ett visst system är ett i alla avseenden bättre system än alla andra. Det är inte heller det som är intressant eller viktigt. Det viktiga är att vi har ett riksdagsbeslut som anger en färdriktning och ett mål. Och jag har nu fått svaret att beslutet skall fullföljas. Då kommer nästa viktiga fråga: Hur klarar man av det? Jag menar då att det är givet att det måste finnas ett ambitiöst utvecklingsprogram för de nya systemen och att det kan genomföras, så att vi, när tiden är inne kan få ett utslagsgivande resultat redovisat. Det som sägs om Jordbruksverkets miljonsatsning, forsknings och utvecklingsprogram låter ganska bra och kan förefalla någorlunda betryggande. Det finns emellertid ett problem i sammanhanget, vilket jag tror Karl Erik Olsson är medveten om, nämligen att de djurägare som kämpar på med alternativa metoder, liksom konstruktörer av nya system, upplever sin verklighet på ett något annorlunda sätt. Det är inte ofta som de känner uppskattning i sitt arbete och uppmuntran att gå vidare. Att de som har investerat i de traditionella bursystemen hävdar dessa systemen som de allra bästa ligger ju i saken natur, kan man säga. Eftersom de också företräder den i särklass största andelen producenter, uppstår det ju redan här en barriär som kan vara svår att forcera. Värre är det ändå när ledande experter under pågående försök gång på gång uttalar sig på ett sätt som uppfattas som att de dömer ut allt vad alternativa system heter. Jag skall inte nämna några namn, därför att då kommer jordbruksministern att säga att han inte kan kommentera vad enskilda tjänstemän och forskare säger och gör. Det är inte heller nödvändigt. Men när personer, som sitter på strategiska forskningsplatser och som rimligtvis därför har ett stort inflytande över Jordbruksverkets arbete och program, i förtid mer eller mindre omöjligförklarar golvuppfödningsmetoder, är det begripligt om geisten avtar hos dem som försöker tillämpa de här metoderna. Det är lätt att en osäkerhet om vad som skall komma att gälla och om det är värt att arbeta vidare uppstår. Jag hoppas att Karl Erik Olsson delar min uppfattning att det här är olyckligt för försöksverksamheten, och att det försvårar när det gäller att nå det uppsatta målet. Nu är det, precis som jordbruksministern också berört, ett mycket begränsat antal system som fått Jordbruksverkets godkännande för försöksverksamheten. Som jag förstår handlar det om tre system. Av skäl som jag redan berört har intresset från konstruktörer inte varit särskilt översvallande. Jag vill fråga: Anser jordbruksministern att pågående försök har den bredd som är önskvärd? Och har den det djup som består i att man håller kontinuerlig kontakt med de som är verksamma, för att de skall kunna få de råd eller annat stöd som kan behövas på vägen fram till målet?

Herr talman! Det är möjligt att man kan säga att intresset från konstruktörer och från dem som arbetar med alternativa system för hönshållning inte är tillräckligt stort. Den här frågan väcker däremot faktiskt ett mycket stort intresse såväl bland politiker och allmänhet som bland djurskyddsorganisationer. Naturligtvis kan man ha både en teoretisk vetenskaplig och en mer allmänpolitisk syn på frågan om hur höns skall hållas. Jag tror att även Rosa Östh vet att för några årtionden sedan, och sedan hundratals, tusentals år tillbaka i tiden, hölls höns inte i burar. Från den synpunkten skulle man lätt kunna dra slutsatsen att buren inte behövs för själva hönans skull. En koncentrerad äggproduktion, med krav på hög effektivtet och lönsamhet och krav på liten arbetsinsats för den producerade volymen, har emellertid inte tidigare existerat. I dag ställs andra krav på hönshållningen och äggproduktionen än tidigare. Det är också ganska naturligt att de som har arbetat fram de s.k. moderna burhållningssystemen -- som i och för sig inte är så förfärligt gamla -- tycker att dessa system innebär en effektiv metod att producera ägg. Det är det också, sett ur det mera ekonomiska perspektivet. Det är alltså inte egendomligt att man vill ha fram nya system, när hönsen är instängda i ett litet utrymme och de, enligt djurskyddslagens bedömning -- den djurskyddslag som vi i stor enighet antog här i kammaren 1988 -- inte kan bete sig naturligt. Om det bara finns ett utrymme stort som ett A 4-papper per höna är det klart att det inte är lätt för hönan att bete sig riktigt naturligt. Jag tycker personligen att det är mycket viktigt att vi nu, som jag har redogjort för tidigare, strävar efter att fullfölja det beslut som riksdagen har fattat, samtidigt som vi är medvetna om att det inte är alldeles enkelt.

Rosa Östh säger att det är olyckligt att man från det ena hållet uttalar sig så kategoriskt. Jag vill inte lägga några värderingar i det. Jag tror att det görs uttalanden från båda håll som är tämligen kategoriska. Jag ser det som en naturlig del i den process som är på gång, att det måste föras en intensiv debatt om hur detta skall kunna utvecklas i framtiden. Det som är positivt är att det nu finns dels traditionella golvhönssystem i drift, som lär fungera förhållandevis bra. De kräver mera arbete och är kanske inte så arbetsmiljövänliga, och de kräver framför allt ett något högre äggpris för att gå ihop ekonomiskt. Dels finns det tre modeller, som Rosa Östh nämnde, för alternativa burhållningssystem på gång. Ett system är i fältmässig användning, ett annat system är på väg att gå över i fältmässig användning och ytterligare ett system är för närvarande på det experimentella planet. Min förhoppning är att vi skall komma fram till sådana lösningar under den period som återstår att vi i slutet av detta århundrade skall kunna säga att det går att släppa ut hönsen ur burarna.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande svaren. När det gäller de pågående försöksverksamheterna kan jag i dag notera att ett av de företag som har fått uppskattning både i Värnamo, numera har lagt ner sin verksamhet. Det ser jag naturligtvis som mycket oroande, eftersom möjligheterna att få reservdelar och liknande därmed saknas för dem som är delaktiga. Det motiverar frågan om det verkligen finns den bredd som jag efterlyste i min interpellation. Karl Erik Olsson kallar det för experternas debatt. Det må vara en sak att de som betraktar sig som experter har olika åsikter och gör kategoriska uttalanden, man jag skall ta ett exempel där man går betydligt längre. Det är när man från Lantbruksuniversitetet år 1991 i ett brev till Jordbruksdepartementet säger så här: Det är en myt att hönsen mår bättre på golvet än i burar. För hönsens bästa: Skjut upp förbudet för burar! Det anser Lantbruksuniversitetet, som tror att Sverige annars tvingas importera burhönsägg. Om man har den uppfattningen och om man säger det till Jordbruksdepartementet och till Jordbruksverket, är följden självfallet att marknaden för de alternativa metoderna blir försvagad och avtar. Ett brev ställt till det ansvariga departementet väger dock betydligt tyngre än ett allmänt expertutlåtande i en tidningsartikel. Jag skulle ändå vilja efterlysa ett klarare avståndstagande från jordbruksministerns sida från den typen av kategoriska inlägg på den här nivån. Det finns en annan fråga också, som vi har diskuterat i många sammanhang, och det är att det, om och när Sverige blir medlem i EG, är en konkurrensfördel om vi kan behålla våra miljökrav i allmänhet och vårt djurskydd i synnerhet. Det är också intressant, om det här skall gälla, att det sätter en ytterligare press på att vi skall fullfölja vårt beslut.
Herr talman! Det är naturligtvis beklagligt om den bredd -- som i och för sig är ganska smal -- som har funnits i utvecklingen av alternativa system krymper, även om man kan misstänka att det är olika skäl som har motiverat denna utveckling. Rosa Östh hänvisar till ett brev, och utan att ha minnesbilden klar för mig har jag uppfattat det så att det inte är Lantbruksuniversitetet som har tillskrivit regeringen med denna uppfattning. Brevet kommer från någon av de forskare som sysslar med just värphönsfrågor på SLU. Beträffande formuleringen, kan det naturligtvis i det isolerade fallet vara riktigt att det i vissa av de försök som har gjorts har visat sig att hönsen inte trivs bättre utanför burarna. Det var just kunskapen om den här typen av problem som gjorde att det beslutades om en tioårsperiod från 1988 för att man skulle kunna ta fram bättre modeller. Det må vara upp till var och en, om man är forskare eller politiker, att göra bedömningen om det går att få fram modellerna under perioden. Vissa forskare är utomordentligt pessimistiska, och andra är mycket optimistiska. Bland praktikerna, producenterna, är de allra flesta i dag beroende av det system som fungerar. Därav kan man förstå att det finns en viss inbyggd tröghet inför förändringen. Jag vill alltså inte ta avstånd från enstaka uttalanden, men jag vill gärna framhålla att jag och regeringen naturligtvis har att sträva efter att uppfylla det beslut som riksdagen i mycket stor enighet har fattat för ett antal år sedan. Rosa Östh tar upp en intressant fråga som gäller EG-medlemskap och Sveriges höga krav på miljö, djurskydd, restriktivitet med antibiotika, kemikalier etc. Detta är ett område där det råder mycket stor enighet inom den svenska opinionen om att vi skall sträva efter att upprätthålla och bevara de krav vi har. Samtidigt är jag medveten om att vi måste ha en viss balansgång. Om vi skulle ha så hårda krav att vår produktion blev så fördyrad att det mervärde som produceras i en miljövänlig, djurvänlig produktion inte går att ta ut på marknaden och denna produktion därför skulle slås ut och vi i stället skulle importera livsmedel från en djurhållning som är sämre än den svenska, har vi inte nått det syfte som vi strävade efter. Men jag tror -- det är min övertygelse, och jag försöker arbeta efter den -- att vi skall upprätthålla höga krav på djurskydd och på miljö och att konsumenten också inser att det kan behöva kosta litet extra. Konsumenten finns både i Sverige och i omvärlden, och därmed kan vi också få ett utrymme för att gå vidare med att producera livsmedel på det här sättet.
Herr talman! Jag tackar för det. Jag tror att jordbruksministern och jag är ganska överens om vilka praktiska möjligheter som föreligger i det här sammanhanget och vad som är realistiskt. Men det som jag vill understryka är att det riksdagsbeslut som vi har diskuterat här i dag var ett steg på vägen att utnyttja våra framtida konkurrensfördelar. Jag utgår från att vi är överens om det också. Sedan kommer jordbruksministern också in på frågan om ett eventuellt importförbud för ägg. Som jag nämnt i min interpellation fanns det en centerreservation när beslutet ursprungligen fattades, där kravet på importförbud för ägg producerade i utländska bursystem fanns med. Jag tror att det kravet hade varit bra för svensk äggproduktion. Man hade fått en viss ro vid utvecklandet av framför allt alternativa metoder. Riskdagsbeslutet medgav tyvärr inte detta. Jag medger att det blir en viss utvikning av frågan. Men det förekommer uppgifter om att det i dag försiggår en import från baltstaterna. Det handlar om extremt låga priser. Naturligtvis kan man undra hur det är möjligt att försvara något sådant med tanke på att vi för närvarande har ett överskott. Avslutningsvis: Förra regeringen sade väldigt mycket i den här frågan, men man gjorde inte särskilt mycket. Jag vet att vår nuvarande jordbruksminister har ett stort engagemang beträffande djurskyddet och jordbruket i allmänhet. Därför räknar jag med att han nu sätter fart på Jordbruksverket, så att man kommer i gång med de alternativa metoderna. Det gäller att få möjligheter att fullfölja det arbetet och att man kontinuerligt håller kontakt med dem som är verksamma i det här sammanhanget. Herr talman! Det viktigaste beskedet här i dag är att riksdagsbeslutet skall fullföljas. Oavsett vilka signaler som tidigare har kommit, får man ändå betrakta jordbruksministern som den självklart främsta auktoriteten på området. Ministerns besked lär således betyda ganska mycket för den framtida utvecklingen.
Herr talman! Det finns kanske inte särskilt mycket att tillägga i denna debatt. Rosa Östh och jag verkar vara fullständigt överens om inriktningen av det här arbetet. I ett land som Sverige, som tidigare haft en alldeles egen jordbrukspolitik, kan man naturligtvis driva linjen att vi -- eftersom vi haft ett importskydd -- skall skydda oss och inte ta in varor som producerats på ett i Sverige förbjudet sätt. Det är en linje som jag i denna kammare många gånger tidigare har drivit. I det samarbete som nu ligger framför oss -- både inom EES och med tanke på Sverige som medlem i EG -- kan vi inte förhindra att produkter, och det gäller då även livsmedel, kommer in som är godkända i ett annat land -- såvida dessa inte är hälsovådliga eller direkt miljöfarliga, för då är det möjligt att hinder kan sättas upp. Vi får alltså acceptera att andra länders olika sätt att agera också är rimliga. Men det finns en poäng här. Vi ligger nämligen en bit före många av våra grannländer, och det skall vi naturligtvis utnyttja som ett medel i konkurrensen om en framtida marknad.

Herr talman! Birgit Henriksson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att med hjälp av s.k. ID-hundar öka effektiviteten i det kriminaltekniska arbetet. Låt mig inledningsvis säga att den metod som beskrivs i interpellationen är intressant. I polisväsendet har frågor om utvecklingsarbete traditionellt en framskjuten plats. Det finns vid Rikspolisstyrelsen en särskild metodbyrå med övergripande uppgifter i fråga om metodutvecklingen inom Polisen. Till polisväsendet hör också som bekant Statens kriminaltekniska laboratorium. Dess huvuduppgift är att utföra kriminaltekniska undersökningar åt främst polis och åklagarmyndigheterna samt att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhetsområde. Användningen av s.k. ID-hundar är en sådan metodfråga som i första hand bör övervägas av Rikspolisstyrelsen har nyligen tillsatt en utredning benämnd polishundsutredningen. Den kommer att se närmare på frågan om att använda hundar inom kriminalpolisen. Utredningen kommer inom kort också att besöka den tyska polisen för att bl.a. informera sig om de s.k. ID-hundarna. Polishundsutredningen kommer att presentera sina överväganden och förslag redan till sommaren. Jag känner dessutom till att de tyska erfarenheterna kontinuerligt följs av Statens kriminaltekniska laboratorium. Jag anser mot bakgrund av det redovisade att det för närvarande inte behöver vidtas några ytterligare åtgärder från min sida för att få denna fråga belyst på ett fackmannamässigt sätt.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka justitieminister Gun Hellsvik för svaret på min interpellation angående möjligheten att använda s.k. ID-hundar även i Sverige. Naturligtvis är jag glad över att få höra att justitieministern anser frågan vara intressant. Jag delar helt den uppfattningen. I höstas blev jag uppvaktad av många polishundsförare som hade hört talas om den här tyska modellen och utbildningen. En av polismännen hade för övrigt också varit i Tyskland och hade med sig en ytterligt intressant videofilm som visade sådana här hundar i full aktion. Jag och övriga som var med blev mycket imponerade. Tre hundar, helt oberoende av varandra, användes vid mycket säkra test. Intressant är också att man i Tyskland har samma rättstrygghets och rättssäkerhetskrav som vi i Sverige har. Jag vet att det av rättssäkerhetsskäl inte utan vidare går att låta hundar ''bevisa'' skuld eller oskuld. Men de som arbetar vidare med utvecklingen av de här projekten anser det vara möjligt i en framtid. Hundens utslag ger mycket snabbare svar än vad DNA-analyser gör, som ju tar månader. Med nämnda metod tar det ett dygn. Av största värde för Polisen, och detta måste kunna bedömas som högintressant redan i dag, vore väl möjligheten att redan på ett tidigt stadium i en utredning avföra vissa misstänkta. Man kan också förstärka misstankarna mot en speciell misstänkt. Man är alltså styrkt i sin uppfattning att man är på rätt spår. Eftersom man ganska säkert kan utesluta att en viss person varit i närheten av en brottsplats, kan man koncentrera sig på andra spår. Också detta tycker jag är intressant. Man sparar ju tid och pengar men också mycken möda. Dessutom får polispersonalen möjligheter att arbeta med angelägnare saker. Rikspolisstyrelsen och den metodbyrå som finns. Hon hänvisar också till Statens kriminaltekniska laboratorium. Jag säger ''tyvärr'', eftersom Rikspolisstyrelsen verkar ha mycket ont om resurser. Förra året köpte man t.ex. bara en ny polishund. Man har gamla polishundar i bruk, vilka egentligen borde ha tagits bort från hanteringen -- trots att behovet är synnerligen stort. Egentligen hör det inte hit, men jag vill säga att detta har förorsakat stora problem även för Statens hundskola, som nu är helt nyombildad. Jag hoppas att man från departementets sida -- inte minst i besparingssyfte, som jag ser saken -- är så intresserad av eventuell användning av ID-hundar att någon från departementet bereds möjlighet att vara med vid studiebesöket i Tyskland. Jag utgår från att exempelvis Bo Nyman, som är utbildningsledare här i Stockholmstrakten och som varit hundförare i mer än 20 år, eller någon av dem som intresserat sig för de här utbildningsfrågorna och som är hundförare och således insatta i handhavandet av hund och i en hunds reaktioner bereds möjlighet att följa med på nämnda resa. Slutligen, herr talman, hoppas jag att justitieminister Hellsvik följer ärendet med största intresse. Det hela får inte falla platt till marken på grund av kortsiktiga besparingar. I det här fallet gäller det, i det stora hela, struntsummor jämfört med vad man kan spara.
Herr talman! Det finns anledning att göra i alla fall en kort kommentar. Birgit Henriksson tog upp problemet med förnyelsen av arbetet med hundar i nämnda verksamhet. Jag tycker att det finns skäl att påpeka att vi sedan den 1 juli 1992 har ändrade regler när det gäller budgetansvaret, som förts ut till regionerna. Det innebär bl.a. att man har möjlighet att själv fatta beslut om investeringar t.ex. när det gäller hundar. Birgit Henriksson har säkert förståelse för att jag inte är beredd att gå in på diskussioner om personer. Jag tror att vi skulle hamna i en mycket konstig situation om Sveriges justitieminister talade om vilka inom Polisen som skall följa med på studieresor till Tyskland.
Herr talman! Nej, jag är helt på det klara med att man här inte kan bestämma vilka personer som skall komma i fråga. Därför sade jag också att det skulle gälla någon av dem som intresserat sig för eller som är insatta i handhavandet av hund. Jag tror nämligen att det är av största vikt att även en van hundförare får vara med. Såvitt jag kunnat utröna består den utredning som är tillsatt av utredningstekniska skäl inte av hundförare. De skall ju inte utreda sin egen situation. Det är jag alltså också på det klara med. Men just när det gäller studier och att se hur hundar beter sig tror jag att det vore synnerligen värdefullt om även ett proffs på området finge följa med -- vem det blir bryr jag mig inte om. Jag har fått uppfattningen att Rikspolisstyrelsen skall stå för 90 % av hundinköpen och att resten av ansvaret ligger på regionerna. Men det är möjligt att jag är felunderrättad. Budgetförslag finns ju nu. Men i kommande budgetberedningar läggs kanske hela ansvaret för polishundar och hundutbildning på regionerna. Jag är dock tveksam i det avseendet och skulle vilja veta hur det i själva verket förhåller sig.
Herr talman! Exakta detaljer kan jag inte ge, eftersom jag inte tittat närmare på detta inför den här diskussionen. Interpellationen rör ju metoder, inte budgeten. Principerna när det gäller budgeten är att medlen fördelas till regionerna, med angivande av vilka mål som skall uppnås i arbetet. Däremot handlar det inte om direktiv om hur pengarna skall utnyttjas. Jag kan inte påstå att man centralt inte kan utnyttja sina centrala medel för exempelvis hundar. Däremot kan jag säga att det inte föreligger hinder för regionerna att använda sina medel för sådana här ändamål.
Herr talman! Jag tackar återigen Gun Hellsvik för svaret. Jag kommer att forska vidare för att få reda på hur budgethanteringen egentligen går till. Naturligtvis är jag dock tacksam för beskedet att justitieministern anser att frågan är intressant. Jag utgår från att man på Justitiedepartementet med en positiv syn följer utvecklingen och att man ger impulser som gör att arbetet inte avstannar.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig om regeringen anser det viktigt att fastbränslelagen tillämpas korrekt vid nyinstallation av eldningsanläggningar och, om svaret härpå är ja, vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att det skall bli en sådan korrekt tillämpning. Nils Nordh har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder i samma syfte och om jag därtill är beredd att föreslå en ändring av fastbränslelagen, så att ordet eldningsanläggning byts mot uppvärmningsanläggning. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Enligt lagen skall större eldningsanläggningar utföras för eldning med fast bränsle, dvs. kol eller fast inhemskt bränsle, och därefter bibehållas i ett sådant utförande så länge de är i bruk. Mindre anläggningar skall utföras så att de kan eldas med fast inhemskt bränsle utan omfattande ombyggnadsarbeten eller kompletteringar. Gränsen mellan större och mindre anläggningar går vid en beräknad årlig bränsleförbrukning om 180 Dispens från kravet på fastbränsleutförande för stora pannor kan ges bl.a. om ett sådant utförande skulle bli oskäligt ekonomiskt eller medföra stora miljöproblem. Frågor om dispens prövas av När det gäller de mindre pannorna prövas frågor om dispens av den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom plan och byggväsendet. Villapannor som drivs primärt med el men som har möjlighet till oljeeldning är generellt undantagna från kravet på att de skall kunna konverteras till inhemska fasta bränslen. Fastbränslelagen har alltså två huvudsyften: dels det energipolitiska syftet att främja ersättning av olja i större anläggningar inom industrin och de kommunala värmeverken, dels det beredskapspolitiska syftet att förbättra beredskapen i övriga anläggningar vid störningar i oljetillförseln. För två år sedan gjorde dåvarande Statens energiverk en utvärdering av fastbränslelagen. Energiverket fann därvid att det första syftet, dvs. oljeersättningen, redan var väl tillgodosett genom att oljeberoendet inom industrin och den kommunala sektorn hade minskats drastiskt under 1980-talet. Oljeersättningen hade emellertid till stor del skett med annan energi än fastbränslen, nämligen med el, värmepumpar och i viss mån naturgas. Möjligheterna till en framtida lönsam oljeersättning med fastbränsle hade minskats, eftersom de mest lönsamma projekten redan hade genomförts. Mot bakgrund härav ansåg Energiverket att lagen i denna del hade spelat ut sin roll och borde avskaffas. När det gäller mindre anläggningar fann Energiverket att en stor del av de pannor som hade installerats under perioden inte var förberedda för eldning med inhemska fasta bränslen enligt lagens krav. Oftast saknade byggnadsnämnden kännedom om pannbyten. Endast ett begränsat antal dispensärenden hade prövats. Energiverkets slutsats var att fastbränslelagen i denna del borde ses över och kompletteras. Man kan alltså konstatera att fastbränslelagen inte efterlevs när det gäller mindre anläggningar. Jag kan hålla med de två interpellanterna om att detta är klart otillfredsställande. Jag är dock inte beredd att utan vidare godta deras resonemang om att tillsynen över lagens tillämpning bör skärpas. Enligt min uppfattning måste man först ställa frågan om lagen över huvud taget behövs. När det gäller de större anläggningarna är det uppenbart att lagen inte längre fyller det avsedda syftet. Vid remissbehandlingen av Energiverkets utvärdering rådde nära nog fullständig enighet om att lagen borde avskaffas i denna del. Vad som fortfarande kan diskuteras är om det finns anledning att ha kvar bestämmelser om att mindre pannor skall utföras så att de kan konverteras till inhemska fasta bränslen eller -- för att använda ett lämpligare uttryck -- biobränslen. Jag har också uppfattat interpellanterna så, att deras intresse i första hand gäller denna del av lagen. Enligt min mening måste frågan om fastbränslelagen som styrmedel bedömas i ett betydligt bredare perspektiv än som sker i de två aktuella interpellationerna. Jag vill här peka på några faktorer som är särskilt betydelsefulla i detta sammanhang. En sådan faktor är att användningen av olja inom bostäder, service m.m. har minskat kraftigt under 1980-talet, till förmån för el och fjärrvärme. En korrekt tillämpning av fastbränslelagen, innebärande att oljepannor i fastigheter måste vara förberedda för eldning med fasta bränslen, skulle därför ha mindre betydelse för beredskapen inom denna sektor än vad man räknade med när lagen kom till. En andra faktor är synen på försörjningskrisers art och varaktighet. Den nya säkerhetspolitiska situationen har lett till ändrade förutsättningar för beredskapsplaneringen, vilket har kommit till uttryck i 1992 års totalförsvarsbeslut. Vi räknar inte i samma utsträckning som tidigare med utdragna kriser som motiverar omfattande förberedelser för övergång till inhemska bränslen. En tredje faktor är möjligheterna att utveckla pannor för kombinerad eldning med olja och biobränslen som uppfyller kraven på ekonomi och goda miljöegenskaper. Här måste jag uttrycka en viss tvekan till Ivar Franzéns tes att en överdimensionering av oljepannorna -- som är en förutsättning för att de skall kunna eldas också med biobränslen -- enbart ger fördelar. Utvecklingen förefaller i dag snarare att gå mot mindre enheter med hög förbränningseffektivitet. Som en fjärde faktor vill jag peka på att det under de senaste åren har tillkommit nya styrmedel för att främja användningen av biobränslen. Jag syftar främst på de miljöskatter på svavel och koldioxid som infördes den 1 januari 1992. Vid det senaste årsskiftet har koldioxidskatten för användare utanför industrin och växthusnäringen höjts från 25 till 32 öre/kg. För sådana användare finns det nu starka ekonomiska incitament för konvertering till biobränslen i oljeeldade anläggningar där detta är tekniskt och miljömässigt rimligt. De nya miljöskatterna kan ses som uttryck för en allmän strävan efter att öka användningen av generella, ekonomiska styrmedel på skilda politikområden. Fastbränslelagen i sin nuvarande form är en typ av administrativ detaljreglering som i dag framstår som otidsenlig. Min slutsats är alltså att fastbränslelagen bör ses över, med beaktande av bl.a. de förhållanden som jag har pekat på. En sådan översyn kommer nu att inledas inom regeringskansliet. Avsikten är att resultatet av arbetet skall kunna redovisas för riksdagen under nästa riksmöte.
Herr talman! Först får jag tacka näringsministern för svaret. Jag tolkade det som ett relativt positivt svar. Det är kanske inte så ofta man kan uttrycka sig så. Jag kan ändå konstatera, precis som näringsministern, att vi i dag upplever fastbränslelagens tillämpning som mycket otillfredsställande. Det gäller både dem som är berörda av den i sin yrkesverksamma gärning -- jag tänker naturligtvis på installatörerna -- och dem som är beroende av den för att kunna leva och bo. Vi har i det här landet gång på gång fått klart för oss att vi kan drabbas av strömavbrott. Vi har haft sådana i dagarna på flera orter. De kan bli långvariga. Alla eldningsanläggningar i dag behöver elkraft för uppvärmning. Därför vore det bättre att vi skärpte fastbränslelagen, så att den verkligen kan tillämpas som det var tänkt från början, med alternativa bränslen såsom näringsministern här påpekade, t.ex. kol och inhemska bränslen. Jag tänker närmast på ved. Då behövs det också en annan form av pannor eller eldningsanläggningar. Det krävs att det är självdrag i dem. Det är bara självdragspannorna som kan göras omställningsbara, eller konvertibla som det så vackert heter.

När vi kommit så långt att det är 70 % kan det ändå vara dags att fundera över vad som gjort att det blivit så. Ja, det finns en enkel förklaring. Det påpekade onekligen Energiverket i sin utredning i samband med utvärderingen av fastbränslelagen i augusti 1991. Då konstaterade Energiverket att de delar av fastbränslelagen som omfattar beredskap mot bränslekriser bör ses över. Man sade också att lagen skall göras sådan att den blir lättare att förstå och tillämpa.

Självklart blir det här billigare för den som vill använda sig av det. Då väljer man naturligtvis av ekonomiska skäl en sådan anläggning. Men då löper man risken att inte kunna ta ett ansvar för distribution av värme, varmvatten eller vad det nu kan vara fråga om. Därför är jag glad för att näringsministern nu aviserar en översyn.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret och noterar med tillfredsställelse att fastbränslelagen skall ses över, men jag saknar i svaret viktiga förutsättningar för denna översyn. Jag ifrågasätter också om vissa påståenden i svaret överensstämmer med verkligheten. Lagens syfte är, som näringsministern säger, dels att främja oljeersättningen, dels att förbättra beredskapen. När det gäller oljeersättningen är miljömotivet för minskad oljeanvändning väsentligt starkare i dag än det var när fastbränslelagen infördes 1981. Det är fel att allmänt påstå att förutsättningarna för lönsam oljeersättning med biobränsle har minskat sedan 1981. När det gäller bostadsuppvärmning och mindre och medelstora värmeanläggningar är förutsättningarna för lönsam övergång till biobränsle väsentligt bättre i dag är 1981. Det beror dels på koldioxidskatten, som näringsministern också nämnde, dels på att förädlade biobränslen, i första hand briketter, i fast penningvärde räknat sjunkit i pris och är i dag betydligt billigare än 1981. Även när det gäller större eldningsanläggningar har den tekniska utvecklingen av såväl eldningsanläggningarna som bränslesystem medfört kostnadssänkningar och förbättrad verkningsgrad, vilket har förbättrat biobränslenas konkurrenskraft. Näringsministern är tveksam till huvudmotivet i min interpellation för en mera strikt tillämpning av fastbränslelagen. Det är ur miljö och ekonomisk synpunkt ett viktigt argument att det med dagens oljekvalitet, som möjliggör låga röktemperaturer, är lönsamt även vid oljeeldning att ha en eldningsanläggning med den större eldningsyta som krävs för att i framtiden gå över till biobränslen. Den utvecklingstendens mot mer kompakta, ofta övertryckseldade pannor, som näringsministern omnämnde, finns, men den är inte därför desto mindre felaktig. Förbränningseffektiviteten har inget direkt samband med eldningsytan. Men eldningsytan -- eller till viss del rättare sagt kylytan -- har avgörande betydelse för att man skall ha låga rökgastemperaturer utan att behöva investera i en särskild rökgaskylning. Låga rökgastemperaturer är avgörande för hög total verkningsgrad. Små, kompakta pannor blir billigare, men effekten anges vid på tok för höga rökgastemperaturer. Investeringen blir lägre men livscykelkostnaden blir mycket högre. Tyvärr är det alltför många som bara ser till investeringen och inte till totalkostnaden. Ofta är det olika personer som fattar beslut om investeringen och som sedan svarar för driftskostnaderna. Ibland är informationen från panntillverkarna också bristfällig för att de skall kunna konkurrera med billiga pannor. Faktum är att bristerna i dagens tillämpning av fastbränslelagen medför sämre miljö och ökad oljeanvändning samt högre uppvärmningskostnader. Även om oljeanvändningen har minskat kraftigt under 80-talet, finns det fortfarande kvar en stor oljeanvändning i flerbostadshus, blockcentraler och offentliga byggnader som ej är anslutna till fjärrvärme. Det rör sig om miljontals kubikmeter olja som kan ersättas med biobränslen. Det är i första hand miljö, sysselsättning och förbättrad bytesbalans som är motiven för att främja denna övergång. Det skulle ha varit betydligt enklare och billigare om alla baslastpannor som nyinstallerats under 80-talet hade anpassats för fastbränsleeldning. Jag har två följdfrågor till näringsministern. Har näringsministern något intresse av att förhindra fortsatta felinvesteringar på detta område? Är näringsministern beredd att komplettera underlaget för översynen av fastbränslelagen med de synpunkter som jag nu har framfört och som jag framför i min interpellation?
Herr talman! Självfallet skall gällande lagstiftning efterföljas. Att så icke till alla delar har skett under 80-talet kan bara beklagas. Vi gör nu denna översyn för att pröva förutsättningarna för fastbränslelagen, dess tillämpning och vilka syften som den skall uppfylla. Jag tror att det finns en betydande enighet om detta. Vi har för avsikt att bedriva arbetet skyndsamt och i samarbete mellan berörda departement, dvs. Försvarsdepartementet, Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet. Självfallet kommer även alla synpunkter som framförs i interpellationen att tas till vara och prövas vid översynen. När det gäller tillsynen och beslutsfattandet är det viktigt att reglerna är entydiga. De förändringar som har skett i beskattningen, inte minst på koldioxidområdet men även i fråga om svavelskatten, ger i dag mycket starka incitament. Om skattereglerna dessutom är långsiktiga och om ramarna är förutsägbara skapas det betydligt bättre förutsättningar för ett rationellt beslutsfattande och en rationell marknad.
Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga till det som tidigare har sagts. Jag trodde ändå att näringsministern något skulle beröra min andra fråga i interpellationen. Jag vill försöka att få ett klargörande genom att upprepa frågan: Är näringsministern beredd att komma med förslag till riksdagen så, att begreppet ''eldningsanläggning'' Oftast är det ju fråga om en eldningsanläggning. Många har under 80-talet valt att installera elvärme. Det finns ett riksdagsbeslut om att man skall spara så mycket el som möjligt. Då skall det naturligtvis inte vara tillåtet att installera eluppvärmning, vilket leder till ett ännu större beroende av elproduktion. Jag vill gärna att näringsministern utvecklar den frågan.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för det klara beskedet att näringsminister och departement fr.o.m. nu kommer att verka för att fastbränslelagen tillämpas på ett korrekt sätt. Det är ett viktigt besked. Jag noterar också -- självfallet med glädje -- att man kommer att beakta vad som sägs i denna debatt och det som har framförts i interpellationen. Jag skulle ändå vilja ägna någon minut åt att ytterligare beskriva den nya situation som finns på denna ganska stora marknad, som omfattar 30--40 TWh när det gäller flerfamiljshus och blockcentraler med pannor, som är litet större än villapannor men som inte är anslutna till fjärrvärmeanläggningar. Tidigare måste rökgastemperaturerna hållas ganska höga för att det inte skulle bli problem med skorstenarna. I dag kan rökgaserna kylas till temperaturer kring 100 grader -- kanske t.o.m. till något under 100 grader -- innan de går ut genom skorstenarna, utan att det uppstår några hållbarighetsproblem. Detta ger en radikal förbättring när det gäller att höja verkningsgraden, bättre utnyttja oljan och få ut mera nyttig energi för varje liter olja som används. De kompakta, moderna och billiga pannorna som är övertryckseldade klarar inte att ge avsedd effekt, utan kapaciteten reduceras ofta till hälften av märkeffekten. Vid en ekonomieldning måste man i själva värmepannan ha tillgång till de kylytor som behövs för att få ned temperaturen på rökgaserna till önskvärda 100 grader. I en undertryckspanna, dvs. en självdragspanna, finns det däremot större kylytor och större eldningsytor. Därmed kan man åstadkomma ekonomieldning och samtidigt ha kvar möjligheten att elda med biobränslen. Det fantastiska är att det går att göra en investering även under den tid som man använder olja, vilket är klart lönsamt med tanke på dagens oljekvaliteter. Det är beklagligt att det under de gångna åren har gjorts en mängd felinvesteringar som har höjt driftskostnaderna. Därmed har den mycket intressanta omställningen när det gäller de mindre och medelstora pannorna, som nu är så angelägen, fördyrats. Detta är ett argument som talar för att det här finns en kombination av värde, där både miljön och beredskapen gynnas, samtidigt som man får en god ekonomi. Jag skulle vara tacksam för en liten kommentar just på denna punkt.
Herr talman! När jag aviserar en översyn av fastbränslelagen vill jag icke binda upp mig för vad den översynen till alla delar skall leda fram till. Nils Nordh har här talat om eldningsanläggningar och värmeanläggningar. Det är en fråga som man i översynen skall pröva och se över. Det är fråga om en förutsättningslös översyn, Ivar Franzén. De synpunkter och tankar som har framkommit i tidigare utvärderingar skall självfallet beaktas. Gällande lagar skall givetvis efterlevas, men det finns ett behov av att man ser över gällande fastbränslelag för att den skall få en bättre funktion och stå i bättre överensstämmelse med de förändringar som har skett i omvärlden. När det gäller självdragspannor och liknande vill jag här inte ge mig in på någon teknisk diskussion. Jag tycker att det är marknaden själv som i stor utsträckning, utifrån vissa grundläggande krav som vi fastslår bl.a. genom lagstiftning och beskattning inte minst beträffande miljöutsläpp, skall avgöra vilken typ av beslut man fattar. Jag vill betona att det gäller att statsmakten är tydlig i sina olika lagstiftningsarbeten, att den strategi som tillämpas är förutsägbar och på detta område också långsiktig för dem som skall fatta mångåriga investeringsbeslut.
Herr talman! Jag delar näringsministerns uppfattning att huvudansvaret aldrig får fråntas marknaden. Det är där som bedömningarna måste göras. Ett av många motiv till att vi har denna debatt i dag är att marknaden har fungerat mindre väl, delvis beroende på den bristande informationen och på den dåliga uppföljningen av fastbränslelagen. Konkurrensen är hård och man får i bland bristfällig information från pannleverantörerna, som har framhållit hur billiga deras pannor är. Man har angett en effekt som egentligen inte är sann -- man skall ekonomielda osv. I detta sammanhang har samhället intresse både av att bevaka miljöintressena samt självfallet att se till beredskapsaspekterna. Man har också all anledning att se till att oljan verkligen används så effektivt som möjligt. Jag tror att samhället här har en enkel och klar möjlighet att genom en tydlig fastbränslelag verka just i denna riktning. Det är ett administrativt medel som inte behöver innebära någon egentlig detaljstyrning. Det är bara att fastlägga vissa grundfunktioner i de eldningsanläggningar som man vill bygga, som i första hand ger en möjlighet för användande av biobränsle och som samtidigt ger en god ekonomi samt i det korta perspektivet en god miljö. Även om jag självfallet delar uppfattningen att man inte skall ha några onödiga lagar så tror och hoppas jag att det slutliga resultatet av en förbättrad fastbränslelag med grundläggande funktionskrav blir något som alla kommer att tjäna på, såväl den enskilde, företaget som samhället.
Herr talman! Jag tror att vi är ense om att att en översyn behövs. Sedan får den översynen, som kommer att beröra fyra departement, ge vid handen vilka förändringar som behöver göras. Jag tycker också att de som har fattat beslut under 80-talet faktiskt är delaktiga i att en del av felbesluten har drabbat gemene man. Det har inte alltid varit förutsägbarhet i de politiska besluten på skatteområdet och lagstiftningsområdet. Jag tycker att tydligheten i inställningen till olika energipolitiska frågor är viktig och att det även skall vara förutsägbart vilka förändringar regering och riksdag kommer att göra i framtiden om någonting inträffar. För att människor skall veta vad vi gör bör den energipolitiska strategin vara långsiktig, så att inte de förändringar som sker kommer som totala överraskningar.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har i en interpellation om Vattenfall AB tagit upp de personalförändringar i Norrbotten som blir följden av strukturförändringar i bolaget.

Först vill jag än en gång slå fast, som jag har gjort beträffande olika statliga företag ett flertal gånger, att det faktum att ett bolag ägs av staten inte innebär att ägaren kan ställa andra krav på att effektivitet och avkastningsförmåga än de som ställs på liknande frågor av andra ägare. Jag har också tidigare sagt att det ankommer på företagens styrelser och ledningar att besluta om den framtida inriktningen och utvecklingen av de statliga företagens verksamhet. Jag kommer därför inte att föreslå regeringen att ta något särskilt initiativ i den nu aktuella frågan. Inga företag kan lämna garantier för sysselsättningen i en marknadsekonomi. Men företag som kan agera efter normala företagsekonomiska principer har de bästa förutsättningarna att tillförsäkra sina anställda en anställningstrygghet på lång sikt. Effekterna för dem som bor i mindre orter där näringslivet sedan lång tid byggt på Vattenfalls aktiviteter blir naturligtvis särskilt kännbara. Jag är övertygad om att Vattenfall tar hänsyn till detta både när man genomför de egna förändringarna och när olika externa insatser för att minska effekterna av neddragningarna planeras. Den förra regeringen framhöll i sitt förslag till riksdagen om bolagisering av dåvarande affärsverket Vattenfall att Vattenfall AB bör sträva efter en geografisk spridning av verksamheten samt att hålla ner personalantalet i Stockholmsområdet. Så har också skett. Jag har erfarit att Vattenfall undersöker möjligheterna att genom olika insatser stödja de orter och kommuner som drabbas av förändringarna på olika sätt och att bidra till att skapa nya arbetstillfällen. Vattenfall har aviserat ett omfattande program för att lindra effekterna för den personal som berörs. Så till Sten-Ove Sundströms direkta frågor. Jag är inte beredd att föreslå regeringen särskilda åtgärder utöver gängse arbets och regionalpolitiska insatser respektive de insatser som kan bli aktuella från Vattenfall i sammanhanget.
Herr talman! Låt mig börja med att tacka näringsministern för svaret på dessa frågor. Jokkmokks kommun är, om den genomförs utan ersättningsjobb, ett mycket hårt slag för kommunen. Kommunen kommer att förlora mer än 10 % av befolkningen. I den här delen av landet, Norrbottens inland, finns i nuläget inga möjligheter att kommunen själv skall kunna kompensera de hundratals arbetstillfällen som försvinner. Det är viktigt att erinra om att i Jokkmokk finns landets största vattenkraftverk och produktion. Energiförsörjningen denna vinter hade inte klarats -- när kärnkraften tidvis har varit ur funktion -- om inte Jokkmokks vattenkraftverk hade varit i full produktion. Vi har här ett nationellt ansvar gentemot kommunen och dess överlevnad. Staten har genom en stor exploatering av naturrikedomarna för all framtid skaffat sig stora inkomster från denna fjällkommun. Därför har också staten ansvaret för att de nu planerade indragna arbetstillfällena i Jokkmokks kommun till fullo ersätts av nya. Visst har Vattenfall som företag ett ansvar, men huvudansvaret måste självfallet ligga hos ägaren, som är staten. Detta ansvar kan ingen politiker svära sig fri från, näringsministern. Produktionen, utvinnandet av energi, fortsätter ju i Vattenfalls anläggningar. Staten har här en guldgruva i form av de stora vattenkraftanläggningarna som skapar miljardvinster varje år. Dels måste företaget själv sätta in alla resurser för att kompensera de jobb, som man planerar att rationalisera bort -- enligt uppgift är det möjligt att utlokalisera ett 30-tal jobb --, dels måste naturligtvis regeringen via näringsministern ta sitt ansvar och via den ägarlag som staten har se till att inga jobb rationaliseras bort förrän de på något sätt har ersatts. Det handlar för en gångs skull inte om resursbrist. Vattenkrafts vinst i Jokkmokks kommun är av den storleksordningen att det, även om endast en blygsam del av vinsterna användes för att klara jobben i kommunen, sannolikt inte skulle bli några problem. I det svar som jag har fått säger statsrådet att Vattenfall undersöker möjligheterna att genom olika insatser stödja de orter som drabbas och bidra till att skapa nya arbetstillfällen. Detta är bra. Men betyder det också att näringsministern håller kontakt med företaget och är beredd att agera så att inga jobb tillåts att försvinna förrän de har ersatt av nya? På vilket sätt kommer näringsministern som yttersta representant för ägaren staten att agera för att Jokkmokks kommun skall kunna överleva?

Herr talman! Den här interpellationsdebatten berör inte bara Norrbotten och Jokkmokk, även om man där kanske har de allra värsta problemen, utan den berör hela Norrlands inland. Utifrån det svar som statsrådet har lämnat skulle jag vilja påstå att statsrådet inte har tänkt över denna fråga i hela dess vidd. Frågeställningarna har väl inte heller varit sådana. Jag tar mig emellertid friheten att utveckla detta ämne en aning. Som ett komplement till den beskrivning som Sten Ove Sundström har gjort i interpellationen om personalminskningarna i inlandskommunerna, vill jag som ett exempel lägga till att det i Sollefteå finns anställda. Nu skall båda dessa älvar läggas samman till en driftcentral, och antalet anställda skall minskas med 80. Detta innebär att 79 aggregat och dammluckor skall styras från en enda driftcentral. En första fråga inställer sig: Varför skall 30 % av personalen skäras bort i Sollefteå när den totala bantningen i Vattenfall, såvitt jag har förstått, handlar om 10 %? För att garantera säkerheten är minimikravet en driftcentral per älv. 1979 inträffade ett katastroftillbud uppe i Norrbotten. Då kördes hela Lule älv från en driftcentral. Efter tillbudet, som inte är det enda, beslutades att Lule älv skulle köras från två driftcentraler, vilket är fallet i dag. Människorna i Norrlands inland har avstått från vinsterna av vattenkraften -- nu går den in i statskassan. Inte ens en återbäring på 1 öre per kilowattimme har gått att återföra. Detta skall den socialdemokratiska regeringen lastas för. Det fanns förslag som den regeringen inte behagade att ta ställning till. Nu skall drift och dammsäkerheten äventyras, så att, om jag får vara litet drastisk, människorna riskerar att dränkas som kattungar om en katastrof skulle inträffa i någon damm. Dammsäkerhetsnämnden mätningar och omräkningsarbete i de norrländska älvarna för att utvärdera säkerheten. Detta beräknas ta fyra fem år. Avsikten är att höja dammsäkerheten i förhållande till vad som gäller i dag. Min fråga till näringsministern är: Anser näringsministern att Vattenfall skall tillåtas att drastiskt försämra säkerheten innan dammsäkerheten är färdigutredd? Herr talman! Svenska kraftnät svarar för säkerheten på stamnätet och Vattenfall för säkerheten vid produktionsanläggningarna och dammarna. Vid bolagiseringen delas företaget upp. Denna fråga ställer jag av det enkla skälet att Vattenfall inte har kunna svara på den. Är det inte rimligt att regeringen tillsätter en utredare, som får till uppgift att kartlägga de incidenter som har inträffat och orsakerna till dem och därefter i samråd dels med Dammsäkerhetsnämnden, dels med Vattenfall försöker bedöma säkerhetsfrågorna innan några personalnedskärningar genomförs? Detta, herr talman, är frågor som inte enbart jag ställer utan alla som bor och verkar nedanför dammarna i resp. Herr talman! Huvuddelen av elproduktionen från svensk vattenkraft kommer från glesbygdskommunerna i Norrlands inland. De har avstått vinsterna till gagn för hela riket. De har tvingats acceptera att oersättliga naturvärden har spolierats. Exploateringen har haft negativa verkningar på skogsbruk, renskötsel, turism och mycket annat. Är statsrådet beredd att begära alternativa förslag till besparingar inom Vattenfall innan denna omorganisation verkställs? De alternativa förslagen kan ju tas fram under tiden som dammsäkerheten utreds. Jag ställer denna fråga, trots att statsrådet säger att han inte ämnar vidta någon åtgärd. Herr talman! Avslutningsvis vill jag påstå att Vattenfall har ett mycket stort moraliskt ansvar i denna fråga. Svaret antyder litet grand att man på Vattenfall är beredd att försöka hitta ersättningsjobb. Jag anser att detta moraliska ansvar även faller tillbaka på regeringen. Därför finns det skäl för regeringen att följa denna fråga, eftersom det inte bara är fråga om en omstrukturering av vilket företag som helst, utan det är fråga om en basnäring som är till gagn och nytta och mycket väsentlig för hela svenska folket. Därför har även regeringen ett stort ansvar.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att Vattenfall har ett moraliskt ansvar. Det har varje företag som friställer personal i olika bygder. Företagen har ansvar för att försöka tillse att det skapas nya arbetstillfällen och att på bästa möjliga sätt ta till vara de resurser och faciliteter som finns. Vi vet att Vattenfall ser på möjligheterna att göra ett antal insatser på de orter som drabbas. Vi följer den prövning som görs av Vattenfall och ser vilka typer av förslag som väcks och vilka åtgärder som man har för avsikt att vidta. När det gäller ersättningsarbetstillfällen och någon form av anställningsgaranti som har nämnts i debatten, vill jag dock säga att det inte råder någon annan typ av anställningsförhållande därför att det råkar vara ett statligt företag. Det finns inga skäl till att en statligt anställd i Vattenfall, med samma avtal framförhandlade av de fackliga organisationerna, skall ha några andra förutsättningar än dem som är anställda i Sydkraft, i Gullspång eller i något av de andra kraftproducerande bolagen. De skall ha en anständig anställningsgaranti samt en god behandling från arbetsgivarens sida, och det skall finnas en viss form av ansvar som innebär att man försöker skapa arbetstillfällen. Jag hoppas och tror att Vattenfall till vissa delar kommer att vara framgångsrikt i den delen av verksamheten. När det gäller säkerhetsaspekterna i resp. älvar vill jag säga följande. Svenska kraftnät ansvarar för storkraftnätet i Sverige och är ett affärsdrivande verk. Det har ansvar för säkerheten i detta när det gäller beredskap, men självfallet även när det gäller vanlig normal elsäkerhet. Driften av kraftstationer och liknande ansvarar resp. kraftproducerande bolag för. Det är ingen skillnad mellan Svenska kraftnät och Vattenfall, mellan Svenska kraftnät och Stockholm energi eller mellan Svenska kraftnät och Sydkraft eller något annat bolag. Det är samma ansvar som gäller. Självfallet åligger det Vattenfall att ha betryggande säkerhet i sina resp. underhåll och reinvesteringar som behöver göras i resp. kraftstation. Vi har styrelserepresentation i Vattenfall och kan därför följa denna fråga. Vi kommer naturligtvis att kontinuerligt utvärdera de olika åtgärder som vidtas på det området, på samma sätt som de ansvariga myndigheterna på området. När det gäller de alternativ som kan komma i fråga i detta sammanhang, anser vi att ansvaret i första hand ligger på Vattenfall. Det är Vattenfall som moraliskt skall ta ansvar för att försöka skapa möjligheter att ta till vara de resurser av mänsklig kompetens som friställs på resp. orter. I andra hand är det regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som måste vidtas på gängse sätt. De som friställs från något annat företag, som inte råkar vara statligt, har samma rätt som de som arbetar i statliga företag, oavsett om det är i Norrland eller i någon annan del av landet, att få uppbackning från statsmakten när det gäller dessa åtgärder. Jag vill till sist, herr talman, bara erinra om att riksdagen i stor enighet har ställt avkastningskrav på Vattenfall, vilka motsvarar ungefär de krav som ställs på den övriga marknaden -- de kanske är något i underkant. Vi har ställt krav på att Vattenfall skall agera på exakt samma villkor som motsvarande privata aktiebolag och därmed ha en rationell drift och bemanning. Självfallet måste vi mellan bolagsstämmorna ha förtroende för att styrelsen fattar korrekta beslut. Om man inte har förtroende för styrelsen skall man självfallet begära dess avgång och ersätta den med en annan styrelse som man anser uppfyller de krav när det gäller mål och avkastning som riksdagen har ställt. Herr talman! Jag har förtroende för Vattenfalls styrelse och ledning. Jag tror att det kommer att vidtas åtgärder för att klara delar av de sysselsättingsproblem som uppstår. Vi följer mycket noga den utveckling som sker på de mest utsatta orterna när det gäller de säkerhetsaspekter som har berörts och vilka regionala arbetsmarknadspolitiska insatser som kan komma att behövas och som i så fall kommer att initieras av regionala myndigheter resp.
Herr talman! Näringsministern och jag kan vara överens om att Vattenfall självfallet har ett ansvar. Det är vi helt överens om. Sedan säger näringsministern att om detta inte går, får vi gå in med de regionalpolitiska medlen och resurserna. Det är en mycket långsiktig och trög väg att agera. Det räcker inte med att företaget Vattenfalls styrelse och ledning har det direkta ansvaret. Här måste ägaren vara beredd att arbeta. Jag kan förstå att en näringsminister inte i alla lägen kan agera för att klara strukturförändringar när företag rationaliserar eller läggs ner. Det är naturligt. Men detta är en alldeles speciell situation. Vi måste som politiker ta ett ansvar, när staten har utvunnit och exploaterat de naturresurser som kommunen har, mot löfte om att det skulle ge arbete och trygghet i utbyte. Då måste vi också se till att vi håller löftena, näringsministern, och se till att man får behålla jobben i en så utsatt del av landet. Allt annat agerande är ett svek mot kommunen och dess invånare. Här kan vi genom att använda en mindre del av de vinster som staten skapar i kommunen se till att vi får nya jobb. Låt oss göra det! Det finns många exempel på hur man tekniskt klarar av en sådan sak. Jag kan föreställa mig att man kan skapa ett utvecklingsbolag för en liten del av dessa vinster, där Vattenfall får stå för kompetens och kapital under t.ex. en tjugoårsperiod. När det gäller tekniken kan man alltid finna en lösning på något sätt. Det är viktigt att vi som politiker visar ett engagemang i dessa frågor och inte ständigt hänvisar till att om det misslyckas, är det de regionalpolitiska resurserna och medlen som skall ta över. Det finns ju kapital i kommunen. Staten pumpar ut guld, miljardvinster från regionen. Det krävs bara litet engagemang från ägaren, Per Westerberg! Här ligger knuten. Man får inte skylla ifrån sig hela tiden på företagets, i det här fallet Vattenfalls, ledning. Jag tror säkert att ledningen gör det bästa den kan av situationen. Men ägaren får aldrig åsidosätta sitt ansvar i en kommun när ett företag har exploaterat naturtillgångar. Det är viktigt.
Herr talman! Det är utmärkt att regeringen följer denna viktiga fråga. Som jag sade tidigare är den inte bara viktig för människorna i Norrlands inland utan även för landet som helhet. Jag skulle vilja återkomma till säkerhetsfrågorna. Är det inte rimligt att man jämsides med omstruktureringen prövar frågorna om säkerheten vid dammarna, näringsministern? Man skall väl inte strukturera om och göra samma misstag som i Norrbotten tidigare, och tvingas ändra tillbaka, för att man inte klarar den stora kapaciteten. Är det inte rimligt att göra det parallellt, i stället för att först strukturera om och skära ner på personalen, och sedan konstaterar statliga myndigheter att dammsäkerheten skall höjas? Då skall det ju prövas fyra fem år i efterhand. Det är fullständligt ologiskt att göra på det sättet. Jag skulle vilja ha ett mera korrekt svar på hur regeringen ser på dammsäkerheten. Jag förstår att näringsministern inte har kunnat ge besked om det, eftersom frågan inte var ställd i interpellationen. Men det är en huvudfråga att fundera över. Hur klarar man dammsäkerheten? Hur klarar man att styra så oerhört många delar i en verksamhet när det handlar om flera älvar? Det handlar inte bara om att ha servicepersonal i närheten som kan hinna fram i tid. Någon måste också varsla personalen, så att de kan ge sig ut. Frågan om vem som har det totala ansvaret vid varje älv har ställts till Vattenfall också. Vattenfall säger: Det är en s.k. bra fråga. Jag hoppas att näringsministern tar med sig den frågan hem. Ställ den gärna till Vattenfall igen och försök komma överens om vem som har det totala ansvaret. Det är väsentligt, när så enorma värden står på spel och oroväckande saker kan hända. Jag vill återkomma till detta med rationaliseringar och omstruktureringar. Självfallet är personalen vid alla anläggningar mycket intresserad av att medverka till att rationaliseringar sker och att verksamheten blir effektivare. I Näsåker har man genomfört en tioprocentig nedskärning av personalen. Man prövar den modellen. Nu skall den modellen slås sönder och personalen flyttas om. Personalen skall skickas till en enda central i Jämtland. Dessutom blir en stor del av personalen arbetslös. Det finns mycket att göra på detta område, om man gör det tillsammans. Jag hoppas att den löntagarkonsult som har uppdraget i dag får tid på sig att verkligen utreda frågan.
Herr talman! Först till Sten-Ove Sundström om Vattenfalls ansvar: Jag anser att Vattenfall har exakt samma ansvar mot sina anställda som Sydkraft har vid de älvar där man har ansvaret för driften och äger kraftstationer. Det råder ingen principiell skillnad. Det finns ett arbetsgivaransvar att vid omstruktureringar försöka ta till vara de resurser som finns och om möjligt hjälpa anställda till nya anställningar. Jag tycker inte att det finns särskilda skäl som talar för att Vattenfall skulle utgöra något unikt exempel, att Vattenfalls anställda skulle ha en särställning i förhållande till exempelvis Sydkrafts anställda eller Bolidens anställda eller till några andra anställda som arbetar med naturtillgångar. Därmed inte sagt att man inte skall göra mycket stora ansträngningar för att försöka finna goda relevanta arbetsuppgifter för den personal som kan komma att friställas. Ger man ansvar och förtroende till en styrelse och en företagsledning för ett statligt företag, vilket för övrigt även aktiebolagslagen förutsätter, måste man också låta dem få möjlighet att fullgöra sina arbetsuppgifter med utgångspunkt i de avkastningskrav och de direktiv Sveriges riksdag och även regering har ställt. Vi har ställt normala avkastningskrav på Vattenfall, i viss mån krav som ligger i underkant. Riksdagen har fastställt riktlinjer för att de statliga företagen skall agera precis på samma sätt som motsvarande privata. Därmed måste vi agera efter de principerna och inte gripa in mellan olika bolagsstämmor och försöka detaljstyra. Jag skall gärna titta ytterligare på vad som görs eller kan göras när det gäller dammsäkerheten. Det kan finnas oklarheter i uppdelningen mellan Svenska kraftnät och Vattenfall. Jag skall gärna ställa frågan om det finns någon sådan just i det fallet. Annars är det samma uppdelning som gäller mellan Svenska kraftnät och alla andra kraftverksägare runt om i Sveriges land, oavsett om det är i älvdalar eller någon annanstans.
Herr talman! Näringsministern säger att Vattenfall inte är något unikt exempel. Samma ansvar gäller i många andra företag. Självfallet har alla företag ett ansvar för sin sysselsättning. Men inte bara företaget utan också ägaren, staten, och därmed dess yttersta representant, näringsministern, har ett ansvar för hela regionen. När vi i riksdagen fattade beslut om att exploatera naturtillgångar i Jokkmokks kommun talade vi om att det skulle ge ett utbyte i form av sysselsättning. Vi lägger inte ner produktion och flyttar inte någon verksamhet. Tvärtom ger verksamheten mer och mer kapital och guld för det svenska folkhushållet och svenska staten. Självfallet finns inte bara ett moraliskt ansvar utan också ett politiskt ansvar. Frågan har av självklara skäl diskuterats rätt mycket i mitt län under den senaste tiden. I början av året träffades samtliga representanter på Norrbottens riksdagsbänk för att hitta vägar ut för att om möjligt försöka hjälpa till. Vi var överens om att det i första hand naturligtvis är företagets ansvar. Men det är också ägarens ansvar. Jag noterar av den debatt som Per Westerberg har bidragit till här i dag att de borgerliga signalerna tydligen inte har gått fram till honom eller också har han inte lyssnat på dem. Jag har dock den klara uppfattningen att näringsministern och regeringen inte kan svära sig fria från följderna av det som har hänt. Näringsministern får inte stoppa huvudet i busken och tro att problemen löser sig själva, utan det krävs ett aktivt engagemang från ägarnas sida, i första hand för företaget, i andra hand moraliskt och politiskt för att klara en så viktig samhällsfråga. Vi måste visa ett engagemang och inte bara hänvisa till regionalpolitiska effekter och resurser. Per Westerberg måste verkligen engagera sig i den här frågan. Annars blir det besvärligt att försvara politiken framöver. Jag är övertygad om att Per Westerberg har ett förtroende för Vattenfalls styrelse och ledning, och det är bra. Jag hoppas också att befolkningen i regionen skall ha kvar någon form av politiskt förtroende för näringsministern när behandlingen av denna fråga närmar sig sitt slut.
Herr talman! Jag erkänner att jag när jag jämför näringsministerns uttalanden här i debatten med det lämnade svaret ser en ljusning och får en förhoppning om att regeringen inser att denna fråga har en sådan vidd att den måste följas med största uppmärksamhet. Självklart skall Vattenfall göra mycket stora ansträngningar för att skaffa ersättningsjobb, men det är också självklart att det skall ske i rätt turordning. Som här har framkommit kommer el från framför allt den äldre vattenkraften i framtiden att bli oerhört lönsam i förhållande till nyutbyggd elkraft, kanske såväl från kärnkraftverk som från vattenkraftverk. Det kommer att göras mycket stora vinster. Då måste man också se till att berörda regioner verkligen får leva vidare. Det är inte rimligt att det skall förekomma verksamheter ute i skogarna utan att det där bor någon enda människa. Det dras in på skogsnäringen och även på andra håll, och man skall därför ta ett ansvar för detta. Jag blir som lekman litet förvånad när jag ser att man senarelägger reinvesteringar i de kraftverk som det gäller. Det handlar om tolv år. Det betyder att man kommer fram till kärnkraftsavvecklingen innan det möjligen skall göras några insatser, framför allt i Ångermanälven. Jag frågar mig om det är rimligt att vi skall hantera nationalegendomar på det sättet. Om investeringar senareläggs på detta vis kan olyckor inträffa. Framför allt kommer vi kanske inte att få ut maximal effekt. Med en personal som har en rimlig arbetsbörda och som kan kontrollera verksamheten kan varje kraftverk köras med maximal effekt, vilket är till glädje inte bara för Vattenfall utan för alla oss som är beroende av billig elkraft i vårt land. Det är här faktiskt fråga om en nationalegendom. Det är vidare viktigt att veta vem som har det totala säkerhetsansvaret, men när länsstyrelserna, som har ansvaret för detta ute i regionerna, har ställt den frågan har de inte fått något svar. Det är viktigt att vi politiker ger ett besked i den frågan, om det finns något svar på den. Annars måste vi se till att det problemet blir löst.
Herr talman! Mycket kort: Det finns ett arbetsgivaransvar i samband med de omstruktureringar som jag har nämnt. Jag tycker att det är felaktigt att säga att Vattenfalls ansvar skulle skilja sig från det som andra kraftägare har runt om i Sverige. Det är likvärdigt. Det är också felaktigt att tro att vi kan springa ifrån avkastningskrav som Sveriges riksdag har fastställt i form av riktlinjer för de statliga företagen. Vattenfall skall vid omstruktureringen ta sitt ansvar precis som övriga arbetsgivare. Det är moraliskt riktigt. Jag ämnar inte frånta Vattenfall det ansvaret genom att försöka ta över det. Däremot skall vi självfallet följa denna fråga, precis som vi skall följa andra utomordentligt känsliga omstruktureringar, oavsett om det gäller LKAB, Boliden, Sydkraft, något stålverk e.d. Vi har samma ansvar för hela Sveriges folk och för hela den svenska arbetskraften. Det sades vidare att el från Vattenkraft kommer att ge stora vinster och att detta för med sig ett moraliskt ansvar. Ja, det kan sägas att ett lönsamt företag kan anses ha något större ansvar än ett som är mer pressat, men det gäller inte bara för Vattenfall utan för samtliga företag. Vattenfall är i det avseendet inget särfall. Samma sak gäller beträffande kraftstationer i andra älvdalar och med andra ägare. Till sist vill jag beträffande säkerhetsfrågorna säga att vi gärna skall ta upp dem. Finns det oklarheter, skall de självfallet klaras ut. Om det i Västernorrlands län har ställts frågor som inte har kunnat besvaras, skall vi självfallet ta upp dem.

Herr talman! Med åberopande av Sveriges första rapport till FN om konventionen om barnets rättigheter har Sylvia Lindgren ställt följande tre frågor till mig: 1. Stämmer rapportens inledning överens med verkligheten av i dag? 3. Har statsrådet för avsikt att vidtaga extra åtgärder för att underlätta situationen i storstäderna? Sveriges rappport till FN inleds med ett konstaterande om att alla barn har rätt till en god start i livet, rätt att få sina materiella och känslomässiga behov tillfredsställda och rätt till ett liv i trygghet och social gemenskap. Det konstateras att barndomen har ett värde i sig och därför är en tid vars syfte uteslutande är att ge en god förberedelse för vuxenlivet. Min uppfattning är att Sverige har kommit långt när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet att i de flesta fall växa upp under goda förhållanden. Det finns i det svenska samhället stor förståelse för barns behov och respekt för deras rättigheter. Den ekonomiska situation som vårt land befinner sig i gör det nödvändigt för alla att anpassa sig till nya förhållanden. Det gäller för enskilda, för näringslivet och för stat, landsting och kommuner. Omställningsprocessen i den offentliga sektorn är inte smärtfri, men nödvändig. Situationen ger upphov till svåra prioriteringar, inte minst i kommuner och landsting som svarar för väsentliga delar av den välfärdspolitik som berör barnen. Det är i denna situation som regeringen i inledningen till sin rapport till FN slagit fast att barnperspektivet skall prägla arbetet på alla de samhällsområden där barns intressen berörs. Detta är en klar markering från regeringens sida att barnen, som oftast har svårt att själva föra sin talan, och deras behov skall sättas i fokus i den pågående omstruktureringen av den offentliga sektorn. För att ytterligare markera detta har regeringen aviserat att förslag om inrättande av en särskild funktion som ombudsman för barn och ungdom kommer att föreläggas riksdagen. Från olika håll har även till mig framförts farhågor om att den omställnings och förnyelseprocess som pågår i kommuner och landsting i alltför hög grad riskerar missgynna verksamheter som rör barn. På mitt förslag har regeringen därför givit Socialstyrelen i uppdrag att i samråd med Barnmiljörådet, Statens kulturråd och Statens ungdomsråd följa hur situationen utvecklas i ett antal kommuner och landsting. Uppdraget omfattar all verksamhet som berör barn, men områdena barnomsorg, utsatta barn och ungdomar, barn med funktionshinder och barn och undomskultur har prioriterats. En redovisning av situationen hösten 1992 inom de nämnda områdena skall lämnas till regeringen senast den 1 mars 1993. Den 1 mars 1994 skall Socialstyrelsen redovisa utvecklingen under den mellanliggande perioden. Styrelsen är oförhindrad att i anslutning till slutredovisningen föreslå eventuella åtgärder som kan föranledas av utvecklingen under perioden. Regeringen har vidare senast i den nyligen avlämnade budgetpropositionen aviserat en utvidgad lagreglering av kommunernas ansvar på barnomsorgsområdet. Sedan statsbidragen till barnomsorgen avskaffades är det angeläget att i socialtjänstlagen precisera kommunernas skyldigheter. I den proposition med förslag till ny lag om stöd och service till funktionshindrade, m.m. som snart kommer att föreläggas riksdagen kommer att lämnas förslag till förändringar inom föräldraförsäkringen som avser att förbättra det ekonomiska stödet till föräldrar med funktionshindrade barn. Även i andra avseenden bör förslagen i propositionen innebära ett förbättrat stöd till funktionshindrade barn och deras familjer. Även i övrigt har regeringen vidtagit olika åtgärder för att stärka barnens ställning i samhället. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utforma och genomföra ett program för att utveckla socialtjänstens förhållningssätt till utsatta barn och deras familjer . Satsningen tar sikte på att höja kompetensen och öka medvetenheten hos socialarbetare och andra som arbetar med utsatta barn. Förmågan att se, förstå, beskriva och bemöta utsatta barns behov skall utvecklas. Särskilda medel har avsatts för detta utvecklingsarbete som syftar till att sätta barns bästa i främsta rummet. I en särskild satsning som främst berör storstäderna har regeringen på civilministerns förslag anslagit 30 mkr för ett projekt för lokal utveckling genom samverkan -- det s.k. Plusprojektet. Syftet är att i tio storstadsområden, varav sex stadsdelar i Stockholms län, förebygga utslagning av ungdomar i riskzonen. Projektet bygger på att lokala parter, såväl föreningslivet som den offentliga sidan, genom samverkan bidrar till en utveckling och mångfald när det gäller allmänt förebyggande och individuellt inriktade insatser. Under det senaste året har vidare situationen för övergivna ungdomar i främst storstäderna uppmärksammats särskilt. För att få en mer samlad bild och för att få veta om samhället brister i sitt ansvar uppdrog regeringen till Socialstyrelsen att undersöka situationen för gruppen i fråga. Socialstyrelen har vidare under 1991 startat projektet Ungdom utanför. Det syftar till att utveckla en mer medveten och genomtänkt hållning i ungdomsarbetet. Om Socialstyrelsens kartläggningar så föranleder, är jag beredd att överväga att föreslå regeringen liknande insatser även på andra verksamhetsområden som berör barn och ungdomar. Jag vill avslutningsvis framhålla att situationen trots allt inte är så illavarslande som Sylvia Lindgrens interpellation ger ett intryck av. Som exempel på motsatsen kan jag nämna att under 1992 har antalet barn i daghem ökat med över 30 000. Även om en del av denna ökning beror på något större barngrupper, är det uppenbart att det fortfarande sker en utbyggnad av barnomsorgen i landet. Genom Socialstyrelsens rapporter kommer vi att få ett mer tillförlitligt underlag för att bedöma hur situationen för barnen utvecklas i kommunerna. Den debatt som förts under hösten har i stort rört diskuterade åtgärder och inte genomförda.

Herr talman! Jag tackar Bengt Westerberg för svaret på min interpellation. Men visst skulle jag ha varit ännu mera tacksam om Bengt Westerberg hade sagt att det nu behövs kraftåtgärder för att det skall gå att komma till rätta med välfärdsfrågorna. Jag hade också hoppats på en större förståelse för storstädernas dåliga ekonomi och för det faktum att den politik som bedrivs -- med nedskärningar av statsbidragen, oviljan att häva kommunala skattestopp osv. -- starkt bidrar till försämringar beträffande välfärden. Skattestoppet förhindrade att Stockholm kunde höja skatten, trots att staden har en kommunalskatt som ligger ca två kronor under riksgenomsnittet. Det råder inget tvivel om att bl.a. dessa åtgärder bidragit till försämring av välfärden. Den slår hårt på många områden. Jag bor själv i en förort till Stockholm och ser mer eller mindre dagligen hur negativa effekterna blir. Lokaler står tomma. Ingen bedriver längre verksamhet i dem. Barn och ungdomar samt även pensionärer som tidigare vistades där har fått söka sig andra vägar. Ungarna drar till stan. Pensionärerna sitter hemma i sina lägenheter. listan kan göras lång över områden där försämringar leder till att ungdomars situation förvärras. I den interpellation som jag har ställt har jag också åberopat Sveriges rapport till FN. Där står talat om att en valfrihetsrevolution genomförs inom barnomsorg, familjepolitik och skola. Det rimmar illa, Bengt Westerberg, med kommunernas egna rapporter och budgetbeslut. Där talas hela tiden om neddragningar i verksamheten. Den alltmer utökade arbetslösheten gör att många familjer utsätts för extrema påfrestningar. Jag hörde på radion att BRIS informerat om att allt fler barn kontakter dem. Barnen har det dåligt hemma. De blir misshandlade osv. Detta kan i många fall direkt kopplas till arbetslösheten. Föräldrar måste också kunna vara trygga i förvissningen om att deras barn har det riktigt bra i den skola och i den barnomsorg som erbjuds. Även för de äldre barnen måste det erbjudas en trygg värld efter skolans slut. Antalet s.k. nyckelbarn får inte öka. Behovet av vård och omsorg ökar i samhället av i dag snarare än minskar. Ändå skärs resurserna ned. I takt med alla de negativa effekter som arbetslösheten bär med sig ökar också socialbidragskostnaderna för kommunerna. För 1993 beräknas dessa till minst 1,3 miljarder för Stockholms vidkommande, som en följd av arbetslösheten. Kommunal verksamhet handlar inte om välgörenhet till de sämst ställda, utan om att tillhandahålla ett basutbud av nyttigheter som gagnar alla kommuninvånare. Den nationella ekonomiska politiken, såväl budgetpolitik som finanspolitik, får i flera avseenden betydelse för kommunernas egen ekonomi. En ineffektiv arbetsmarknadspolitik minskar skatteintäkterna samtidigt som kommunernas utgifter för bl.a. socialbidragen stiger. Ett växande budgetunderskott driver upp ränteläget och påverkar därmed också kommunerna och deras bolags kapitalkostnader. Så flätas ekonomierna samman, och så styrs våra samhällsmedborgares öden. Nu arbetar regeringskansliet med en uppföljning av Kommunalekonomiska kommitténs förslag. Det är då oerhört viktigt att man tar hänsyn till storstädernas speciellt utsatta situation. Det finns särskilda kostnader i storstäderna som man inte har tagit hänsyn till när man utformat det nya statsbidraget. Vi måste lyssna på människor. Vi måste förstå sambanden i det som håller på att ske, sambanden mellan arbetslöshet och sämre barn och ungdomsverksamhet, sämre beting för idrotten och sämre tillgång till bra service. Vi måste ta konsekvenserna av de signaler som ges. Till att börja med, Bengt Westerberg: Hjälp till och riv upp skattestoppet! Stockholm, som har en låg kommunalskatt, måste åtminstone få höja till riksgenomsnittet. Hjälp till så att storstäderna får en rättvis behandling vid uppföljningen av

Herr talman! Jag skall inte uppta någon längre tid med att kommentera de frågor som Sylvia Lindgren berör i sin interpellation eller de svar som Bengt Westerberg lämnar. Men jag tycker att det är angelägna frågor som Sylvia Lindgren har ställt till socialministern. Jag kommer i en egen interpellation senare att ta upp de frågor som specifikt berör barnomsorgen. Jag väntar svar på de frågorna i februari. Det jag tycker att det finns anledning att kommentera och det jag till fullo instämmer i är att storstäderna får dålig tilldelning av statsbidrag. Särskilt för Stockholms läns del är en minskad andel av statsbidragen mycket allvarligt med tanke på att problemen ökar. Jag tror att både Sylvia Lindgren och jag, och de flesta i den här riksdagen, är väl medvetna om att svenska barn, med internationella mått, har det rätt bra. Det finns ett väl utbyggt skyddsnät för svenska barn. Men vi ser också olika tecken på att detta skyddsnät håller på att rivas upp. Jag tror inte att man kan ta för givet att svenska barns välbefinnande är en självklarhet i framtiden. Jag tror att vi skall vara mycket noga med vilka delar i välfärdssystemet som förändras och hur de ändras. Socialdepartementet har lämnat, nämns bl.a. Socialstyrelsens och flera organisationers uppföljning av de klara orosmoln som finns när det gäller barn och hur de förändringar som sker ute i kommuner och landsting drabbar barn. Där beskrivs att slutversionen av rapporten kommer först våren 1994 och att man därefter kan vidta åtgärder. Jag tycker att en självklar fråga att ställa sig är varför man inte redan våren 1993 kan vidta åtgärder, när det redan finns allvarliga tecken på att barn kommer i kläm. De olika projekt som är på gång, som socialministern nämner, Barn i fokus, Plusprojektet och Ungdom utanför är alla utmärkta exempel på hur man kan se till att barn inte hamnar utanför och att särskilt utsatta barn och ungdomar får ett berättigat stöd. Men det gäller att ligga steget före, så att barn inte hamnar utanför eller blir särskilt utsatta barn. Då gäller den generella välfärden och att barnomsorgen, som har en mycket viktig roll, får fungera på bästa möjliga sätt. Jag vill här bara ta upp en speciell fråga, som nämns i svaret och som den borgerliga regeringen återkommer till, och det är valfriheten. Jag tycker att det är bra med valfrihet inom barnomsorg och på de flesta områden. Men det sätt som regeringen går ut med detta på stämmer inte. Ute i en del kommuner har man i sitt närområde nämligen bara ett privat alternativ. När man i mitt området, Skarpnäcksfältet -- en söderförort till Stockholm, som jag har diskuterat om tidigare med Bengt Westerberg -- talar om att lägga ned mellanstadieverksamheten och att den skall föras över på föreningslivet, har vi föräldrar ingen valfrihet. Trots att över 90 % av föräldrarna är mycket nöjda med kommunal barnomsorg skall ett privat, föreningsdrivet alternativ pressas fram. Då menar jag att talet om valfrihet rimmar illa med verkligheten. Det har i dag presenterats att regeringen börjar bli överens om vårdnadsbidraget. Jag vill fråga Bengt Westerberg, vars parti tidigare har varit mycket skeptiskt till om vårdnadsbidraget skulle befrämja barns utveckling på ett så mycket bättre sätt än de andra skyddnät vi har, de generella välfärdsinstrumenten med en utbyggd föräldraförsäkring: Är Bengt Westerberg nu beredd att gå med på ett alternativ med vårdnadsbidrag?

Herr talman! Jag tycker att detta är en mycket viktig debatt om barnomsorgen, inte minst för kvinnor, eftersom kvinnor är beroende av att det finns en bra barnomsorg för att de skall kunna ha förvärvsarbete. Vi har tidigare i debatten hört talas om storstädernas problem. Jag kan instämma i detta. Även Göteborg har stora ekonomiska bekymmer. Däremot vill jag inte förorda någon skattehöjning i Göteborg. Det är inte någon lösning på Göteborgs problem. Men det finns stora ekonomiska problem i många kommuner i dag, och det gör att barnomsorgen kanske kommer i kläm. Därför tycker jag att det var tillfredsställande att i svaret höra att regeringen är beredd till någon form av reglering när det gäller kommunernas skyldigheter att tillhandahålla barnomsorg. Däremot vill jag ta fram ett annat problem som hänger samman med barnomsorgen. Det är inte bara fråga om att den skall finnas i olika former. Det är också fråga om vilka avgifter som gäller. Vi har kunnat läsa om i tidningarna att man planerar att höja avgifterna ganska rejält. Det kan också bli ett hinder för kvinnor att över huvud taget kunna utnyttja den barnomsorg som ges. Hur man skall tackla problemet vet inte jag. Har statsrådet något förslag? Det viktiga är att det finns en barnomsorg som kan utnyttjas av kvinnor. Inte minst gäller detta för deltidsarbetande kvinnor. Om avgifterna blir för höga kommer de helt enkelt inte att ha råd. Då tvingas de hem. Det kan inte vara meningen.
Herr talman! Låt mig först nämna det som vi alla är medvetna om, att en utgångspunkt för alla sådana här resonemang är att Sverige befinner sig i stora ekonomiska svårigheter. Detta drabbar naturligtvis -- det var jag inne på i mitt svar -- alla delar av samhället. Det berör kommunerna, enskilda hushåll och självfallet staten. Det måste vi väga in. Självklart skulle jag önska att vi kunde bedriva välfärdspolitiken och all annan politik i ett litet bättre ekonomiskt klimat. Men när nu situationen ser ut som den gör måste vi ta hänsyn till det, och det måste kommunerna också göra. Det kommer att beröra alla verksamheter. Jag nämner detta därför att Eva Zetterberg kom tillbaka till sina erfarenheter från Skarpnäck och Stockholms kommun om mellanstadiebarnen. Min uppfattning är att kommuner måste få pröva nya och billigare lösningar. Jag kan inte, innan jag har sett hur det fungerar, ta avstånd från en lösning och säga att det är en dålig lösning som vi inte kan tänka oss. Jag tycker att det är rimligt att kommunerna får pröva nya lösningar. Det är självklart att skolorna skall ha ett ansvar också för mellanstadiebarnen, så att vi undviker en situation med nyckelbarn. Men att utan vidare säga att en viss lösning inte går att ha kan jag inte hålla med om, även om jag förstår att Eva Zetterberg som mamma tycker att den lösning som nu funnits med mer fristående fritidshem har varit ännu bättre. Detta tillhör den typen av rationaliseringar som man måste vara beredd att acceptera. Sylvia Lindgren var inne på uppföljningen av den kommunalekonomiska reformen. Där är det två delar som är viktiga. Den ena är skattestoppet. Sylvia Lindgren uppmanade mig att medverka till att riva upp det. Det är inte aktuellt, därför att stoppet bara gäller för 1993. Vad som skall hända 1994 kommer regeringen tillbaka till i kompletteringspropositionen i slutet av april. Den andra frågan gäller strukturindexen, som är en av de ingående faktorer som påverkar de utgående skatteutjämningsbidragen. Där pågår, som Sylvia Lindgren också nämner, en översyn. Den kommer att föreligga någon gång under året och kommer att leda till justeringar i skatteutjämningsbidragen för 1995, men inte dessförinnan. Jag delar helt Sylvia Lindgrens och Eva Zetterbergs syn att det är angeläget att man då tar hänsyn till de speciella förhållanden som finns i storstäderna. Jag tror, precis som ni, att storstäderna har blivit missgynnade i skatteutjämningssystemet, såsom det nu ser ut. Sylvia Lindgren var också inne på detta med valfriheten och menade att det inte blivit någon utvidgad valfrihet. Det kan jag inte riktigt hålla med om. Jag tycker nog att kommunerna, trots att det är kärvt och att de har svårigheter att skapa många alternativ, ändå försöker att vidga valfriheten på olika sätt. Jag fick häromdagen som pappa till en liten pojke ett brev från Stockholms läns landsting, där man meddelade att vi nu själva kunde välja vilken tandläkare pojken skall gå till, tandläkare inom folktandvården eller privat tandläkare. Vi valde för vår del folktandvården därför att vi tycker att den fungerar utmärkt. Jag tycker att frihet att få välja är viktig. Det kommer på område efter område nu, också när det gäller barnomsorgen. Däremot är det alldeles självklart att skall man kunna tala om valfrihet på t.ex. barnomsorgsområdet, är det viktigt att det finns barnomsorg över huvud taget. Den sämsta formen är att det inte finns något alternativ alls att välja. Den näst bästa att det åtminstone finns en barnomsorg, även om man inte kan välja. Den bästa är om man får välja mellan olika former av barnomsorg. Det är bl.a. för att säkerställa detta som jag tycker det är angeläget med den utvidgade lagreglering av socialtjänstlagen som vi har talat om och som jag skall återkomma till när jag besvarar Sylvia Lindgren var vidare inne på att det finns många tomma lokaler, vilket leder till att ungdomar och pensionärer antingen drar ut på gatan -- det är ungdomar -- eller sitter hemma -- pensionärer. Det är olyckligt om det är så. Finns det tomma lokaler har jag svårt att se varför inte ungdomar och pensionärer, om kommunen inte har råd att behålla lika mycket personal som tidigare, själva kan få sköta dessa lokaler. Det är ett typiskt område där jag tycker att en s.k. övervältring på frivilligsektorn är fullt möjlig att genomföra. Jag tycker att varje kommun som har en ungdomsgård eller en pensionärslokal skall ställa sig frågan: Om vi inte har råd att ha personal hela dagarna i dessa lokaler, på vilket sätt skall vi hålla i gång verksamheten? Skall vi inte låta ungdomar och pensionärer ta över själva? Jag tror att man då skulle lösa problemet, och jag tror att det kan bli väl så bra som när kommunen har anställd personal som håller i lokalerna. Eva Zetterberg frågade om man inte kan vidta åtgärder redan nu och menade att man inte behöver vänta med allting till 1994. Jag håller helt och hållet med om det. En rad åtgärder planeras nu. Vi lägger om några veckor fram, som jag har sagt, ett förslag till en ny handikapplag som innehåller flera reformer som rör mindre barn. Vi kommer med ett förslag om en barnombudsman under våren. Vi kommer med ett förslag om lagreglering av barnomsorgen. Vi kommer med ett förslag om familjerådgivning som i alla fall indirekt berör barnen. En lång rad förslag är alltså på gång. Men dyker det upp några väl underbyggda larmrapporter, måste vi sälvklart gripa in. Då kommer vi inte att sitta med armarna i kors och vänta till 1994. Allra sist vill jag svara på Eva Zetterbergs fråga om artikeln i Dagens Nyheter i dag vad gäller vårdnadsbidraget. Det är sant att vi i regeringen diskuterar frågan om barnomsorgslag och vårdnadsbidrag. Det har vi hållit på med nästan sedan regeringen tillträdde. Det finns inget sakligt underlag alls för den artikel som finns i Dagens Nyheter i dag. Eftersom jag inte är inblandad i alla dikussioner som pågår i regeringen, har jag för säkerhets skull diskuterat med mina kolleger på morgonen, och ingen av dem känner till vad det finns för grund för denna artikel. Den är faktiskt tillkommen på något sätt som inte har någon saklig grund alls.
Herr talman! Det är i alla fall viktigt att se till att skattestoppet för kommuner och landsting upphävs, om inte 1993 så 1994. Självfallet kan skatterna alrig bli något självändamål. Därför måste kommunerna ges möjlighet och frihet att höja skatten när statsbidragen försämras och man märker att man inte klarar av att hålla den servicenivå som man så väldigt gärna vill. Jag tycker också som Bengt Westerberg att det är bra att man prövar nya metoder. Men man måste först kontrollera om det blir billigare och om man kan hålla samma kvalitet. Tyvärr är det ofta så i dag att många drar i gång bra verksamheter i tron att det blir billigare. Man har inte gjort konsekvensbeskrivningar eller konsekvensanalyser, innan man river upp i och för sig bra verksamheter. Vad hjälper det med lagregleringar om kommunernas ansvar på barnomsorgsområdet om man i praktiken nedrustar barnomsorgen? Det är ju vad man gör i dag. Även om vi internationellt sett är bra, är vi på väg att bli sämre än vad vi är i dag. Barngrupperna blir större. Barn med föräldrar som är föräldralediga med mindre syskon får inte vara på dagis mer än tre timmar per dag. 6-åringarna får över huvud taget inte vara kvar på dagis. Vad är valfriheten? Lokalersättningen kommer att schabloniseras. Dagis i t.ex. nybyggda områden i både kommunal och kooperativ regi kommer att få det svårt att klara sig. Fler barn eller lägg ned verksamheten! Vad är valfriheten? Ersättningen för s.k. tretimmarsbarn är så låg att barngrupperna måste bli väldigt stora för att det skall gå ihop ekonomiskt. Till detta kommer att socialdistrikten, för att sänka sina kostnader, lägger ned enavdelningsdaghemmen och försöker slå ihop avdelningarna -- naturligtvis i effektiviserings och rationaliseringssyfte. För barnen blir alla dessa förändringar för många på en gång. De flyttas runt som schackpjäser. De får byta både kamrater och personal. Det blir mycket oro i leden. Många dagis föreslås läggas ut på entreprenad, ofta utan att ens föräldrarna är informerade eller själva har önskemål om ändrade driftsformer. Många av barnomsorgens lokaler är bundna med långa kontrakt. Man får betala lokalkostnader utan att verksamhet bedrivs där. Inte heller då blir det några besparingar på personalen. På kort sikt har man uppsägningstider o.d. På lång sikt ökar socialbidragen mest -- därav neddragningar i välfärden.
Herr talman! Jag skall inte upprepa den verklighetsbeskrivning som Sylvia Lindgren har gjort på ett väldigt bra sätt. Jag instämmer till fullo i den. Det är den verklighet som barnomsorgen på många håll i dag möter. Det finns dock litet att tillägga. Det är självfallet bra, Bengt Westerberg, att man från regeringens sida är villig att vidta åtgärder så fort signaler dyker upp. Skillnaden är kanske att Sylvia Lindgren och jag tycker att signalerna redan är väldigt tydliga, att man alltså inte behöver invänta så många fler rapporter. Jag tycker också att de olika förbättringar som Bengt Westerberg nämner -- barnomsorgslagen, barnombudsman, förbättringar för föräldrar med funktionshindrade barn osv. -- självklart är bra. Vi ställer oss bakom dem. Men jag tror inte att det räcker. Kvar står frågan om statsbidragen och möjligheten för kommunerna att höja skatten om man bedömer att det behövs. Det är viktiga åtgärder för att kommunerna skall kunna ge en bra barnomsorg, inte bara ge barnomsorg. Till sist frågan om valfriheten, som jag tycker är en av de absolut viktigaste frågorna i det här sammanhanget. Bengt Westerberg tog som exempel det här med folktandvården. Det är ett exempel på valfrihet. Jag har likaså fått sådant erbjudande till samtliga barn. Där har jag ett val. Jag kan välja folktandvården eller en privat tandläkare, om jag nu föredrar det. Sedan kan man i och för sig diskutera om det blir billigare, vilket jag inte tror, men valfriheten finns. Valfriheten vad gäller barnomsorg innebär i så fall att jag kanske får ta mitt barn till ett annat område, om jag t.ex. enbart erbjuds ett privatdagis som jag inte vill ha eller ett föreningsdrivet dagis. Där känner vi till ett dåligt exempel från Åkersberga. Man tvingades stänga dagiset därför att det inte fungerade. Då kan man inte tala om valfrihet om det innebär att man som förälder skall resa långt. Dagis och fritidsverksamhet, barnomsorgsverksamhet över huvud taget, bygger på att man har den i sin närmiljö. Allra sist vill jag kommentera mitt eget område, som jag har berättat om för Bengt Westerberg tidigare. Där har vi en integrerad fritids och mellanstadieverksamhet. Den finns i skolan under samma tak och under samma huvudman. Det är ett utmärkt exempel på hur integreringen kan gå till. Men om man så småningom beslutar att lägga ned verksamheten, kan jag inte som förälder åka till Stureby, Högdalen eller någon annanstans därför att det där finns en integrerad verksamhet. Då menar jag att talet om valfrihet blir en fullständig chimär. Jag vill så här på stående fot inbjuda Bengt Westerberg till Kärrtorp och Skarpnäck. Då kan han se hur effektiv och bra mellanstadieverksamheten där är, en verksamhet som drivs i kommunal regi.
Herr talman! Jag tackar för inbjudan, och jag skall se om jag kan komma vid tillfälle. Först vill jag svara på den fråga som Ingela Mårtensson ställde, vilket jag glömde i mitt förra inlägg. Frågan gällde det här med avgifterna. Jag delar naturligtvis uppfattningen att man i och för sig kan införa en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla barnomsorg, dvs. en rättighet för förädrar att få tillgång till barnomsorg. Sedan kan då kommunerna ta ut en så hög avgift att denna rättighet kan bli en chimär. Det håller jag med om. I dag regleras denna fråga i en paragraf i socialtjänstlagen, som omfattar barnomsorg och annan social service. Där sägs inte så mycket mer än att avgifterna skall ligga på en skälig nivå. Det finns emellertid en begränsning som innebär att kommunerna inte får ta ut mer än självkostnader. Men även avgifter i den prisklassen skulle göra denna service otillgänglig för många människor. I samband med att ÄDEL-avgiftspropositionen antogs i höstas skrevs det också in ett särskilt förbehåll, nämligen att personer som bor på sjukhem och betalar avgifter alltid måste förbehållas en viss inkomst som är tillräcklig för att de skall kunna klara normala levnadsomkostnader. Högre avgifter än så får inte kommunerna ta ut. Jag är inte främmande inför tanken att en liknande reglering skulle kunna bli aktuell också när det gäller barnomsorg och annan social service, om det visar sig att kommunerna genom prissättning försöker att få bort klienter, patienter eller barnfamiljer från marknaden. Men jag vill avvakta och se vad som händer. Det är visserligen sant att avgifterna inom barnomsorgen har höjts på många håll i landet, men man kan ännu inte säga att priserna ligger på en så hög nivå att det är fråga om en direkt diskriminering av den här typen. Vi skall naturligtvis vara mycket vaksamma, och om vi ser några tendenser till helt orimlig prissättning, finns det anledning att ingripa och göra en reglering. Sylvia Lindgren talade om nedrustning inom barnomsorgen. Jag delar inte riktigt hennes uppfattning. Det är visserligen sant att barngrupperna har blivit något större, men man kan inte utan vidare säga att större barngrupper innebär sämre kvalitet. Det finns en alldeles färsk forskning -- utförd av Gunni Kärrby, pedagogikprofessor i Göteborg -- om daghem. Gunni Kärrby har sett på just vad som är god kvalitet och vad som konstituerar god kvalitet inom barnomsorgen. I sin forskning konstaterar hon att det är viktigare med t.ex. personalens utbildning än med stor personaltäthet på ett och samma daghem. Jag tror att man med fortbildning och med bättre kvalitet hos personalen mycket väl kan ha något större barngrupper. Sedan kan det finnas speciella problem i socialt utsatta områden, där personaltätheten har större betydelse för kvaliteten. Vissa barn talar kanske inte svenska medan andra barn kan ha sociala problem hemma, och sådant måste man ta hänsyn till. Men det finns inget entydigt samband mellan personaltäthet och kvalitet. Man kan alltså inte utan vidare dra slutsatsen att kvaliteten har försämrats i och med att barngrupperna har blivit något större. Det är en litet för snabb slutsats. Jag tycker att det är bra med så stor valfrihet som möjligt, men det går ju inte att erbjuda alla föräldrar ett Montessoridagis med en liten grupp bestående av tolv barn i det kvarter där de bor. Alla alternativ som föräldrar skulle kunna önska sig kan inte tillhandahållas. Ibland måste föräldrarna åka långa sträckor för att få tillgång till alternativen. Om de vill ha in sina barn på ett Montessoridagis eller något annat speciellt inriktiktat dagis, går det inte ens i Stockholm att erbjuda sådana alternativ i varje område. Då får man räkna med att åka en bit för att få tillgång till just det alternativ som man är intresserad av. Valfriheten har naturligtvis alltid sina gränser. Vi som bor i den här regionen är dock gynnade, eftersom vi med relativt korta reseavstånd kan få tillgång till många olika alternativ. När nu fler enskilda alternativ har släppts fram har vi kunnat se att detta leder till en utveckling av kvaliteten. Jag besökte i går dagiset Knatteborgen i Farsta, som sedan en tid tillbaka drivs som ett aktiebolag. Det var ett utomordentligt bra dagis. Jag kan då jämföra med de kommunala dagis som jag har personlig erfarenhet av. Det fanns flera intressanta inslag på Knatteborgen som jag gärna skulle ha sett på det dagis där min egen son har gått. Den etableringsfrihet som valfrihetsrevolutionen på det här området har inneburit har lett till att det kommer fram alternativ som medför en utveckling av kvaliteten. Det tycker jag är mycket positivt.

Herr talman! Jag ställer självfallet upp på att man i vissa fall kan ha större barngrupper, vilket också har förekommit och förekommer. Både rationaliseringar och effektiviseringar har under en lång tid ägt rum, inte minst inom den offentliga sektorn. Men det finns alltid smärtgränser. Det finns en nivå, där man inte kan pressa personalen mera. Vad hjälper det om man säger att barn med behov av särskilt stöd skall värnas, när systemet med barnomsorgspeng och skolpeng riskerar att ytterligare segregera barnen? Jag tycker att den omtalade rapporten i dess helhet är bra, men jag har studsat inför vissa formuleringar i inledningen. Som jag ser det är det väldigt mycket av läpparnas bekännelse när jag jämför med dagens verklighet. Till skillnad från vad som sägs i rapporten går utvecklingen bakåt när det gäller att sätta barnens rätt i centrum. Barnen är alltid utsatta, och det som händer i vårt samhälle i dag är inte positivt, sett ur barnens perspektiv. Det förekommer t.ex. arbetslöshet, neddragningar av idrottsverksamhet, av föreningsliv och i skolan. Jag tror inte heller att det är så som det står i rapportens inledning: ''En brist i Sverige har dock varit att de familjer som av olika skäl vill ha någon annan barnomsorg än den traditionella har haft svårt att kunna få det. Bara mycket resursstarka föräldrar har haft möjlighet att välja enskilda alternativ.'' Detta ställde sig Bengt Westerberg litet grand här bakom när han kommenterade det som Eva Zetterberg sade. Bengt Westerberg sade att om man vill ha en annan skolform eller ett speciellt dagis, får man finna sig i att åka långa sträckor. Jag tycker att man skall ha en bra grundbarnomsorg för alla, som också kan göras bättre. Men mängder av enkätundersökningar tyder på att de allra flesta är nöjda med den kommunala barnomsorgen och vill ha den kvar. Stöd då den kommunala barnomsorgen, Bengt Westerberg! Ge inte antydningar och signaler om att andra, privata alternativ alltid är bättre! Kvalitet och kostnader måste vägas in. Det finns all anledning att stödja även den offentliganställda personalen i vårt land.
Herr talman! För det första är det klart att den samhällsekonomiska utvecklingen inte är bra för barnen, och inte heller för någon annan. Därför är det väldigt aneläget att vi för en politik som kan vända utvecklingen. Regeringens hela politik är utformad utifrån den utgångspunkten. För det andra har jag verkligen aldrig sagt att privata alternativ alltid är bättre än offentlig barnomsorg. Tvärtom, den offentliga barnomsorgen i Sverige är utomordentligt bra. Men jag har under många år reagerat emot att man inte från socialdemokratisk sida har velat tillåta enskilda alternativ vid sidan av den offentliga barnomsorgen. De förskollärare och andra som tycker sig kunna ge mer av sitt engagemang, sin fantasi och skaparlust inom ramen för privata alternativ har inte tillåtits driva alternativ i den formen. Det är det som jag har reagerat emot. Privata alternativ kan vara bra också för föräldrarna. Knatteborgen är ett bra exempel på detta. Där fick inte personalen starta ett aktiebolag och driva daghemmet i den formen förrän för ett år sedan, då vi avskaffade lex Pysslingen. Sylvia Lindgren och andra socialdemokrater har under många motarbetat eller åtminstone röstat emot denna idé, när den har tagits upp i riksdagen. I dag finns den möjligheten, vilket gör att mångfalden är större. Men detta innebär verkligen ingen kritik mot den offentliga barnomsorgen. Jag, som har besökt massor av dagis runt om i Sverige, vet att den offentliga barnomsorgen ofta fungerar jättebra, men kvaliteten skiftar också där. Det finns bra och det finns dåliga kommunala dagis. Den mångfald som kommer sig av att man släpper fram enskilda alternativ är någonting som är positivt. Jag ser med en viss oro att det finns kommuner i dag som, när de har fått överta alla bidrag, säger nej till enskilda alternativ. Det blir alltså små lokala, kommunala lex Pysslingar i stället för den statliga lex Pysslingen som vi avskaffade för ett år sedan. Det hoppas jag att man skall kunna sätta stopp för genom den förändring i socialtjänstlagen som jag tidigare har aviserat.

Herr talman! Karin Israelsson har ställt följande frågor till statsrådet Dinkelspiel: 1. Vilka åtgärder har regeringen hitintills vidtagit för att informera verkschefer och andra ledande förtroendemän resp. tjänstemän för att förankra av riksdag och regering fattade beslut? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Frågorna är enligt Karin Israelsson föranledda av att ledande tjänstemän i Vin & Sprit AB, Konkurrensverket samt EFTA:s övervakningsmyndighet på konferenser och i massmedier uttryckt åsikter som står i motsättning till alkoholpolitiska beslut som fattats av regering och riksdag. Inledningsvis vill jag konstatera att regeringen vid upprepade tillfällen har uttalat sig för en fortsatt aktiv alkoholpolitik, vilket riksdagen också ställt sig bakom. Alkoholmonopolen utgör viktiga inslag i vår restriktiva alkoholpolitik, och då särskilt detaljistmonopolet. Även om rättsläget i EG är något oklart är vi på svensk sida av den uppfattningen att alkoholmonopolen inte är diskriminerande i Romfördragets mening. Monopolen har ett klart socialt och hälsopolitiskt syfte. Det är ett viktigt mål för Sverige att i de förestående medlemskapsförhandlingarna få den svenska linjen erkänd av EG. Jag anser i likhet med vad riksdagen vid olika tillfällen framhållit att det är självklart att de statliga monopolföretagen på alkoholområdet följer den av staten fastställda alkoholpolitiken. I Låt mig något kommentera de tre verksamheter som Karin Israelsson hänvisar till i sin interpellation. Vin & Sprit AB är ett helstatligt aktiebolag som har att verka inom de ramar som riksdagen angett. Regeringens inflytande tillgodoses genom att ägaren, dvs. företrädare för staten, vid bolagsstämma beslutar om bolagsordning och utser bolagets ordförande och styrelse. Därtill sluts även separata avtal mellan regeringen och bolaget. Bolagsstyrelsen består av personer med bred samhällsförankring. Konkurrensverket är ett centralt ämbetsverk som verkar inom ramen för verksförordningen och en särskild instruktion för myndigheten. De statliga ämbetsverken har i förhållande till regeringen en relativt stor självständighet, med vilket också följer ett stort mått av eget ansvar. Under senare tid har Konkurrensverket vid olika tillfällen utrett och yttrat sig i konkurrensfrågor inför ett svenskt närmande till EG. EFTA:s övervakningsmyndighet har som uppgift att övervaka EFTA-ländernas tillämpning av EES-avtalets bestämmelser och skall därvid inta en självständigt granskande roll till enskilda EFTA länder, inkl. Sverige. Den svenska representanten i myndigheten utses visserligen av regeringen men har att verka självständigt inom övervakningsmyndighetens arbetsfält och skall således inte ta några som helst instruktioner från den svenska regeringen. ESA uppstår formellt först när EES-avtalet träder i kraft. Tidigast om några veckor får vi klarhet i när detta kan ske. Jag ser det som självklart att ledningarna för olika myndigheter skall vara mycket väl insatta i de politikområden de är tillsatta att ansvara för. Jag är övertygad om att ledningen för de statliga bolagen liksom de statliga verken har full vetskap om vilken position som Sverige intagit i de här frågorna. Regeringen har därför inte funnit anledning att i särskild ordning informera verkschefer och andra ledande förtroendemän specifikt om riksdagens och regeringens hållning i alkoholpolitiska frågor inför EG-arbetet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Den ställdes till statsrådet Dinkelspiel, som tyvärr inte gavs möjlighet att besvara den. Det känns inte riktigt rätt att debattera denna fråga med den minister som verkligen helhjärtat ställer upp bakom den svenska alkoholpolitiken och som på alla nivåer även driver dessa frågor. Bakgrunden till min interpellation är de olika uttalanden som under hösten kommit rörande den svenska alkoholpolitiken. Krav på att vin skall kunna säljas fritt i livsmedelsbutikerna har kommit med jämna mellanrum. Krav på ett upphörande av monopolen har också väckts i vissa fall. Allt detta har då florerat medan riksdagen har beslutat att den svenska linjen i svensk alkoholpolitik skall ligga fast. För dem som i EG är intresserade av att följa den svenska debatten inför avtalsförhandlingarna om medlemskap måste det verka förvirrande att politiskt ansvariga på hög nivå liksom chefer för verk i vårt land har en annan inställning i dessa frågor. Jag ser det som en stark försämring av avtalsläget i de fall vissa parter redan innan förhandlingarna inleds ger upp den svenska alkoholpolitiken. Till yttermera visso har 42 länder i Europa tillsammans i ett WHO-dokument gått Sverige till mötes på åtskilliga punkter när det gäller även deras framtida alkoholpolitik. Det måste i ett sådant skede vara än mera viktigt att samstämmiga krav kommer från vårt land. Nu vet jag att vi inte har ministerstyre i vårt land. Det är nog en bra regel. Men man kan med fog hävda, som jag ser det, att riksdagens beslut bör följas av verk och myndigheter. Om en person därutöver har en annan personlig uppfattning, kan man inte förhindra att han ger uttryck för den. Men då måste det klart framgå att den uppfattningen också är personlig. Att informera ledande tjänstemän inom Vin & Sprit eller Konkurrensverket borde man naturligtvis inte behöva göra. Jag är inte ens säker på att en kurs eller en konferens skulle ändra deras personliga uppfattning. Jag kan bara hoppas att denna debatt bidrar till att de mera eftertänksamt uttalar sig i dessa frågor på sina myndigheters vägnar. Socialministern framhåller att de båda alkoholmonopolen har en alkoholpolitisk roll. Systembolaget har nog uppfattat sin roll på det sättet. När det gäller Vin & Sprit kan man naturligtvis diskutera om så är fallet, särskilt om man ser på Vin & Sprits strävan att vara ett stort exportföretag. Dessutom pågår en utredning, Alkoholkommissionen, som har att behandla den framtida svenska alkoholpolitiken. De direktiv som finns till denna utredning är klart grundade på kravet på minskad tillgänglighet av alkohol men med beaktande av de regler som EG kan ställa i de förhandlingar som skall föregå avtalet. I dag finns det inte något som talar för att vi skall tvingas överge vårt försäljningsmonopol, vare sig i Romtraktaten eller på annat sätt. Det finns för övrigt inget försäljningsställe i världen som kan visa på ett så välsorterat utbud som just Systembolaget kan erbjuda. Om livsmedelshandeln skulle överta exempelvis vinförsäljningen, vilket vore mycket olyckligt ur många andra synpunkter, skulle utbudet bli mycket torftigare. Vi har i Sverige under olika perioder prövat friare försäljning av alkohol i livsmedelsbutikerna. Det har alltid slutat med en katastrofal ökning av sociala och medicinska problem. Sjukvårdskostnaderna, liksom kostnaderna för socialtjänst och polismyndigheter, ökar med en ökad alkoholkonsumtion. Vi har inte utrymme för det i den svaga svenska ekonomin. Utslagningen skulle bli katastrofal. Det är med glädje jag har kunnat konstatera att regeringen nu äntligen kan tänka sig en skattehöjning på starksprit. Men varför skall man begränsa den till enbart den produkten? I dag blir våra unga, och särskilt våra yngre kvinnor, beroende av alkohol genom starköl och vin. Det är dessa som utgör inkörsporten. Skapa flera drogfria alternativ, och ge resurser till ökad information. Vi får inte avveckla de förebyggande insatserna. Det är billigare att stämma i bäcken än i ån. Jag hoppas bara att socialministern inte ger upp i sina strävanden att dessa frågor rörande den svenska alkoholpolitiken får en framträdande roll i avtalsarbetet.

Herr talman! Först vill jag gratulera dem i Sverige som vill ha ett öppnare och tolerantare samhälle, där människor får bestämma mer över sin egen situation än vad de tillåts göra i dag. Den främsta representanten för dessa människor är, trots att det inte är medvetet, Karin Israelsson. När hon agerar här i riksdagen och i massmedier handlar det nämligen om pekpinnar, förbud och inkompetensförklaring av de enskilda människorna. Fortsätt därför med detta, Karin Israelsson. Det är många som gratulerar henne. Det är, som framgår av svaret, korrekt att riksdagen med röstsiffrorna 301 mot 23 fattade beslut om att man skulle försöka bibehålla monopolen även vid ett EG-inträde. Men, herr talman, jag tror inte att jag har helt fel om jag påstår att siffrorna hade blivit de omvända om man hade gått ut och frågat svenska folket. Denna interpellation är väl inte ställd i första hand för att man skall diskutera Sveriges alkoholpolitik, men denna alkoholpolitik är faktiskt obegriplig för många. Det är väl ingen hemlighet att människor både skrattar åt och struntar i de mer eller mindre tokiga inslag som ingår i vår nuvarande alkoholpolitik. Jag kan inte bli beskylld för att fara med osanning om jag påstår att de människor som bryter mot vår alkohollagstiftning inte betraktas som några kriminella personer av den stora allmänheten. Jag anser, herr talman, att om man har en lagstiftning som så till den milda grad strider mot majoritetens uppfattning, borde det vara dags att vi politiker ser till att ändra lagstiftningen i den riktning som majoriteten av våra uppdragsgivare, som väljarna trots allt är, vill. Under senare tid har man här i riksdagen sagt att monopol är skadliga. Men det finns ett undantag som bekräftar regeln, och man vill tydligen behålla monopolen när det gäller Vin & Sprit och Systembolaget. Jag kan hålla med om att om man skulle behålla nuvarande skattesatser och ha ett fritt försäljningssystem, skulle priserna på alkohol ute i handeln bli högre. Det är bara att erkänna att den distributionsform som man i dag har i Sverige när det gäller alkohol är billigare än vad den skulle bli med ett fritt försäljningssystem. Om varje varuhus och varje butik skulle få lov att sälja alkohol, skulle transportkostnaderna bli högre, och dessa skall betalas av någon. Men jag tror att många med mig gärna skulle betala någon eller några kronor mer för en flaska vin för att slippa stå i köer på torsdagar och fredagar, vilket svenska folket, till skillnad från 95 % av Europas folk, förnedras att stå i. Herr talman! Jag skall något kommentera de frågor som Karin Israelsson ställde. Det som hon sade om information till och från ledande tjänstemän inom Vin & Sprit och inom Konkurrensverket kan jag så att säga köpa. Men om den andra frågan, som gällde information till statligt anställda, är generell innebär det då att brevbäraren på Postverket, kontoristen på Byggnadsstyrelsen eller städerskan på Luftfartsverket få någon särskild duvning i svensk alkoholpolitik? Den frågan måste man ställa sig när man läser Karin Israelssons fråga. Jag noterade också att statsrådet inte svarade på hennes fråga. Han avser ju inte att vidta någon ytterligare informationsåtgärd i detta sammanhang. Westerberg. Det beslut som riksdagen fattade i november i fjol är fortfarande litet diskutabelt. Gällde det Vin & Sprit, gällde det Systembolaget eller gällde det båda två? Men vi kan anta att det gällde Vin & Sprit och ponerar att Sverige går med i EG, vilket jag hoppas. Jag skall då exemplifiera detta. En fransk vinproducent vill sälja sin produkt till Sverige. Han går då till den enda instansen som finns, nämligen Vin & Sprit. Där säger man nej till att köpa och sälja hans produkt. Anledningen härtill kan vara att den har dålig kvalitet eller att den har ett för högt pris. Producenten kan då gå till EG-domstolen och säga: Jag får inte lov att sälja min produkt, kanske inte därför att ingen vill köpa den. Jag får inte ens försöka sälja min produkt i Sverige. När jag däremot kommer till andra länder -- till Danmark, Tyskland, Frankrike eller England -- kan jag gå in och visa min vara för ett varuhus, och om man där vill sälja den, kan man också göra det. Men i Sverige kan man inte, på grund av det monopol som Vin & Sprit i Sverige har, göra på detta sätt. Jag undrar, Bengt Westerberg, om det finns någon rimlig chans att tro att EG-domstolen skulle acceptera ett sådant agerande från svensk sida?

Herr talman! I många EG-länder, t.o.m. kanske framför allt i Frankrike, växer i dag insikten om att den höga alkoholkonsumtionen där är ett folkhälsoproblem. Däremot har inte EG som sådant egentligen någon alkoholpolitik. Där kan man i stället återfinna rester av alkoholpolitiken inom konkurrenspolitik, jordbrukspolitik och skattepolitik. Jag vill fråga om Bengt Westerberg är beredd att slåss för att just folkhälsoperspektivet skall föras in i EG:s -- möjligen obefintliga -- alkoholpolitik. Det är ju det som vi bygger vår alkoholpolitik på och som skulle kunna utgöra grunden för att EG länderna i förhandlingarna skall förstå vår inriktning. Jag skulle möjligen också vilja fråga om regeringen är alldeles ense när det gäller förhandlingspositionen i alkoholfrågan. Det råder hos mig inte någon tvekan om att Bengt Westerberg står för detta perspektiv, men ibland kan man kanske ändå bli litet orolig. Medlemskapsförhandlingarna kommer vidare att föras parallellt av Sverige och Finland, möjligen vartefter också av Norge. Förekommer det några förberedelser för en gemensam linje i förhandlingarna just när det gäller alkoholpolitiken? Vi har ju en lång likartad tradition i de nordiska länderna, och jag skulle föreställa mig att vi också skulle vilja leva vidare med vår restriktiva alkoholpolitiska tradition.

Herr talman! Till Karin Israelssons kommentarer har jag i min tur inte så mycket att säga. Vi är nog ganska överens om hur dessa frågor skall hanteras. Sten Anderssons i Malmö utläggning föranleder dock några kommentarer. Jag har ju hört Sten Andersson tala många gånger här i kammaren om dessa frågor, och det har genomgående varit så att just det perspektiv som Berit Löfstedt anlade, folkhälsoperspektivet och alkoholens vådor, inte har slagit Sten Andersson. För honom handlar alkoholpolitik bara om kineseri, besväret med köer, svårigheterna att dricka obegränsade mängder och sådana saker. Men det finns ju en bakgrund till att Sverige för en restriktiv alkoholpolitik. Denna är inget som riksdagsledamöter här i kammaren har hittat på bara för att i största allmänhet jäklas med människor, utan den har en historisk bakgrund. Jag tänker på det enorma superi som vi hade i Sverige, till att börja med på 1800-talet men även ett stycke in på detta sekel, och som ledde till att vi etablerade en mycket restriktiv alkoholpolitik i Sverige, med motboken från 1917 och framåt. När vi jämför erfarenheterna av vår restriktiva alkoholpolitik med den alkoholpolitik som förs i andra länder kan vi också konstatera -- i motsats till vad Sten Andersson säger -- att den faktiskt har varit framgångsrik. Det är möjligt att den ibland är till åtlöje på revyscener och på moderata möten -- det vet jag ingenting om -- men i verkligheten är den framgångsrik. Det kan vi mäta med objektiva mått, t.ex. genom att se på förekomsten av alkoholrelaterade sjukdomar och hur många människor som avlider på grund av att de dricker för mycket sprit osv. Men detta hindrar inte att alkoholmissbruket fortfarande är ett av de största sociala problemen i Sverige, även om det är mindre än i många andra länder. Alltför många människor dör en för tidig död på grund av alkoholbruk. Alltför mycket brottslighet är på olika sätt förknippad med alkohol. Många människor omkommer i olyckor på grund av alkohol. Ungefär var fjärde eller var femte sjukhussäng beläggs av personer som har alkoholrelaterade sjukdomar och som på det sättet orsakar stora kostnader i samhället. Det här är orsaken till att vi fortsätter att bedriva en aktiv och restriktiv alkoholpolitik trots de relativa framgångar som vi har nått. Jag tycker att det är viktigt att påminna om det, eftersom det är ett perspektiv som tydligen aldrig har fallit Sten Andersson in -- i varje fall vill han ständigt blunda för detta perspektiv. Sten Andersson ställde också en mera konkret fråga, nämligen hur en vinproducent från ett annat europeiskt land skall göra, om han vill sälja vin i Danmark, kan han inte tvinga sig in i några butiker där, även om man där inte har ett detaljistmonopol utan har större möjligheter. Men han kan naturligtvis pröva sig fram hos olika detaljister och se om någon vill sälja hans vin i Danmark. Han får också göra på samma sätt i Sverige. Han får vända sig till en detaljist som finns i Sverige. Jag tycker att det är angeläget att man ger större möjligheter för producenter att pröva sig fram på den svenska marknaden. Det kan vara så att producenten, Systembolaget eller Vin & Sprit är oeniga om huruvida det är fråga om ett bra vin eller inte. Kanske kan man då komma överens om en provförsäljning inom begränsad tid eller inom ett begränsat område. Det är en typ av frågor som vi måste diskutera i de förestående förhandlingarna med EG, hur man skall kunna öka tillgängligheten för producenterna på den svenska marknaden. Men det avgörande med detaljistmonopolet är ju inte en begränsning av antalet butiker eller något sådant, utan det som med ett litet krångligt ord kallas desintresseringsprincipen, enligt vilken vi inte tillåter att man i detaljhandeln i Sverige har ett vinstintresse. Om den har ett sådant, kommer det naturligtvis att ha en konsumtions och försäljningsstimulerande effekt, och det är det som vi till varje pris vill undvika. Det kan vi göra framför allt genom att behålla detaljistmonopolet, som från alkoholpolitisk synpunkt är det viktigaste av de två monopolen. Men detta hindrar inte att bägge monopolen tillkommit just av hälsopolitiska och sociala skäl. Jag tycker att vi måste framföra detta med stor tyngd i de förhandlingar med EG som nu förestår och få erkännande från EG:s sida att det är det som motiverar våra monopol. Ingen kan ju misstänka Sverige för att försöka skydda egna producenter, åtminstone inte när det gäller vin, vilket över huvud taget inte produceras i Sverige och som utgör en stor del av försäljningen i Systembolaget. Berit Löfstedt underströk folkhälsoperspektivet, som jag var inne på, och jag tycker att det är viktigt att göra det. Hon frågade också om vi har några kontakter med Norge och Finland, och det är alldeles självklart att vi har sådana kontakter för att diskutera bl.a. dessa frågor men också andra förhandlingsfrågor. Vi kommer inte att förhandla tillsammans, utan varje land för sig, men det förekommer självfallet kontakter mellan våra länder. Jag talade senast för bara några dagar sedan med den norska socialministern Grete Knudsen om just denna problematik. Berit Löfstedt frågade också om vi inom regeringen är ense om det som nu skall sägas till EG i samband med förhandlingsstarten. Jag kan utan vidare säga att regeringen är det. Det har inte på något sätt ifrågasatts i de diskussioner som regeringen har haft.
Herr talman! Jag kan tolka Bengt Westerbergs svar så att han kommer att verka för att dessa frågor drivs med kraft i de förhandlingar som snart påbörjas. Jag vill också något kommentera Sten Anderssons i Malmö inlägg. Jag har accepterat den svenska alkoholpolitiken av de skäl som också socialministern har anfört. Stora sociala och medicinska skador orsakas av ett stort alkoholbruk. Att förebygga det måste vara den bästa insatsen för att slippa de kostnader och personliga tragedier som det innebär att hamna i ett beroende. I det arbetet har vi i Sverige insett att det är de här metoderna som har givit resultat. Vi kan i historiskt perspektiv klart visa på att så är fallet. Det måste tala för att vi skall stå fast vid de regler som vi i dag har. Att sedan också många europeiska länder har insett att vi har en framgångsrik alkoholpolitik gör ju att vi står än fastare på denna grund. Det finns några områden som jag anser skall vara absolut alkoholfria. Arbetet -- och det gäller alla typer av arbete --, trafiken, fostertiden och ungdomstiden skall vara alkoholfria. Det ligger inget förbud i det, utan det är ett krav att när man möter människor i de sammanhangen skall det vara i en alkoholfri miljö. Jag tror också att allt fler länder börjar inse detta. Man börjar i England införa förbud mot alkohol på arbetsplatserna. Man tar där t.o.m. bort ölet. Det är helt i linje med många andra EG-länders linje. Jag vill inte hålla med om att jag skulle stå för ett slutet samhälle. Jag tycker att vi skall ha en fri debatt. Jag tolererar synpunkter som Sten Andersson kan stå för, men jag tar mig rätten att bemöta dem. Sakliga skäl talar för att jag nog ligger sanningen mera nära än vad Sten Andersson gör. Han berör aldrig alkoholens verkningar utan mera det regelsystem som finns omkring alkoholen. Regler runt alkoholutskänkning och alkoholförsäljning finns i alla länder, och det vore kanske nyttigt för Sten Andersson att åka utanför Sveriges gränser och se hur dessa regler ser ut i andra länder. Det är folkhälsoperspektivet som ligger bakom de krav som vi har i Sverige när det gäller en alkoholpolitik som är till gagn för de allra flesta i vårt land.
Herr talman! Först om ett litet missförstånd: Jag har aldrig ens drömt om att Karin Israelsson skulle tystna i denna debatt, tvärtom. Jag vill att hon skall prata så mycket som möjligt -- den sida som jag står på förlorar ingenting på det. När det gäller att åka utomlands, Karin Israelsson: Vilka ungdomar är det som i dag svinar ner i Helsingör i Danmark? Det är förvisso inte danska ungdomar, utan det är frukten av en felaktig och verklighetsfrämmande svensk alkoholpolitik. Statsrådet Westerberg talar om enorma superier och säger att vi i dag har nått ett bättre resultat än andra länder. Jag kan bara notera, baserat på vad ett stort antal forskare i dag säger, att vi i Sverige har en mycket omfattande hembränning, som går utanför all statistik. Lägger man de siffrorna till den offentliga statistiken, finner man att vi är fullt i nivå med den konsumtion som genomsnittligt finns ute i Herr talman! När jag gick i skolan fick jag lära mig av en biologilärare att strutsen inte finns i Sverige i vilt tillstånd, men när jag lyssnar på den svenska alkoholdebatten kan jag konstatera att den faktiskt finns här i rätt stort antal. Man använder samma egenskap som strutsen är berömd för, nämligen att sticka huvudet i sanden när det uppstår problem. Vad gäller raljerandet om revyer och alkoholkommentarer på moderata möten, som jag känner till litet bättre än Bengt Westerberg, vill jag säga att man skrattar åt svensk alkoholpolitik också på andra håll än dessa. Det gör man faktiskt runt om i vårt avlånga land, från Ystad till Haparanda. Till sist en fråga. Kanske missförstod jag statsrådet. Jag har uppfattat att man vill behålla monopolet därför att Vin & Sprit skall få bestämma vilka viner som skall få lov att säljas i Sverige. Statsrådet talade nu om att man skulle kunna gå till en detaljist. Skall det alltså enligt statsrådet finnas flera som skall ha rätt att köpa vin i Sverige för vidare försäljning till olika butiker? Eller uppfattade jag statsrådets påstående fel?